Fru talman! Den 13 och 14 december hölls det ordinarie mötet i Europeiska rådet i Dublin. Där behandlades fem huvudämnen: EMU, alltså den ekonomiska och monetära unionen, EU:s regeringskonferens, tillväxt och sysselsättning, kamp mot narkotika och organiserad brottslighet samt EU:s utvidgning. Först skall jag säga något om EMU. Dublinmötet fattade substantiella beslut på tre huvudområden: stabilitetspakten, som handlar om budgetdisciplin i Låt mig ge en kort sammanfattning av besluten om stabilitetspakten, eller som den numera heter: stabilitets och tillväxtpakten. Huvudfrågan gäller hur man definierar begreppet "djup ekonomisk tillbakagång", dvs. vad som krävs för att ett land skall tillåtas öka sitt budgetunderskott till något mer än 3 % utan att drabbas av sanktioner. Dessutom handlade debatten om huruvida det skall vara strikt automatik i utdömandet av böter mot länder som bryter mot denna regel, eller om det skall finnas ett element av politisk prövning, där hänsyn till andra faktorer kan tas. Den kompromiss som så småningom uppnåddes innebär i korthet följande: Om ett land får mer än 3 % underskott i budgeten inleds ett formellt förfarande, där landet i fråga ges möjlighet att förklara sin situation. Om landet inte vidtar åtgärder utfärdas efter ca ett år sanktioner i form av en deposition. Denna deposition omvandlas efter två år till böter, om underskottet inte har korrigerats. Mötet beslutade vidare att den nuvarande växelkursmekanismen ersätts av ERM 2 den 1 januari 1999. Eurons legala status fastställdes i form av två rådsförordningar som klargör viktiga frågor om hur löpande kontrakt skall hanteras vid övergången till euro samt hur skulder skall omräknas. Tidtabellen för EMU:s tredje etapp håller. Den monetära unionen kommer den 1 januari 1999 att vara en realitet för Europas medborgare. För en stor del av dem kommer det att betyda att de får en gemensam valuta, även om de får vänta några år på den gemensamma sedlarna. Fru talman! I och med besluten i Dublin finns nu alla viktiga element på plats för starten av EMU:s tredje etapp. Frågan är då: Hur skall man värdera de uppnådda resultaten? I stabilitets och tillväxtpakten finns - som den nu har utformats - en säkerhet för valutaunionens övriga medlemmar, så att ett enskilt medlemsland inte kan låta sitt underskott skena i väg och låta de övriga betala i form av en försvagad gemensam valuta. Det finns också ett intervall för rimligt politiskt hänsynstagande om ett enskilt land skulle drabbas av speciella förhållanden, där det blir nödvändigt att tillfälligt låta budgetunderskottet öka. Under speciella regler kan då böter undvikas. Denna lösning skall nu värderas. Bedömningen görs av regeringarna, de folkvalda församlingarna, medborgarna och marknaderna i hela Europa. Alla berörs. Det uppnådda är en kompromiss. Bara om alla parter kan leva med den kompromissen kommer EMU:s tredje etapp att bli stabil. Vi har fått ytterligare ett element för vår svenska EMU-debatt, och det är viktigt. Stabilitets och tillväxtpakten kommer att gälla för Sverige, även om vi inte går med i tredje etappen av EMU. Den viktiga skillnaden är att vi - om vi står utanför - inte kan ådömas böter. Diskussionen måste nu föras vidare. Sveriges riksdag bestämmer om vi skall gå med i tredje etappen av EMU eller ej. Beslutet skall fattas under hösten 1997. Jag går nu över till att tala om regeringskonferensen, dvs. arbetet med att förändra EU:s grundfördrag. Det irländska ordförandeskapets förslag till fördragstext antogs av europeiska unionen som underlag för de fortsatta förhandlingarna i regeringskonferensen. Det är mycket positivt. Som bekant avspeglar detta dokument mycket väl de svenska prioriteringarna i förhandlingarna. Sakfrågorna har fått en säkrad plats i det nya fördraget. Avsikten var inte att stats och regeringscheferna skulle förhandla om innehållet i det irländska förslaget. Så skedde inte heller. Snarare gav toppmötet ett tillfälle att ge allmänna politiska riktlinjer inför det fortsatta arbetet i regeringskonferensen. Vid mötet uttalade jag mitt gillande av utkastet, men tillade att det särskilt på två områden måste förbättras. Det gäller, som ledamöterna väl vet, områdena öppenhet och miljö. På båda områdena har vissa framsteg skett, men de är inte tillräckliga. I fråga om öppenheten är det en framgång att det i fördragsutkastet slås fast att det är en medborgerlig rättighet att ta del av unionens dokument. Rådet ges också i uppgift att tillsammans med EU-parlamentet utforma riktlinjer för institutionernas sekretessregler. Det är ett stort steg framåt, om än långt från den svenska ambitionsnivån. Med tanke på den mycket stora spännvidd som rådde mellan medlemsländerna i denna fråga är resultatet så här långt gott. Vi kommer att driva även denna fråga vidare under konferensen. Även på miljöområdet tas ytterligare några viktiga steg framåt. På två områden behövs ytterligare förbättringar: Vi vill har tydliga miljömål inskrivna i fördraget för särskilda sektorer som jordbruk och trafik. Dessutom vill vi fortsätta att arbeta för rätten för länder att införa nya regler på inre marknadsområdet, den s.k. miljögarantin. Med tanke på den på förhand påstådda oenigheten om den irländska rapporten, är det slående att statsoch regeringscheferna relativt lätt ändå kunde enas om att det irländska utkastet skulle bli underlag för de fortsatta förhandlingarna. Utkastet beskrevs i slutsatserna som en god bas i de fortsatta förhandlingarna. Nu går vi vidare. Vårens förhandlingar, som leds av holländarna och som blir regeringskonferensens slutfas, kommer att handla om kampen mot internationell brottslighet, institutionella frågor och flexibilitet. Vi skall naturligtvis vara mycket aktiva också på dessa områden. Sedan gällde det tillväxt och sysselsättning. Sysselsättningen fortsätter att vara unionens främsta prioritet. Under detta avsnitt på dagordningen diskuterades en rad rapporter från kommissionen. Europeiska rådet ställde sig bakom en särskild deklaration, Dublindeklarationen om sysselsättning, som på ett sammanfattande sätt tar upp de stora uppgifter som unionen står inför. Deklarationen återspeglar i många stycken en nordisk syn på arbetsmarknadspolitik. Jag noterar med tillfredsställelse att Dublindeklarationen speciellt nämner behovet av att sårbara grupper - arbetslösa kvinnor, arbetslösa unga och långtidsarbetslösa - måste ges speciellt stöd. Jag har under mötet framhållit ett antal punkter: Det föreslagna kapitlet om sysselsättning i regeringskonferensen är själva grunden för det fortsatta arbetet. Det är nu att märka att alla länder stöder detta, möjligen med något undantag. Låt mig speciellt nämna att Tysklands kansler Kohl under mötet sade att EU måste ta ett samlat ansvar för sysselsättningen och att ett särskilt kapitel i det kommande fördraget är önskvärt. Jag påpekade vidare vikten av att den inre marknaden fullföljs. Den s.k. enhetsrapportens budskap om en bättre utbildning och kompetens skall understödjas. Jag anser att vi på unionsnivå måste sätta specifika mål för att t.ex. ungdomar skall beredas utbildning eller sysselsättning inom klart avgränsad tid. Målsättningar som slås fast på unionsnivå har en samlande effekt på ansträngningarna i medlemsländerna. måste följas upp. I den finns fastslaget att EU är en ekonomisk enhet och att det finns en potential för gemensamma insatser. De regionala initiativen är viktiga. Kommissionen har föreslagit territoriella pakter för sysselsättning, och själv skrev jag tillsammans med Danmarks statsminister Poul Nyrup Rasmussen under en avsiktsförklaring om ett gemensamt arbete i Öresundsregionen. Jag uppmanade mina kolleger att arbeta vidare på den formen av gränsöverskridande regionalt samarbete. De gamla sätten att bekämpa arbetslösheten räcker inte. Europa söker nu nya lösningar. Det finns en stor öppenhet för detta bland medlemsländerna. Så till frågan om kampen mot narkotika och organiserad brottslighet. Europeiska rådet manifesterade en bred vilja att fördjupa samarbetet inom EU för att bekämpa den farsot om narkotikan utgör. Åtgärder skall vidtas på bred front. Det handlar om krafttag mot nya syntetiska droger, ett fördjupat samarbete mellan polis och tull, utvecklat samarbete med USA, För svensk del är det också viktigt att Europeiska rådet slår fast att de narkotikaåtgärder som vidtas på EU-nivå inte på något sätt kan hindra något medlemsland att bibehålla eller införa strängare regler. Vid Dublinmötet rådde stor enighet om att kampen mot den internationella organiserade brottsligheten måste intensifieras. Europeiska rådet enades om att inrätta en högnivågrupp för att utarbeta förslag till konkreta förändringar som krävs för att underlätta kampen mot den internationella brottsligheten. En handlingsplan skall vara klar redan i månadsskiftet mars-april 1997. Detta arbetssätt, att utifrån praktiska behov analysera vilka åtgärder som krävs, ligger helt i linje med svenska önskemål. Vi går från ord till handling. Det är också det sätt på vilket vi arbetar mot organiserad brottslighet inom ramen för Östersjösamarbetet, vilket på mycket kort tid börjat ge resultat. I kampen mot den internationella organiserade brottsligheten kan Europol spela en viktig roll. Därför ansåg mötet att Europol inte bara som i dag skall ha analyserande utan också bör få operativa funktioner. Europol skall exempelvis kunna förmedla kontakter mellan olika polismyndigheter, informera nationella polismyndigheter om brottslighet som Europol fått kännedom om, bistå nationella polismyndigheter i metodutvecklingsarbetet samt kunna dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter till nationella myndigheter. Nyckelorden är alltså stöd och hjälp till nationella polismyndigheter. Fru talman! Slutligen till frågan om utvidgningen. Sverige har under lång tid strävat efter att understödja kommissionens förberedelsearbete inför de kommande utvidningsförhandlingarna. Kommissionen har för avsikt att göra ytterligare ansträngningar för att förstärka hjälpen till ansökarländerna i perioden före själva medlemskapsförhandlingarna. Detta program kommer att presenteras några månader efter Amsterdammötet nästa sommar. Vid det särskilda mötet med de numera elva ansökarländerna redogjorde dessa för sitt intensifierade förberedelsearbete inför de medlemskapsförhandlingar som förhoppningsvis skall ta sin början inom ett år. Fru talman! Sammanfattningsvis: Dublinmötet innebar viktiga beslut för EMU-processen. Det irländska utkastet till nytt fördrag - som vi ansåg vara mycket positivt - har fått stöd av alla länder och är basen för de fortsatta förhandlingarna. Den samlade kampen mot Europas största problem, arbetslösheten, går vidare. En europeisk handlingsplan mot internationell organiserad brottslighet skall tas fram. Tidtabellen för utvidgningsprocessen bekräftades. I alla dessa fem för Europa viktiga frågor har Sverige kunnat ge konkreta bidrag. Återigen har det bekräftats att det är bättre att sitta vid bordet och delta än att sitta utanför och påverkas utan att själv kunna påverka. Detta är den viktiga slutsatsen av Dublinmötet. Det betyder också att arbetet kontinuerligt fortgår.

Fru talman! Först till frågan om utvidgningen. Jag tror att vi kan hålla tidtabellen för utvidningen förhandlingstekniskt. Det är inte där skon klämmer. Det handlar snarast om viljan och den politiska kraften i Europa. Det handlar om hur många som vid sidan av Sverige tycker att det är viktigt att vi tar den historiska chans som en utvidgning av EU med de gamla Östoch Centraleuropeiska länderna innebär. Det är elva nya stater som klappar på och vill in. Med ett sådant EU på andra sidan sekelskiftet har vi ett nytt Europa som ger väldigt mycket av nya möjligheter. Jag ser ingen större och viktigare uppgift för EU än att klara utvidgningen. Det är en historisk mission som knyter an till EU:s äkta och ursprungliga syfte, nämligen att förebygga och undvika krig i Europa. Att få samma dialog mellan Västeuropa och Östeuropa i framtiden, samma täta kontakter och samma förtroendefulla samarbete som i dag finns mellan de gamla antagonisterna Frankrike och Tyskland och ett Europa som utvecklas på så sätt är en historiskt bjudande uppgift, och den skall vi naturligtvis efter vår förmåga driva på så kraftfullt vi kan. Sedan får vi se var vi hamnar. Men det är inte förhandlingstekniken som tryter. Jag skall också säga något om stabilitetsfrågan. Vi får se hur pass stadig stabilitetspakten är. Det återstår att värdera. Det finns fortfarande starka politiska inslag, och det finns ytterligare förhandlingsmoment. Vad jag fäste mig vid och tycker är intressant i Dublinbeslutet - och som är en signal som jag i och för sig inte har några svårigheter med - är att det inte längre heter stabilitetspakt, utan stabilitets och tillväxtpakt. Man antyder därigenom att man också har ett ytterligare mål för pakten, inte enbart att åstadkomma stabilitet för att värna ett penningvärde utan också att understödja tillväxt och utveckling. Det är någonting som var omöjligt att säga i den nyliberalt dominerade Europadebatten så sent som för två år sedan. Ny döper man det till stabilitets och tillväxtpakt. För Sveriges del är det för tidigt att ha en uppfattning om detta är svaret på de frågor vi har. Jag hör till dem som menar att särskilt frågan om monetär union är mycket större än enbart frågan om stabiltetspakten. Det är ett viktigt inslag, men det räcker inte för att ge oss underlag för att ta ställning.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

Frågan är om detta är ett projekt som fördjupar Europasamarbetet, som ytterligare integrerar och som på så sätt höjer kvaliteten i Europasamarbetet utan att man träder nationalstatens suveränitet för nära. Det är ju den konflikten det handlar om. Det är det vi sliter med. De som nonchalerar den frågan och som tror att det enbart handlar om budgetdisciplin och teknikaliteter tror jag faktiskt så småningom kommer att hinnas i fatt av verkligheten. Går det att i det långa loppet balansera en mycket stark europeisk centralbank med hjälp av en stabilitetspakt? Det är frågan.
Fru talman! Jag vill också instämma i tacket till statsministern för att han lämnar informationen här i kammaren. Min fråga gäller förhållandet i tredje pelaren och just det som statsministern tog upp här, kampen mot den internationella brottsligheten. Jag tänker på narkotika, vapensmuggling och, inte minst, människosmuggling. Kommissionär Anita Gradin vill ju ta krafttag på det är området, och det glädjer många. Men för att kunna göra det är det viktigt, har jag och kristdemokraterna fått klart för oss, att på det här området komma fram till majoritetsbeslut i tredje pelaren, just för att inte de minst ambitiösa skall slå an ett tempo och för att vi skall få ordentlig effektivitet. Vi vill från vår sida gärna stödja Anita Gradin i detta arbete. Jag vill nu fråga statsministern: Har toppmötet möjligen lett fram till att regeringen är beredd att överväga majoritetsbeslut också på det här området, när det gäller kampen mot den internationella brottsligheten? Kan Sverige stödja en sådan inriktning?
Fru talman! Den saken har inte diskuterats i Dublin. Det finns naturligtvis en tveksamhet från svensk sida i fråga om att åstadkomma mer av överstatlighet som i det långa loppet leder fram till en annan typ av union. Det är en målkonflikt. Samtidigt vill ju alla det som Holger Gustafsson pekar på - trycka till knarkhandlarna och bekämpa den organiserade brottsligheten. Den något så när framgångsrika kompromiss som vi hittade i Dublin var att skärpa Europols befogenheter i sammanhanget, att ge mer av stöd och hjälp till de nationella polisorganisationerna. Det räcker troligen inte. Frågan kommer att leva vidare. Här finns en äkta målkonflikt och det finns ingen anledning att dölja den. Självklart står alla bakom kampen mot den organiserade brottsligheten och narkotikahandeln. Frågan är hur långt det skall drivas i form av gemensamma insatser under tredje pelaren. Det är en mycket svår målkonflikt.
Fru talman! Slutligen vill jag fråga: Ser statsministern någon möjlighet att just det här området som vi talar om flyttas över till första pelaren och att målkonflikten på det sättet löses?
Fru talman! Det törs jag inte på rak arm spekulera i. Det kanske vore önskvärt, det är möjligt. Men då infinner sig säkert en hel del andra frågeställningar som genast skall lösas. Den ilska vi känner beror på att när vi samarbetar stater emellan - stater som är suveräna - har vi ändå vår egen lagstiftning, våra egna domstolar och våra egna polismyndigheter. Dessa skall samarbeta. Men vi kan inte samarbeta mer än genom samordning och samverkan. Vi kan inte ta ytterligare ett kliv och åstadkomma något gemensamt europeiskt. Då skall man också ha gemensam europeisk lagstiftning, då kommer säkert krav på en europeisk lagstiftande församling, och så byter hela frågan karaktär. Jag tror inte att det handlar om under vilken pelare det hela ligger; problemet kvarstår ändå. Nu får vi se hur långt det här räcker. Våra medborgare i Europa vill att vi skall göra mer åt detta. Samtidigt ser vi att konflikten finns, med överstatligheten som växer fram. Den vill våra medborgare heller inte ha, det är jag ganska säker på. Vi får kämpa på, Holger Gustafsson och jag, och försöka hitta en mer listig lösning på det här. Men just nu kom vi inte längre än så här vid Dublinmötet.
Fru talman! Statsministern har tidigare sagt att kan man strama ihop så kan man expandera ihop. Jag tror att han sade det i talet i början av oktober. Jag tror också att Göran Persson vid något tillfälle nämnde att vi nu skulle satsa på Keynes på Europanivå. Men jag uppfattar stabilitetspakten närmast som motsatsen till Keynes. De keynesianska principerna gick ut på att man skulle hjälpa varandra och låna varandra pengar vid tillfälliga underskott. Nu skall man i stället bestraffa varandra vid större budgetunderskott. Min fråga är: Vad finns det av Keynes i stabilitetspakten? Jag har också en annan fråga. Statsministern säger att sysselsättningen nu ges högsta prioritet, och man ställer sig bakom den nordiska arbetsmarknadspolitiken. När t.ex. Helmut Kohl säger att han ställer sig bakom den här frågan skulle jag vilja veta: Vad är det som skiljer Helmut Kohl i den konkreta politiken jämfört med t.ex. Göran Lennmarkers eller Moderaternas syn på hur man skall lösa arbetslöshetsfrågan?
Fru talman! Den sista frågan får väl Göran Lennmarker själv svara på. Det tycker jag inte att jag skall behöva utveckla. Det intressanta är att diskutera i vilken riktning Europa går. När jag började att komma i kontakt med den här diskussionen, vid mitt första toppmöte, sade man nej till alla förslag om sådant som kunde vara arbetsmarknadspolitiska åtgärder av något slag - satsning på långtidsarbetlösa, olika typer av infrastrukturprojekt och sådant. Successivt har den attityden förbytts. När vi började tala om ett kapitel i fördraget om sysselsättningen ansågs det vara en fullständigt orealistisk tanke. I dag är det bara något medlemsland som är motståndare. När man började att tala om stabilitetspakten hade det utomordentligt starka monetära förtecken. I dag har man dessutom smugit in ordet tillväxtpakt i rubriken. Min bedömning är att den nyliberala eran håller på att komma till ett slut. Också konservativa och kristdemokratiska regeringar i Europa har sett att den politiken inte fungerar. Man behöver ha någonting annat för att klara av att pressa tillbaka arbetslösheten. Jag har gjort bedömningen att jag inte blir överraskad om vi om några år kommer att se försök i Europa att exempelvis satsa på massiva infrastrukturinvesteringar, massiva utbildningssatsningar och massiva insatser för att förbättra miljön som ett sätt att koordinerat pressa tillbaka arbetslösheten. Det kommer att vara någonting som teoretiskt sett skulle kunna fungera i Europa och som mycket väl skulle kunna fungera också vid sidan av stabilitetspakten. Stabilitets och tillväxtpakten isolerad är ingen dröm för en keynesian, det kan jag hålla med om. Men insatt i ett större sammanhang, i det vi nu ser av politikskifte i Europa, tror jag att det går åt det hållet. Det vet vi ju inte, men det är min bedömning.
Fru talman! Jag skulle väldigt gärna vilja dela statsministerns optimism om att nyliberalismen är på utgång och att det skall komma fram en ny tid då vi kanske återigen skall kunna återupprätta en del av det keynesianska tänkandet. Men när jag mer konkret ser på vad det egentligen är regeringarna i Tyskland, Frankrike osv. säger i den konkreta politiken är det faktiskt fråga om att öka lönespännvidden, att försvaga arbetsrätten, att åstadkomma skattesänkning och att i stort sett fullfölja samma typ av program. Inte ens moderaterna i Sverige står ju för den riktigt extrema 80-talsnyliberalismen. De säger ungefär samma sak som Helmut Kohl. Jag tycker faktiskt att statsministern ägnar sig åt något av ett önsketänkande när han tror att det finns någon fundamental skillnad mellan t.ex. Helmut Kohl och de svenska moderaterna.
Fru talman! Det sista skall kanske inte vi avgöra. Min poäng är att den som följer rapporteringen från Europa i dag ser ju att det stenhårda nyliberala systemskiftet saknar politisk legitimitet. Projekten går ju in i väggen så att säga. De länder som förut berömde sig av att ha mycket välskötta statsfinanser och som aldrig skulle komma i konflikt med t.ex. kriteriet om ett underskott på tre procent sitter ju i dag med väldiga problem att nå just det kriteriet. De kan inte föra den politik som de förut trodde att de skulle kunna föra för att ta ned utgiftssidan. Det nyliberala tänkandet som ansats för att hantera underskottsproblemen i Europa har ju tömt sin kraft. Det är lätt att se på nästan varje TV-sändning. Nu märker vi faktiskt en uppslutning från medborgarna i Europa omkring välfärdsstaterna. Man vill ha kvar sina förmåner i välfärdssystemen. Det är inte bara i Sverige det är så. Man är säkert också beredda att betala skatt för det. Det kommer att gå att kombinera detta med en ansvarsfull ekonomisk politik. Min förutsägelse är att vi får se ett skifte i politiken i Europa bort från det nyliberala och över till en mer klassisk välfärdspolitisk hållning, eftersom den är bäst också för jobben.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa två frågor, en om EMU och en om IGC eller regeringskonferensen. Statsministern har ju själv sagt att EMU är en fråga som är större än EU, dvs. den fråga vi röstade om i folkomröstningen. Det är mycket som talar för att det är så. Nu har vi fått besked om att länderna själva anser att det måste till en stabilitetspakt som innebär att man måste ha någon form av gemensam finansmakt för att klara av den gemensamma valutan. Mycket talar väl för att man också måste ha en gemensam skattepolitik i sinom tid för att kunna klara av det här. En annan del är att det sannolikt kommer att krävas kraftigt ökade resurser till Bryssel i och med att vi får ökade regionala skillnader. Min fråga om EMU blir då: När får det svenska folket ta ställning till den här viktiga frågan? Före valet 1994 och före folkomröstningen 1994 sade Socialdemokraterna att den här frågan skulle skjutas på till senare. Men blir det i riksdagsvalet 1998 eller blir det i en direkt folkomröstning som svenska folket får chansen att ta ställning i den här frågan? Den andra frågan handlar om IGC eller regeringskonferensen. Där kommer det med all sannolikhet att bli fråga om kraftigt utökade befogenheter för den europeiska unionen och en betydande överstatlighet, t.ex. inom utrikespolitiken men också inom det som Kristdemokraterna talade om tidigare, nämligen inom den tredje pelaren, och sannolikt också på flera områden. Då får vi ett annat EU än det vi folkomröstade om 1994. När får svenska folket ta ställning till det nya EU som kommer med den nya grundlagen som ni förhandlar om nu? Blir det genom att frågan förskjuts till riksdagsvalet 1998, eller blir det i en direkt folkomröstning?
Fru talman! Låt mig först säga något om EMU beslutet. Det är rätt som Peter Eriksson säger. I folkomröstningen sade vi att vi kommer att ta ställning till detta senare. Det skall vi göra. Vi har ju sagt tydligt att det skall ske i höst, 1997, i Sveriges riksdag. Socialdemokratin förbereder sig genom en omfattande folkbildningskampanj där våra medlemmar just nu sitter i studiecirklar, går på möten, skriver debattartiklar och försöker att tränga in i frågan och bilda sig. Varje stort beslut skall ha en sådan fas. Vi skall lära av EU-beslutet och den ångest som följde med det beslutet. Vi skall lära av det och se till så att det här beslutet fattas på ett sådant sätt att människor inte känner att de är, om inte litet förda åt sidan, så åtminstone inte litet efter i beslutsfattandet. Det är viktigt för oss. Vi socialdemokrater tar ställning på vår kongress i höst. Sedan går frågan till riksdagen för ett ställningstagande här. Sedan är det riksdagen som förfogar över besluten om folkomröstning eller inte. Jag har inte upplevt att det finns en majoritet i riksdagen för att folkomrösta ens med de speciella regler för majoriteter som finns i den här frågan. Det verkar som om det finns en beredskap för att ta ställning i Sveriges riksdag under hösten 1997 omkring ett svenskt deltagande i EMU. Vi har vår förberedelseprocess. Jag hoppas att andra partier hanterar detta på samma noggranna sätt. Jag kan ge frågaren rätt i att det finns all anledning att ge frågan om EMU rätt proportioner. En mycket stark europeisk centralbank, som saknar den balans som centralbankerna har i varje land i en självständig finanspolitik, kan mycket väl komma att upplevas som något demokratiskt ohållbart och skapa en väldigt konstig attityd och en väldigt konstig opinion kring Europafrågan i många av Europas länder. Med vår demokratiska tradition är EMU-frågan mycket större än bara en diskussion om monetär politik, räntesättning och valutor. Det är också en fråga om vilken typ av union som växer fram. Det har jag pekat på hela tiden. Går det att undvika ett gemensamt europeiskt beslutsfattande om finanspolitiken - ja eller nej? Om svaret är ja kan vi säkert leva med en monetär union. Men om detta leder fram till ett gemensamt europeiskt beslutsfattande om finanspolitiken växer en federation fram i Europa, och den tror jag inte att svenska folket vill ha. Det är detta det handlar om. Det måste vi diskutera öppet och ingående utan prestige så att vi är kapabla att fatta ett beslut i höst när vi kommer dit.
Fru talman! Jag är glad att statsministern och jag i någon mån har en liknande bild av EMU-projektet och dess stora betydelse. Men det som förvånar mig och som jag tycker är oroande i de här frågorna är att statsministern inser att beslutet om EMU är så avgörande att det kan vara det stora steget för att skapa en federation, en stormakt, i Västeuropa, men svenska folket skall aldrig få ta ställning till den avgörande frågan i vår tid. Det säger statsministern nu, och det tycker jag är mycket oroväckande. Tror inte statsministern att detta leder till att politik och demokrati blir ännu mer försvagat i människors ögon? Det spelar kanske ingen roll i många människors ögon om vi har demokrati, när de ändå aldrig får ta ställning till de riktigt stora och avgörande frågorna.
Fru talman! Nu tycker jag att Peter Eriksson underskattar Sveriges riksdag. De 349 ledamöter som sitter här skall möta väljarna i en valrörelse strax efter ett sådant här beslut. Jag är alldeles säker på att de kommer att ha en uppfattning när det här beslutet fattas som är väl förankrad i folkdjupet. Folkomröstningar har inte alltid av folket uppfattats som de tyngsta inslagen i folkstyret. Ser vi på resultaten av folkomröstningar om t.ex. EU har de ju inte direkt varit ett sätt att skiljas från frågan och gå vidare. Oftare har de resulterat i att länder delats och opinioner klyvts i för och emot, vilket sedan har levt kvar och försvagat efteråt. Jag tror att Sveriges riksdag är kapabel att fatta det här beslutet. Sveriges riksdag har för mig aldrig framstått som någonting annat än ett högt demokratiskt uttryck. Jag vill varna för den typen av oförsiktig beskrivning från Peter Erikssons sida.
Fru talman! Konflikten mellan de gamla nationalstaterna, som på ett eller annat sätt som jag ser det befinner sig i historiens utförsbacke, och det framväxande europeiska vad-det-nu-är-för-någonting innehåller tillräckligt med motsättningar för att ha tilltalat de gamla grekiska dramaförfattarna. Men varje drama behöver aktörer för att föras framåt, och varje stort drama behöver också en stark folklig och medborgerlig anknytning. Därför tror jag att Dublinmötets uttalande om narkotika och organiserad brottslighet kan vara någonting som får EU att ta stora steg framåt när det gäller att kunna göra medborgarnytta. I de opinions och värderingsundersökningar som staplats på varandra under hela 80 och 90-talet kan vi se att det är den yttre och inre miljön som människor vill att politikerna skall samarbeta mer kring. Med inre miljö menar jag då t.ex. narkotikan, osäkerheten och otryggheten. Detta resonemang utmynnar i två frågor, syftande på Sverige som aktör i detta klassiska drama. För det första: Kan statsministern nu säga något om huruvida detta kan bli ett prioriterat område för Sverige? Vi har ju en lång och framgångsrik erfarenhet av en restriktiv narkotikapolitik och skulle kunna ta ett ledande ansvar för det här arbetet. Finns det några sådana funderingar i regeringen? För det andra: Finns det - för att anknyta till Holger Gustafssons fråga - någon möjlighet att regeringen skulle kunna justera sin väldigt negativa inställning till mer av bindande samarbete i de här frågorna?
Fru talman! Jag tror att jag svarade på den sista frågan när jag samtalade med Holger Gustafsson. Jag sade att konflikten är synlig, att den finns där, och jag sade också att vi känner var trycket ligger. Det beskriver ju även Widar Andersson. Det här antyder i vilken riktning jag tror att det hela kommer att gå. Men hur långt man kan gå i den riktningen utan att passera den balanspunkt då man också driver fram andra överstatliga lösningar i Europa och får den debatt som Peter Eriksson varnar för är just den fråga som målkonflikten består i. Peter Eriksson är säkert också en engagerad bekämpare av narkotikans utbredning, men han vill inte ha ett överstatligt Europa. Det är så frontställningen ser ut. Jag tror att det glider mot mer av samarbete i den här frågan, men säkert inte så långt att karaktären på unionen blir märkbart förändrad. Det finns utrymme för mer samarbete utan att man behöver hamna i en debatt om överstatlighet. Men någonstans finns punkten. Var den ligger vet vi kanske inte förrän vi har passerat den. Sedan kan jag också säga till Widar Andersson att Sverige har all anledning att försöka spela en pådrivande roll. Vi har en god historia i det här sammanhanget. Nu har vi också fått bekräftat i Dublinslutsatserna att vi får behålla en strängare lagstiftning, och det känns bra. Här utövar också de övriga medlemsländerna ett ganska starkt politiskt tryck på våra holländska kolleger, som ju är de som har en annan syn i narkotikafrågan än Europa i övrigt. Vi kan spela en ledande roll - ja.
Fru talman! Jag har all respekt för min gode vän där finns det inget som skiljer oss åt. Men när det gäller den klassiska konflikten mellan nationalstaterna och det europeiska, som statsministern uppehåller sig vid, tror jag att den processen måste drivas på olika sätt och utifrån olika aktörer. Med all respekt för statsministerns behov av att hålla alla bollar i luften kan jag som enskild riksdagsledamot nöja mig med en boll i luften. Därför säger jag att narkotikafrågan nog vore en bra fråga för en ordentlig match med Peter Eriksson och hans gäng.
Fru talman! För att gå Widar Andersson till mötes på något sätt vill jag säga att det nog är i den frågan det i så fall finns folkligt stöd för en sådan positionsförskjutning. Det är beträffande vad det sedan får för konstitutionella följddiskussioner som jag sätter frågetecknet. Men det råder inget tvivel om att Widar Andersson har rätt. Människor är upprörda över att brottsligheten rör sig om inte fritt så åtminstone lätt - för lätt - över gränserna. Människor är upprörda över knarkets utbredning. Det vi gör nu i fråga om samarbete mellan staterna i Östersjöregionen är ett exempel på en ganska obyråkratisk metod att försöka samordna brottsbekämpande politik. Vi får se om det går. Den högnivågrupp som nu tillsätts efter Dublin är skapad efter direkt förebild av vårt samarbete i Östersjön. Men jag ger Widar Andersson rätt. Det är den här frågan som har ett folkligt stöd för att gå över nationsgränserna. Det är jag också klar över.
Fru talman! Jag har lyssnat med intresse på statsministerns redogörelse och på diskussionen, bl.a. vad det har gällt frågan om narkotikabekämpningen och frågan om den gemensamma valutan. Vad det gäller narkotikabekämpningen tror jag att det som sägs i dag från talarstolen är glädjande. Det är litet svårt att reda ut det. Regeringen och riksdagsmajoriteten, där ju Socialdemokraterna spelar en betydande roll, har ju inte varit speciellt pådrivande på samarbetsområdet. Man har i den målkonflikt som statsministern målar upp - i ställningstagandet, i propositionen och här i kammaren - snarare avvisat att vara pådrivande. Men om det nu kommer andra signaler är vi från Folkpartiets sida bara glada. Det andra jag tänkte ta upp är frågan om Sverige och den gemensamma valutan. Om jag har uppfattat statsministerns redogörelse rätt har han bl.a. i dag sagt att alla viktiga element nu finns på plats. Han har också sagt att diskussionen måste föras vidare. Avser statsministern att delta i denna offentliga diskussion?
Fru talman! Om Bo Könberg lyssnar noga och bortser från det partipolitiskt sarkastiska finner han säkert ingen som gör så många inlägg offentligt om den monetära unionen som statsministern. Jag har haft viljan att föra in någonting i den debatten som kompletterar ekonomernas exercis. Det är inte bara en fråga om att nå vissa procenttal. Det är inte bara en fråga om att nå vissa konvergenskriterier. Det kan handla om att när man väl går in i den monetära unionen kommer kraven på att samordna finanspolitiken att växa sig allt starkare, därför att detta krävs för att balansera den stora, starka centralbanken. En samordnad europeisk finanspolitik resulterar i samordnade europeiska skatter, och att hantera den typ av välfärdsmodell som vi skandinaver har med samordnade europeiska skatteuttag tror jag blir utomordentligt svårt. Här handlar det om någonting större: om vår rätt och vår möjlighet att själva bestämma vilken typ av välfärdssamhälle vi skall ha - såvida det inte är så att stabilitetspakten är den lilla, enkla konstruktion som löser problemet med den stora, starka centralbanken och dess dominans över penningpolitiken. Här uttrycker jag mig öppet, resonerande och sökande. Svenska folket är faktiskt väldigt misstänksamt mot alla som propagerar i EU-frågan och pekar med hela handen. Alla partier är ju delade i opinionen, från höger till vänster. Vänsterut är de kanske något så när homogena, men då handlar det nästan rakt igenom om motståndare. Det är klart: En högerväljare som anar att nationalstatens framtid kanske är i fara är inte så imponerad av de nyliberala monetärernas argumentation. En vänsterväljare och en socialdemokrat som anar att välfärdsmodellen är hotad är kanske inte så imponerad av budgetdisciplinens riddare i det här sammanhanget. Vi måste vidga debatten om EMU till att handla om detta. Vi måste föra ett sådant samtal med svenska folket. Det är vår skyldighet. Och vi kan aldrig börja kommendera svenska folket genom att som någon har sagt stå och peka med hela handen. Då får vi i den här situationen ett bakslag som kommer att resultera i att hela diskussionen låser sig. Var beslutet hamnar så småningom, ja, det återstår att se. Skulle riksdagen ta ställning i dag blir det nej, det är jag övertygad om. Skulle svenska folket ta ställning i dag blir det nej, det är jag övertygad om. Var opinionen ligger om knappt ett år, det återstår att se, men tills dess skall vi samtala med varandra, peka på problem och möjligheter och väga för och emot på ett sant folkbildande sätt. Annars missar vi ett historiskt tillfälle.
Fru talman! Jag tror att statsministern har missuppfattat mig om han tror att jag med min fråga har önskat en situation där någon, exempelvis han, skulle kommendera svenska folket i den här frågan. Det som låg bakom min fråga kan jag avslöja var en förhoppning om ett aktivt deltagande från statsministerns sida efter det att han har vägt för och nackdelar. Det är klart att det i denna fråga, liksom i nästan alla andra frågor, finns för och nackdelar, och detta är förvisso en stor fråga. Det var som sagt mera fråga om att jag hade hoppats att statsministern i dag skulle vara beredd att för kammaren avslöja hur hans vägning av för och nackdelar fallit ut och att han sedan kunde delta i debatten.
Fru talman! Jag tror att Bo Könberg får vänta på den saken till en bit in på våren. Då kommer socialdemokratin att i sin interna process vara så långt framme att jag skall börja att för partiets räkning summera beslutet. Det passar också utomordentligt väl in i den beslutsprocess som ligger framför riksdagen. Jag önskar att samtliga partier går in i den processen. Alla partier har anledning att föra det här samtalet, inte bara statsministern och hans parti. Också ett liberalt parti med en klassisk förankring i ett folkbildningsideal borde här känna sin uppgift.
Fru talman! Först vill jag säga att jag delar statsministerns uppfattning om att det finns mycket mer i övrigt att önska beträffande det irländska förslag om miljön och om öppenhet som debatterades i Dublin. Det är alldeles utmärkt att statsministern lovat hålla fanan högt, inte minst när det gäller kraven på miljögaranti och på miljömål för jordbruket. Min fråga handlar om östutvidgningen. Jag går tillbaka till den - den har varit uppe tidigare. Vi har kunnat höra signaler från Bryssel och från kommissionen om att en östutvidgning inte blir av om man inte gör stora förändringar i beslutsfattandet, alltså de institutionella frågorna. Min fråga är då: Diskuterades det i Dublin på toppmötet?
Fru talman! Nej, det diskuterades inte. Frågorna om institutionerna, som vi säger, var inte uppe. De finns med i slutförhandlingen under holländskt ordförandeskap. Men det är klart att detta är en diskussion som vi inte kommer förbi. Med 26 länder vid bordet och krav på enhällighet i beslut blir beslutsprocessen fruktansvärt omständlig. I arbetet med hur man skall lösa den konflikt som finns mellan utvidgningen, som vi vill ha, och effektiviteten kommer vi säkert fram till slutsatsen att vi behöver ändra på sättet att fatta beslut. Vi behöver ha nya typer av institutioner. De svenska positionerna i denna fråga kan jag inte leverera här i riksdagen. Det går inte, därför att det blir så småningom ett förhandlingsarbete, och där skall vi ta hem så mycket som möjligt. Vi vill bevara ett så stort svenskt inflytande som möjligt i EU och ändå kombinera det med sådana förändringar att det går att utvidga och få in nya länder utan att man tappar effektiviteten i unionen. Detta är återigen en sådan här målkonfliktsfråga som EU är så fyllt av och som vi försöker att hantera, i Sverige och i andra länder, genom att successivt förhandla och trycka oss framåt. Det här blir en rysare, och förhandlingarna blir mycket tuffa, det är jag ganska säker på.
Fru talman! Jag tycker personligen att det är olyckligt att man ställer upp sådana här villkor i debatten. Egentligen hade det varit logiskt att göra utvidgningen för att sedan se om det blir problem i beslutsfattandet när vi får se hur stor utvidgningen blir och om det blir problem med beslutsfattandet. Men jag noterade också att statsministern i ett tidigare svar sade att det är den politiska viljan som avgör. Jag sätter mitt hopp till att östutvidgningen faktiskt är den politiska viljan och att man samlar så stort stöd som möjligt för att få till den. Jag behöver inte argumentera för varför jag tycker att det är viktigt med östutvidgningen. Jag tror att statsministern har samma uppfattning i den frågan.
Fru talman! Det har jag naturligtvis, och för Sveriges del ser jag ingen viktigare fråga. Tänk er att vi kan ha en situation framför oss då vi har ytterligare fyra medlemsländer i EU kring Östersjön och då dessutom Ryssland alltmer integreras i samarbetsavtal med EU. Det är ett nytt Europa som växer fram. Vad det här kommer att innebära för nästa generation tror jag inte att vi kan överskatta - om det sköts rätt och om EU behåller sin kraft, om EU behåller sin förmåga att fatta beslut och om EU inte blir en förlamad organisation. Det är just den frågan man avser att hantera när man diskuterar hur man fattar beslut i en grupp av 26 länder som förut har präglats av enhällighet i beslutsfattandet. Går det att övergå till ett annat beslutsfattande, och hur ser det i så fall ut? Det är viktigt för utvidgningen att den frågan löses. Exakt hur vet jag inte i dag, men under våren blir det en av de saker vi får ägna mycket tid och kraft åt. Jag delar Helena Nilssons allmänna bedömning av hela utvidgningsfrågan.

Fru talman! Min fråga till statsministern knyter också an till den folkliga legitimiteten i hela Europaprojektet. Vi kristdemokrater delar statsministerns uppfattning att vi inte i denna kammare kan driva igenom EMU-projektet mot en stark folklig majoritet. Det vore att sätta sista spiken i kistan för hela Europaprojektet.

Då är jag inne på min fråga som är av resonerande karaktär: Delar statsministern den uppfattningen att det finns element vid sidan av konvergenskriterierna som är viktiga att komma till rätta med? Skall vi i så fall bäst lösa dem genom att gå med i EMU och därmed få en tvångströja, som en del menar, eller är detta någonting som bör göras innan vi går med?
Fru talman! Det är en fråga som det finns anledning att reflektera över. Först och främst har många av de länder som anses som självskrivna i första gruppen i EMU betydligt värre strukturella bekymmer i sin ekonomi än vad Sverige har. Det är också en av de saker vi får vänja oss vid nu: Sverige har så god ordning i sina offentliga finanser och så hög produktivitet och effektivitet i näringslivet att vi tillhör de bäst fungerande ekonomierna i Europa. Vi trodde inte för några år sedan, varken Mats Odell eller jag, att det skulle bli på det sättet. Men visst finns det en del problem kvar, och då infinner sig det gamla normspöket. Är politikerna i Sverige så slappa och beslutsapparaten så dålig att man inte klarar av att hantera sådana bekymmer, utan behöver ha en norm som lägger fast inom vilken ram man skall hålla sig, och man alltså därför bör gå med i EMU? Jag tror inte alls på det synsättet. Jag tror att vi är fullt kapabla att hantera våra egna ekonomiska bekymmer. Det har vi visat de senaste åren. Att man får en norm att hålla sig till är inget motiv för att gå in. Jag tror inte att de strukturella bekymren i svensk ekonomi är så stora att de diskvalificerar oss för ett medlemskap - inte om man jämför med andra som nu anser sig vara självskrivna som medlemmar i den monetära unionen. Det är faktiskt också så att de strukturella diskussionerna om det som är grundläggande förutsättningar i ekonomin alltid kommer att föras, oavsett om man är medlem i EMU eller inte. Jag tror inte att det resonemang som Odell för är ett motiv för att stanna utanför eller gå in. Jag tror att det resonemanget lever sitt eget liv, oavsett vilket beslut man fattar. Jag vänder mig mot den lösning som bär normpolitikens drag, dvs. att man skall sätta på oss något slags disciplinerande ram som vi skall hålla oss inom. Det finns inga bra minnen från den tid på 80 och 90-talet då vi levde efter de reglerna i svensk ekonomisk politik. Det var trista år. Det var dåliga år. Det har varit bättre de senaste åren när vi själva har tagit tag i problemen och rett ut våra bekymmer. Det kan vi också i framtiden.
Fru talman! Jag kan hålla med statsministern om att retoriken när det gäller arbetslösheten i Europa har ändrats de sista fem sex åren, men den nyliberala och monetäristiska praktiken fortsätter än så länge, i varje fall. Centralbankens oberoende är en väldigt central tanke, utan att det finns några som helst bevis på att det är mer framgångsrikt än andra typer av centralbanksförhållanden. Den hårda prioriteringen av inflationsmålen och hårt hållna statsfinanser är också typiskt för den politiken. Delorsrapporten 93 hade som ett av sina mål att arbetslösheten skulle halveras fram till år 2000. Man fick stöd av EU-parlamentet för det. Jag uppfattade att statsministern sade att han skulle ta upp frågan om halvering av arbetslösheten på ett visst antal år inför resan. Skedde det? Hur reagerade i så fall de andra vännerna nere i EU?
Fru talman! Det skedde. Dessutom skedde det som jag talade om på EU-nämnden. Jag skulle utöver den typen av konkretisering av mål för arbetslöshetsbekämpningen också lägga till att vi skall ha som mål att ingen ung människa i Europa skall gå utan utbildning eller arbete mer än hundra dagar. Det är det vi har sagt i Sverige. Hur togs det emot? Det har förts in i resonemanget. Vi får se. Det finns inte i slutsatserna. Det finns inte med i dokumenten från Dublin. Det räknade jag inte heller med. Frågan är aktualiserad, och vi trycker på. Det är inte alls förvånande om det snart dyker upp i någon skrift från kommissionen. Vi ser att skriftproduktionen från EU-kommissionen alltmer bär drag av den nordiska och svenska arbetsmarknadspolitiken. Jag skulle tro att vi har goda förutsättningar att få in den typen av resonemang, men det blev ingen formell reaktion vid bordet i Dublin.
Fru talman! Först vill jag tacka statsministern för den öppna inställningen till EMU. Med det resonemang som statsministern för tycker jag att det verkar rätt tydligt att vi kommer att säga nej till medlemskap i tredje fasen nästa höst. Det jag vill ta upp nu är det nordiska samarbetet. Internationellt ser man gärna Norden som en enhet. I Världsbanken och Valutafonden, t.ex., har vi gemensam nordisk direktör. När man reser utomlands och träffar på någon från Norden känner man att man träffar på en landsman, nära nog. Såvitt jag förstår av ett öppet brev jag har fått från en del EU-parlamentariker har det inte skett någon samordning av det nordiska arbetet inför regeringskonferensen och de olika rådsmötena. Jag vill fråga statsministern om det inte skulle vara mycket bättre att vi tre nordiska stater som är med höll ihop. Då skulle vi bli jämbördiga när det gäller styrkeförhållanden i röstetal och representation i kommission och parlament med ett större land. Om vi kunde hålla ihop och samordna våra krav borde de ha mycket större möjligheter att få genomslag.
Fru talman! Först om EMU: Det är klart att jag har hållit emot den litet glättade bilden från höger i diskussionen i dag. Då gäller det att skärpa argumentationen från den kanten. Jag skulle naturligtvis också kunna föra in en del goda argument för EU, men debattsituationen har inte sett sådan ut i kammaren i dag. Det återstår att ta ställning i fråga. Det nordiska samarbetet är viktigt. Jag tror att det blir allt viktigare. Internationaliseringen fortgår. Vi har en gemensam kulturell bakgrund - historiskt gemensamma erfarenheter. Samhällsbyggena påminner om varandra, och de politiska strukturerna är likartade. Vi har väldigt mycket gemensamt. När man kommer utomlands kommer man paradoxalt nog också närmare varandra. Man är hemma i Norden. Man har sin förankring i Norden. Det tar sig i dessa sammanhang praktiskt uttryck i att vi alltid när vi träffas på toppmötena har en ordentlig sittning med de nordiska statsministrarna på morgonen innan vi börjar överläggningarna. Då går vi igenom dagens diskussion och kommer överens om vem som skall göra vad och att vi skall stötta varandra i vissa frågor. Sedan har vi löpande under överläggningarna utbyte av synpunkter och backar upp varandra vid förhandlingarna. Det är ett mycket nära samarbete. Den fråga vi har ägnat mest tid i dag, EMU frågan, ser väldigt olika ut i de nordiska länderna. Danskarna har sitt förbehåll. Vi i Sverige har vår diskussion och vår förhandlingshistoria. Finnarna har en mer positiv attityd och tycks driva frågan hårdare på den kanten. Finnarna är positiva, vi är avvaktande och danskarna är av tradition på något sätt motståndare. Så ser den nordiska bilden ut. Det vore kanske klokt att möta varandra mer i EMU-frågan också i Norden, men jag vill inte medverka till att Norden blir ett block i EU. Vi vill inte att andra länder i EU skall uppträda som ett block. Vi vill inte att exempelvis Spanien och Portugal eller Frankrike, Italien och Spanien uppträder gemensamt med en stark röststyrka. Vi vill att det skall vara 15 stater runt bordet, var och en lika viktig som någon annan. Börjar blockbildningen kring bordet reduceras staternas betydelse snabbt. Det tycker vi inte är något särskilt lockande perspektiv. Men det är klart att vi har vår kulturella och politiska identitet gemensamt, och den tycker jag känns som en styrka.
Fru talman! Det gäller Europol. I sin information sade statsministern att man hade beslutat att Europol skall ha en operativ funktion, och därefter sade han att det gällde information, samarbete och stöd och hjälp till nationella polisorganisationer. Min fråga gäller ordet "operativ". Jag anser att det kan ges en mycket vidare innebörd. Kan det vara så att "operativ funktion" också betyder att det skall kunna genomföras gemensamma operationer och att dessa skall kunna utföras över gränserna om man är överens? Var det detta som man beslutade vid mötet i Dublin?
Fru talman! Svaret är nej. Det var det inte. Den debatten är inte bara aktuell i Sverige. Den finns i Storbritannien, och den finns i Danmark. Där är man väldigt rädd för att polissamarbetet utvecklas till något slags gemensam europeisk poliskår. Det handlar om stöd och hjälp till nationella polismyndigheter. Vi får naturligtvis vara klara över att det finns en annan opinion som också uttrycks. Det är den som Widar Andersson, Holger Gustafsson och några andra har givit uttryck för i dag. Den gäller att vi skall vara oerhört effektiva och framgångsrika i kampen mot narkotikahandlarna, i kampen mot den organiserade brottsligheten och i kampen mot människohandeln - det som alla faktiskt tycker är vidriga inslag i vår s.k. civilisation. Om det sker bättre och effektivare om poliserna får samarbeta över gränserna, operativt i den här meningen, så okej då. Men någonstans går man för långt också där och passerar en punkt där man får en annan diskussion i stället - vi har varit inne på den några gånger i dag. Det är frågan om var den balanspunkten ligger. Nu drivs detta mot mera samarbete. I Dublin handlade det alltså om hjälp och stöd till nationella polismyndigheter. Vi gick inte längre än så.

Fru talman! Sedan valet har Socialdemokraterna bedrivit en företagarfientlig politik, en politik som lett till massarbetslöshet som riskerar att bli bestående. Många försämringar som drabbat landets småföretag har genomdrivits med Centerns hjälp. Ett parti som vill framstå som småföretagarens vän har medverkat i raserandet av ett gott näringsklimat. De här två parhästarna skriver nu i näringsutskottets betänkande att näringspolitikens främsta syfte är att halvera arbetslösheten, att nyföretagande och tillväxt i befintliga företag skall främjas och att det är viktigt att förbättra villkoren för företagande, entreprenörskap och innovationer. Men det här stämmer inte med den verklighet och de villkor som möter en företagare i Sverige i dag. Det stämmer inte heller med den verklighet som möter enskilda människor som hamnat i arbetslöshet. Vackra ord i ett betänkande kan kanske lura en del, men det är de faktiska besluten som räknas. Nu är det inget nytt i att socialdemokrater talar väl om företag. Jag har hemma i Bergslagen genom åren upplevt hur socialdemokratiska potentater kommit på besök och framhållit småföretagens betydelse för jobb och sysselsättning i en krisdrabbad region. Sedan har de rest tillbaka till Stockholm och medverkat till företagarfientliga beslut. Det är mer än två år som har gått sedan Socialdemokraterna vann valet, efter en valrörelse där svenska folket lockades och lurades tro på falska förespeglingar om bibehållna förmåner och minskad arbetslöshet. Sedan dess har många människor i vårt land blivit djupt besvikna. Regeringens oförmåga att komma till rätta med arbetslösheten och politikens misslyckande står klart för alla i dag. Jag ställer mig frågan vad dessa herrar som bort känna ett huvudansvar för goda villkor för företagande och jobb och ett bra näringsklimat i vårt land, dvs. näringsministrarna - vi har gubevars haft mer än en sådan sedan valet - har sysslat med under de drygt två åren sedan valet. Den borgerliga regeringens arbete för att återskapa Sverige som en företagar och tillväxtnation raserades i en bärsärkagång mot allt vad borgarna företagit sig. Medan Socialdemokraternas välkända negativa syn på företagare snabbt åter blev ledstjärnan för politiken, hördes det inte ett ljud av protest från Näringsdepartementet. På område efter område har ni genomdrivit förslag som varit illa genomtänkta och rent av slarviga. Ni har först struntat i alla varningssignaler från näringsliv, företag och andra för att sedan, när det håller på att barka åt skogen, tvingats till att backa och retirera något. Tilltron till regeringspolitiken har eroderats i samma takt som regeringens brist på ledarskap blivit alltmer uppenbar. Ett tydligt exempel på bristande förmåga hos regeringen och anmärkningsvärd nonchalans gentemot riksdagen är regeringens hantering av maringeologin. Jag tänker inte närmare fördjupa mig i sakfrågan, utan nöjer mig med att slå fast den kritik som samtliga partier i olika hög grad riktar mot regeringen i denna fråga. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. När det nu efter mycket om och men ändras något i de rigida regler som stänger ute människor från arbetsmarknaden diskrimineras småföretag. Den nya anställningsformen med tolvmånadersanställning tillåts bara för företag med kollektivavtal. Varför denna diskriminering av andra företag? Birgitta Johansson och Kjell Ericsson! Förklara varför! Är inte alla jobb viktiga för er? För svenska folket framstår regeringspolitiken som alltmer virrig och obeslutsam. Nu, efter alla genomförda företagarfientliga förändringar, ser vi att det socialdemokratiska partiet skall börja diskutera huruvida man skall förändra sin näringspolitik och bli mer företagarvänlig. Först i september skall man bestämma sig. Det förändringsarbete som den borgerliga regeringen inledde och som resulterade i att det hösten 1994 tillkom 1 000 nya jobb i veckan, vändes till en företagarfientlig politik som lett till förlorade jobb och otrygghet för många människor. Alla företagare, alla arbetslösa och alla andra som tycker att det där med jobb i riktiga företag är viktigt tvingas nu se hur förspillda år, med ständigt stigande arbetslöshet, rinner förbi till ackompanjemang av fagra ord likt dem i utskottets betänkande. Och nu skall ett splittrat parti ägna sig åt navelskåderi och diskussioner! Fru talman! För Moderata samlingspartiet är kampen mot den totala arbetslösheten utgångspunkten för våra förslag, och vi anser att det är bråttom att genomföra förändringar som befrämjar tillväxt och tillkomst av arbeten i det privata näringslivet. Till skillnad från regeringen angriper vi orsakerna till arbetslöshetsfällan - de höga skatterna, de rigida arbetsrättslagarna och de hämmande regleringarna, som kväver företagsamhet, tillväxt och arbete. Det är en lång rad av anpassningar till dagens omvandlingssituation som måste ske för att vårt land skall komma upp ur den vågdal som Socialdemokraterna har fört oss ned i. Det finns bara en verksam strategi för minskning av arbetslösheten, och det är att skapa förutsättningar för tillväxt, ett starkt växande, konkurrenskraftigt svenskt näringsliv och fler riktiga arbeten. Sverige måste bli ett land där företagare och företagande sätts i centrum. Viktigast av allt är att attityderna till företagare och entreprenörskap förbättras. Det måste skapas en tillförlit inför framtiden hos dem som överväger att bedriva företagsverksamhet. Tillförlitliga, konkurrenskraftiga regelsystem och tydliga budskap att det är viktigt och hedervärt att starta, driva och äga företag, att anställa och att tjäna pengar, är grundbultar i skapandet av det goda näringsklimat som vårt land så innerligt väl behöver. Till sist har jag en fråga till Birgitta Johansson: Hur skall någon kunna tro på de vackra ord ni skriver i betänkandet eller de vackra ord ni säger, när det är så illa ställt att ni i ert parti först måste ha en genomgripande intern diskussion innan nuvarande småföretagarfientliga politik kan förändras?

Fru talman! I sedvanlig ordning har näringsutskottet sin debatt strax före jul. Det som skiljer sig litet från tidigare debatter är att vi nu har kommit in i det nya budgetsystemet, där budgetramarna redan är låsta. Det vi nu har att diskutera är de övergripande målen för näringspolitiken, men också hur olika utgiftsområden skall fyllas med verksamhet. En förutsättning för ett bra företagsklimat är att vi har en fungerande ekonomi. Sverige har under de senaste sex åren haft en mycket bekymmersam ekonomisk situation. Olika åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemen och få statens finanser i balans. Även om problem återstår är ekonomin ändå på bättringsvägen. Sämre är det med arbetslösheten, den är fortfarande alltför hög. Här måste det till många åtgärder, inte minst på det näringspolitiska området. I den sysselsättningsproposition som antogs i somras togs ett antal steg för ett bättre näringsklimat, t.ex. sänkning av arbetsgivaravgifterna och en lindring av dubbelbeskattningen för små och medelstora företag. Det beslutades även om tre olika miljardprogram, varav ett småföretagarprogram som var indelat i fyra olika huvudpunkter: - Företag skall växa med kunskap I detta program ingår 500 miljoner för olika småföretagsprojekt ute i länen, samma typ av anslag som Börje Hörnlund införde när han var arbetsmarknadsminister. De här satsningarna på småföretagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring har gett många nya riktiga jobb till ett relativt lågt pris ute i regionerna. Det är bra att det tillförts ytterligare resurser för detta ändamål. Utbildning och kompetensutveckling är andra delar som det har satsats mycket på, inte minst på de små och medelstora högskolorna. Även förändringen av arbetsrätten är steg i rätt riktning. Därtill har det tillsatts en förenklingsdelegation för att se över byråkratiskt krångel och för att förenkla administrativa rutiner. För att ta upp några av de delar som finns i detta betänkande vill jag nämna teknisk forskning och utveckling. De är av grundläggande betydelse när det gäller förnyelse, tillväxt och ökad produktivitet i näringslivet. Teknikutveckling och produktförnyelse är strategiska faktorer för de svenska företagens konkurrenskraft. Jag har många gånger tidigare betonat Sveriges unika position när det gäller tillgångar på råvaror inom skog, livsmedel och mineraler. Förädlingsgraden har börjat att öka, men det finns fortfarande mycket att göra. Jag satt i år ordförande på trämarknaden i Karlstad, ett forum där sågverksägare och andra i trävarubranschen från hela Sverige var samlade. Där framfördes det ett mycket kraftigt önskemål om ytterligare forskning för fler användningsområden för vår svenska skogsråvara. Det finns alltså många områden där trä kan brukas i framtiden. I propositionen har regeringen angivit att besparingen för teknisk forskning och utveckling kan kompenseras från forskningsstiftelserna. Men risken är att det blir problem innan nya resurser tillförs området. Därför är det viktigt att regeringen ser till att verksamheten vid NUTEK inte paralyseras under övergångsperioden. Vad gäller forskningsstiftelsernas verksamhet bör den också vara förenlig med den gällande inriktningen att medel i större utsträckning än för närvarande nyttjas för tillämpad forskning. Jag vill dock betona att det måste bygga på frivilliga överenskommelser. Det får inte vara någon konfiskation av stiftelsernas medel. Vi måste också satsa mer på att ta till vara och utveckla olika uppfinningar och innovationer för att få fram nya produkter och därmed nya arbetstillfällen. Sverige är en del i en internationell ekonomi. Därför är exporten en viktig del för tillväxt och sysselsättning i Sverige. Det är viktigt att framför allt småföretagen får en utökad service för att klara av en större export och för att komma in på nya marknader. I Centerns partimotion påtalas behovet av ytterligare insatser från Exportrådets och Exportkreditnämndens sida för att främja exporten. Utskottet har delat dessa synpunkter och understryker också vikten av att exportinsatser i Östersjöområdet kan underlättas. Ett annat område jag vill ta upp är satsningen på de lokala kooperativa utvecklingscentrumen. Det finns idag 21 LKU:n etablerade runt om i landet. Dessa har varit mycket effektiva, och en rad kooperativa småföretag har startats. I sysselsättningspropositionen angavs särskilt satsningen på LKU, och jag förutsätter att ytterligare resurser tillförs det här området av de s.k. landshövdingemedlen. En fråga som vi har diskuterat mycket under årens lopp i utskottet är SGU och den maringeologiska verksamheten. Riksdagen har så sent som under förra budgeten talat om att detta är en viktig verksamhet. Trots det har inte frågan fått någon lösning. Dessutom har det i ett mycket sent skede kommit till utskottets kännedom att SGU:s ekonomi är synnerligen hårt ansträngd. Med anledning av detta har utskottet gjort ett tillkännagivande till regeringen, att regeringen i vårpropositionen skall återkomma med en redovisning av verksamheten och den ekonomiska situationen inom SGU. Utgångspunkten skall vara att den maringeologiska verksamheten skall vara intakt, men också att övrig verksamhet skall bibehållas. Jag vill även beröra reservation nr 6, som jag yrkar bifall till, fru talman. Det gäller standardiseringsarbetet, och det är ett mycket viktigt område. En sak som jag anser bör förändras är Konsumentrådet vid SIS som bör vidgas så att även miljöfrågor omfattas. Slutligen vill jag i korthet beröra några allmänna näringspolitiska tankegångar. Det gäller hur vi går vidare. Vi får vända på många olika stenar. Var finner vi nya produkter, nya marknader och därmed nya arbetstillfällen? Vi måste självfallet fortsätta arbetet med att skapa ett bra företagarklimat, med allt vad det innebär. Därför kommer det att krävas ytterligare förenklingar för företagarna, sänkningar av skatter och avgifter, bättre kapitalförsörjning, utbildning, forskning, utveckling, kompetensutveckling. Företagarnas sociala situation måste förbättras. Lönebildningsfrågorna kommer också att få stor betydelse framöver. Likaså måste den privata tjänstemarknaden inom service, vård och omsorg utvecklas vidare. Jag läste i Dagens Industri om en succé för hemhjälp på försök i Kungälv. Det var ett arbetslöshetsprojekt i kommunal regi. Men det visar att det finns ett behov och att det lika gärna kunde drivas i privat regi. I USA har man under de två senaste åren lyckats tillskapa 10 miljoner nya jobb i 2 miljoner nya företag. Och det är inte bara lågavlönade s.k. hamburgerjobb, utan där ryms hela skalan. Vi måste även här i vårt land ta vara på alla möjligheter om vi skall klara att bekämpa arbetslösheten. Tröskeln kan ibland vara för hög för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det kan bero på löneläge, arbetsrätt, osv. Vi måste ta till vara alla möjligheter för att de arbetslösa skall komma in på arbetsmarknaden.

Fru talman! Om Kjell Ericsson skall åstadkomma allt det positiva för företagandet som han talade om, får han nog i första hand skaffa sig en annan plattform för att göra det än den Centerpartiet har just nu, är jag rädd för. Det var i förra veckan som vi fick veta att socialdemokraterna har börjat fundera så smått på vilka drivkrafter som behöver stimuleras för att vi skall få nya jobb i privat näringsliv. En arbetsgrupp med näringsminister Anders Sundström i spetsen har fått ett sådant uppdrag inför den kommande kongressen. Det är naturligtvis vällovligt, Birgitta Johansson, men är det inte litet väl sent påtänkt? Vi har nu haft en socialdemokratisk regering i över två år - två år med stigande arbetslöshet, två år med en politik som har försämrat möjligheterna för företagande och jobb, två förlorade år i kampen mot arbetslösheten. Enligt Anders Sundströms rapport skall tydligen en utgångspunkt för socialdemokraternas framtida näringspolitik vara att småföretagaren skall betraktas som hjälte. Hon skall t.o.m., möjligen, tillåtas att tjäna pengar. I det diskussionsunderlag som går ut till Socialdemokraternas medlemmar frågar nämligen Anders Sundström om ett sådant synsätt kan accepteras av arbetarrörelsen. Det vore onekligen intressant att veta vad näringsministern själv svarar på frågan. Och lika spännande skall det bli att om en stund få veta vilken åsikt Har man äntligen insett att det inte blir några nya jobb med en politik som klämmer åt företagarna? Svaren är viktiga, därför att om de är jakande och man dessutom den här gången menar allvar, innebär det ett helt nytt s-koncept för företagande. Jag säger "om man menar allvar", därför att vi har hört tongångarna förr, åtskilliga gånger, i statsministertal, i regeringsförklaringar, i propositioner, i finansplan, i debatter. Ständigt har socialdemokraterna upprepat att det krävs goda villkor för företagandet. Det är i den privata sektorn jobben måste komma. Reglerna måste förenklas. Så har man sagt, gång på gång, bara för att i samma andetag fatta beslut som leder i direkt motsatt riktning. Det är inte konstigt, fru talman, att småföretagarna har slutat att bry sig om vad socialdemokraterna skriver och säger på det här området. Hittills har det nämligen inte gett särskilt mycket vägledning när det gäller vilka beslut som man har att förvänta sig. Är det tänkt att det skall bli en annan tingens ordning nu, Birgitta Johansson? Är det tänkt att regeringen sent om sider skall börja utforma politiken i någorlunda samklang med allt det vackra man säger och skriver? I så fall håller det verkligen på att hända något stort i den socialdemokratiska småföretagarpolitiken. Men hur var det han sade, Rellingen? Fan tro't. Nej, det behövs konkreta åtgärder i rätt riktning för att vi skall våga tro att det verkligen är ett nytänkande på gång. Socialdemokraternas brist på förståelse för företagandets villkor har ju lett till en rad beslut som är direkt företagsfientliga. Och då tänker jag inte bara på återställarnas försämrade villkor för företagen och jobben, t.ex. arbetsrätten och dubbelbeskattningen. Den listan har man under hand plussat på med höjd marginalskatt, tidigarelagda momsinbetalningar, förlängd arbetsgivarperiod för utbetalning av sjuklön m.m.

Det är en politik som underlättar en sådan utveckling i stället för att hindra den. En av utgångspunkterna för Folkpartiets politik för företagande och jobb är alltså att vi i våra förslag tar hänsyn inte bara till företaget utan också till hur människorna bakom verksamheterna påverkas av de beslut som fattas av riksdag och regering. För att morgondagens Sandvik, IKEA eller Ericsson skall växa fram - och för den delen också Andersson Livs, Petterssons Plåtslageri och Lundströms DATA - krävs att det finns enskilda människor som känner att det är mödan värt att ta ekonomiska risker, meningsfullt att jobba hårt för att förverkliga en idé och tjäna pengar. Människor som skapar arbete åt andra och resurser till vård och utbildning skall också kunna få betalt själva. Det måste gå att tjäna pengar om man lyckas. Det måste löna sig att arbeta. Naturligtvis handlar det inte bara om att tjäna pengar när någon bestämmer sig för att starta eller utveckla ett företag. Det kan vara så att man vill pröva en idé utan att hämmas av trögheten i det större företag där man är anställd. Det kan handla om att man vill slå vakt om den bygd där man bor genom att skapa arbetstillfällen. Det finns nog lika många skäl - och kombinationer av skäl - till att man bli sin egen som det finns företagare. Men de ekonomiska incitamenten måste också finnas. Är en av drivkrafterna för företagaren att tjäna pengar - och är det i så fall acceptabelt? undrar alltså näringsministern. Det är en märklig fråga, som säger en hel del om utgångsläget för ett internt socialdemokratiskt reformarbete när det gäller synen på företagen. Om näringsministern vill ha svar också från någon utanför rörelsen och få litet jämförelsematerial, kan han få det av mig. Ja, det är en viktig drivkraft, en av flera. Och det är inte bara acceptabelt att det går att tjäna pengar, det är en förutsättning för fler och växande företag, för fler jobb. Det är bl.a. därför som Folkpartiets politik innehåller en rad för företag och företagare strategiska skattesänkningar. Ett annat viktigt inslag i Folkpartiets näringspolitik är stabila spelregler. Om man skall våga investera, våga satsa både sig själv och sina besparingar, måste man känna sig någorlunda säker på att de förutsättningar som inte handlar om affärsrisker - för sådana måste man alltid vara beredd att ta - inte skall kunna förändras praktiskt taget från en dag till en annan. Ekonomisk utveckling, ett dynamiskt näringsliv och nya arbetstillfällen är inget som kan dirigeras fram genom politiska beslut. I stället krävs ett samhällsklimat som uppmuntrar innovatörer och entreprenörer, ett samhälle där det är meningsfullt att utbilda sig, där det lönar sig att satsa sin tid, sitt engagemang och kanske sitt sparkapital på en ny företagsidé. De konkreta förslag som det här synsättet leder fram till redovisas i Folkpartiets särskilda yttrande och i våra motioner. I reservation 1 finns därutöver en allvarlig och högst berättigad kritik mot regeringens sätt att hantera den maringeologiska verksamheten. Det är inte nog med att regeringen har struntat i tidigare riksdagsbeslut där man krävde att den här viktiga verksamheten skulle säkerställas. Näringsutskottet har som ansvarigt utskott inte heller fått information om den allvarliga ekonomiska situationen i stort som SGU befinner sig i. Fru talman! Folkpartiets förslag till utgiftsram för område 24, som för övrigt var 63 miljoner lägre än Socialdemokraternas och Centerns, har avvisats av riksdagen. Vårt budgetförslag är en helhet, och därför har det inte varit meningsfullt för mig att fullfölja anslagsyrkandet.
Fru talman! Det finns många kloka saker i det som Christer Eirefelt sagt i sitt anförande. Jag vill bara kommentera detta med Centerns plattform litet. Han gjorde samma anspelning som Karin Falkmer om Centerns medverkan i olika saker. Låt mig säga att de åtgärder som vidtogs för småföretagen av den borgerliga har jag ställt helt och fullt upp för och gör det fortfarande. Men vi måste komma ihåg historieskrivningen. De återställare som skedde hösten 1994 var inte Centerns med på. Men de ledde i varje fall till ett ekonomiskt kaos under vintern och våren 1995, som gjorde att räntan steg och kronan sjönk. Många åtgärder var nödvändiga. I det läget ställde vi upp och tog ett ansvar. Företagen sade den gången: Ni måste sanera ekonomin. Det var prioritet nummer 1. Nu har vi varit med och gjort det. Sedan har vi försökt att återställa en del av återställarna. Vi har sänkt arbetsgivaravgifterna, vi fått tillbaka kvittningsrätten, en lindring av dubbelbeskattning för små och medelstora företag, en förbättring av arbetsrätten, en förenkling för småföretagen, alltså en rad åtgärder som förbättrar företagsklimatet. Det har Centern medverkat till. Det är viktigt att vi kan ha stabila regler också i fortsättningen så att man verkligen kan starta och driva företag, att man kan låta företag växa och utvecklas och att företagare kan tjäna pengar. Det är sådant som vi kommer att arbeta för även framöver. Men vi måste som sagt komma ihåg historieskrivningen. Man bör beskriva vad vi har gjort i det här sammanhanget.
Fru talman! Stabila förutsättningar hade vi haft om vi hade kunnat behålla de många förbättringar som vi tillsammans genomförde.

Det borde ha gett en sådan möjlighet. Det har det alltså inte gjort. På några områden pekar Kjell Ericsson på att det ändå skett förbättringar - efter det att betydligt större försämringar har skett, efter det att arbetsgivaravgifterna först har höjts har man nu sänkt dem något. Det är sannerligen inte mycket på något av de områden som Kjell Ericsson nämnde som förbättringarna är särskilt mycket att yvas över.
Fru talman! Jag måste än en gång påminna om historien - återställarna stod inte vi bakom. Nu har vi försökt att rätta till så mycket som möjligt för att få ett bättre företagarklimat. Ur den synpunkten är kvittningsrätten viktig, en sänkning av arbetsgivaravgifterna är viktig, lindring av dubbelbeskattningen för små och medelstora företag är viktig, att man har tagit ett steg när det gäller arbetsrätten är viktigt, att man ser över regelverken och förenklar så mycket som möjligt för de små och medelstora företagen är viktigt. Det är sådant som ändå skapar bättre förutsättningar. Sedan har vi de tre miljardprogrammen som vi beslutade om i somras, inklusive småföretagarprogrammet. Jag minns att Christer Eirefelt vid det tillfället ställde sig bakom programmen. Det har vidtagits åtgärder som kommer att ge sysselsättning. Allt har inte trätt i kraft än, men de kommer att träda i kraft undan för undan och kommer att ge sysselsättning. Men vi måste gå vidare, det räcker inte. Men det är en bra början. Det är bättre att ta ett steg än att inte ta något steg alls.

Fru talman! Varje diskussion om näringspolitiken i denna kammare visar med all önskvärd tydlighet de stora skillnaderna mellan partierna. De borgerliga partierna vill inte ha någon statlig näringspolitik alls egentligen. De tar varje tillfälle att förklara att man i stället borde sänka a-kassan och därmed lönerna, minska företagsbeskattningen och de sociala avgifterna. Mycket viktigt är det också, enligt de borgerliga partierna, att försämra de arbetsrättsliga reglerna. Moderaterna vill egentligen helt slopa arbetsrätten. Dessa budskap sprids i alla sammanhang, i näringspolitiska diskussioner, i arbetsmarknadspolitiska diskussioner och var vi än diskuterar hur vi skall klara av att få ned arbetslösheten, trots att det knappast är bevisat att den svenska bolagsskatten eller arbetsrätten på något vis skulle hämma näringslivets utveckling. Vi vet att den svenska företagsbeskattningen är låg vid en europeisk jämförelse. Faktum är att näringsutskottet också vet att en av de mest dynamiska regionerna i Europa, nämligen norra Italien, klarar både en expansiv näringslivsutveckling och en hög inkomst per capita, trots högre skatter och striktare arbetsrätt än vad vi har i vårt land. Det skulle vara intressant att höra om Karin Falkmer verkligen ärligt kan säga att just de svenska företagsskatterna, de svenska arbetsrättsreglerna och de smidiga svenska fackföreningarna är de som hämmar det svenska näringslivet och som gör att arbetslösheten fortfarande är hög. Fru talman! Vänsterpartiet anser att staten måste ta det övergripande ansvaret för näringspolitiken. Det är därför ingen överraskning att vi också vill använda Närings och teknikutvecklingsverket, NUTEK, mycket offensivt. Normalt kan dock inte näringspolitiken skapa snabba sysselsättningsökningar. Just långsiktigheten motiverar dessutom att det behövs ett ordentligt statligt ansvar. Ett typiskt exempel på långsiktighet är NUTEK programmet såddfinansiering. Detta program har genom stöd från NUTEK getts möjlighet att utveckla kvalificerade tekniska idéer till nya produkter, system och tjänster och därmed varit framgångsrikt. Vänsterpartiet vill alltså kraftigt utöka detta NUTEK program. Det finns flera delar i den näringspolitik som drivs genom NUTEK som borde få större möjligheter och där vi borde satsa mera för att uppnå snabba genomslag på ett antal områden. För att under några år snabbt försöka att pressa ned arbetslösheten till mer normala nivåer behövs det andra åtgärder, enligt Vänsterpartiet. Detta har att göra med en fördelningspolitik som leder till ökad efterfrågan på hemmamarknaden. Det var intressant att höra diskussionen mellan Folkpartiet och Centern nyligen. De tror att man genom olika regeländringar och förändring av skatter skulle kunna få till stånd ett stort antal nya företagare. Det borde ju vara ganska givet att det i hög grad är efterfrågan på hemmamarknaden som styr detta. Klarar vi inte av att öka efterfrågan på hemmamarknad, lär det inte hjälpa med vare sig mina eller andras olika varianter för att göra det mer intressant att vara företagare. Dessutom är det viktigt att låta den offentliga sektorn ta del av BNP-tillväxten. Under de senaste åren har inriktningen i allt högre grad varit att offentliga sektorn skall ha mindre och mindre del av den tillväxt som ändå sker. Jag tror att det är ganska viktigt att vi ändrar den inriktningen. Utöver att det skulle vara bra för vård och omsorg, vore det naturligtvis också en stimulans för mycket stora delar av den privata sektorn. En fråga som har diskuterats mycket och som jag tror stämmer är att arbetsgivarinträdet är ett problem, framför allt för de små företagen. Det är alldeles självklart att exempelvis en företagare med mindre än fem anställda ser det som ganska chansartat att anställa nya medarbetare som han eller hon inte känner riktigt ordentligt. Risken för företagaren är ju ändå att det kan leda till en ganska stor merkostnad. Det vore intressant att från meddebattörerna få höra om man, trots beslutet om 28-dagarsinträde, skulle kunna tänka sig att så snabbt som möjligt slopa arbetsgivarinträdet för företagare med mindre än fem anställda. Det tror jag skulle ha en mycket kraftig inverkan på de riktigt små företagen. Självfallet är den påbörjade arbetstidsförkortningen en viktig åtgärd. Jag tycker att LO-förslaget, att se till att alla löntagarna skall få möjlighet till frivillig pension vid 60 år, är värt att utredas ytterligare. Fru talman! Årets näringspolitiska betänkande innehåller ett antal punkter. Även om det har varit besvärligt att hantera budgetprocessen, vill jag nämna de lokala kooperativa utvecklingscentrumen i vår reservation 3. Jag tycker att det är synd att den inte har fått ett starkare stöd. Nu får vi hoppas att dessa kooperativa utvecklingscentrum ändå kan utvecklas, för de har visat sig vara effektiva. Får vi sådana LKU i varje län, kan det spela en ganska betydande roll för möjligheten att skapa kooperativ och andra mindre företag. Den maringeologiska verksamheten, SGU, har tydligen varit ett problem under många år. Som här har sagts fick vi löfte om att den maringeologiska verksamheten skulle klara sig och att de skulle bli finansierade fullt ut. Så har inte blivit fallet. Därför är det ett mycket enigt utskott, vill jag påstå, som nu ger regeringen uppgiften att klara ut situationen. Vi vill att verksamheten skall vara kvar på samma nivå och utgår från att regeringen återkommer i vårbudgeten med ett vettigt förslag till uppläggning för verksamheten. Jag har också nöjet att få yrka bifall till ett par moderata motioner i betänkandet om rymdstyrelsens och rymdbolagets placering. Jag tycker liksom motionärerna att det vore naturligt att flytta bolagets verksamhet från Solna till Kiruna. Jag tror att det vore bra för verksamheten. Självfallet måste rymdbolagets styrelse själv fatta ett sådant beslut. Men måhända skulle ett uttalande från riksdagen kunna vara en hjälp på vägen. Fru talman! Jag skall ta upp en fråga senare under punkten handelspolitik. Men jag vill redan nu säga att frågan om trähusexport inte bara är en handelsfråga utan också och mycket mer en riktig näringspolitisk fråga. Här har vi chansen att genom beslut om att underlätta export av trähus, vilket vi i Sverige är ganska duktiga på, få ned arbetslösheten i stora delar av landet. Det är litet märkligt att det verkar så trögt att få till stånd dessa satsningar. Om vi inser att småhusexporten skulle kunna skapa mycket jobb inom en väldigt kort tid, vore det väl naturligt att på olika sätt agera för att verkligen underlätta för exporten. Men jag väntar med att utveckla denna fråga ytterligare till nästa punkt och yrkar bifall till reservationerna 3 och

Fru talman! Den politik som Vänsterpartiet står för är en politik som ingen småföretagare i detta land skulle lägga in i begreppet ett gott näringsklimat. De stora bolagens beskattning är förmånlig. De mindre företagen är ju snarare diskriminerade. Jag inte bara tror att de här frågorna är viktiga för företagande och jobb - alltså skatter, arbetsrättsliga regler och regelsystem - utan jag vet det. Det vittnar oupphörligen de företagare vi träffar om.
Fru talman! Både Karin Falkmer och jag har ju varit på ett annat ställe i Europa. Vi kunde båda konstatera att det fungerade väldigt bra där. Arbetslösheten fanns inte och inkomsterna var godtagbara ur svensk synvinkel. Trots mycket höga skatter och hårda arbetsrättsliga regler, sker där en dynamisk utveckling. Även om man inte kan överflytta saker och ting från Italien till Sverige, så tycker jag ändå att detta borde få oss att tro och förstå att det kanske finns annat som är lika viktigt som sänkta skatter eller försämrad arbetsrätt.

Fru talman! En obegränsad tillväxt är inte möjlig på en begränsad planet, har en vis man sagt. Jordens begränsade resurser sätter gränser för näringslivets expansionsmöjligheter. All mänsklig produktion har nämligen sitt pris, sina kostnader, i form av energi och råvaruförbrukning. Mycket av det som i dag kallas produktion är i själva verket konsumtion av naturresurser. Statsministern har talat om ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi i Miljöpartiet vill också ha ett ekologiskt hållbart näringsliv. Grundprincipen för det hållbara samhället är att det som är hållbart långsiktigt också blir lönsamt kortsiktigt. I dag är det ofta tvärtom. Därigenom stimuleras näringslivet att producera icke ekologiskt anpassade varor på ett icke hållbart sätt. För att komma till rätta med detta krävs en grundläggande grön skatteväxling, dvs. sänkta skatter och avgifter på arbete och höjda skatter och avgifter på energi, råvaror och utsläpp. Den marknadsekonomi som i dag utvecklas är inte värd namnet eftersom de externa kostnaderna för en verksamhet i allt större utsträckning betalas av det offentliga. Vinsterna privatiseras, kostnaderna socialiseras. Genom ett väl fungerande näringsliv skall samhället försörjas med mat, kläder och andra varor och tjänster av hög kvalitet. Produktion och konsumtion skall ske på ett uthålligt sätt i samklang med natur och människor. För att det skall vara möjligt, måste samhället och vårt gemensamma regelverk utformas så att det skapas ett stort utrymme och att det lämnas plats för människors kreativitet och skaparvilja. Människors delaktighet och närhet i beslutsfattandet måste stärkas. Fantasi, flexibilitet och mångfald skall uppmuntras. I Miljöpartiets Sverige utvecklas företag och teknik i samspel mellan globala nätverk och lokala närsamhällen. Vi lever i en tid som rymmer unika möjligheter likväl som stora hot. Å ena sidan har vi centralisering, arbetslöshet, fattigdom och miljöproblem, å andra sidan har vi välfärd, frihet och gröna tekniska lösningar. För att ta till vara på dessa möjligheter och möta hoten, behöver samhället växa ut från en världsbild som inte är fokuserad på materiell konsumtion, utan som mer är inriktad på kulturell utveckling, självtillit och livskvalitet. Politikens roll inom näringslivet är framför allt att skapa lagar och regler som underlättar mångfald och förändring samtidigt som gränser sätts för marknadens utrymme ur sociala och miljömässiga aspekter. Vi förespråkar ett differentierat ägande bestående av såväl privata, kooperativa och kommunala företag som av statliga företag. Offentligt styrda företag ger av flera skäl ett väsentligt bidrag till näringslivet. Det gäller t.ex. situationer där det är viktigt att ha demokratisk kontroll över viktiga naturtillgångar, infrastruktur m.m. För framtiden vill vi framför allt stödja de små företagen i enskild och kooperativ ägo. Därför vill Miljöpartiet satsa 77 miljoner kronor mer än regeringen på småföretagsutveckling. Vi vill satsa 25 miljoner kronor ytterligare på utveckling av kooperativa företag. Det handlar både om LKU, utvecklingscentrum, och om kooperation. Det är viktigt att ge ett spritt ägande i ett decentraliserat näringsliv de bästa förutsättningar för en demokratisk samhällsutveckling. Vi ser att det är de små företagen som måste stärkas för att arbete och försörjning skall tryggas. Små företag står för den idérikedom och livskraft som är nödvändig för förnyelse och utveckling av vårt näringsliv. Kooperativa idéer ger möjlighet till delaktighet och samarbete mellan människor på lika villkor. Det är något som saknas i det tyvärr ofta alltför ensidigt konkurrensinriktade, och många gånger fantasilösa, konservativa näringslivet. Kooperativa företag har därför stora förutsättningar att bli den vitamininjektion - och folkrörelse - som behövs i svenskt näringsliv. I dag domineras det svenska näringslivet av ett litet antal mycket stora företag. I vissa fall är det både bra och nödvändigt, men i andra fall är det till skada för både konsumenter och samhället i stort. Miljöpartiet vill därför skärpa konkurrenslagstiftningen i Sverige, så att branscher med alltför stor koncentration tvingas till förändring. Vi har också föreslagit att man skall göra en satsning på forskning om konkurrens. 1 miljon kronor skall satsas för att se om man med särskilda åtgärder kan öka det lokala ägandet och sedan följa utvecklingen av det hela. Miljöpartiet har i sin partimotion pekat på att man radikalt måste förenkla regler och minska skatter för nystartade företag. För att kunna starta, bygga upp, driva, mijöanpassa och på andra sätt utveckla företag, behövs i första hand ett brinnande intresse från dem som vill starta. Alltför många exempel visar emellertid att företagsstarten är förenad med så knappa eller ojämnt fördelade inkomster att man inte ens klarar av att betala den kalkylmässigt beräknade preliminärskatten. På samma sätt uppstår problem med momsredovisning och momsinbetalning. Det tar lång tid att bygga upp ett litet, ofta tjänsteinriktat, enmansföretag. Jag vill i det sammanhanget instämma i Lennart Beijers fråga om man kan tänka sig andra regler för företag med mindre än fem anställda. Vi går på den linjen, precis som Vänstern. Den ekonomiska otryggheten gör att man varken kan eller vågar. Korrespondens med myndigheter, deklarationer, tillståndsgivningar och andra administrativa åtgärder i det svenska regelsystemet, upplevs av många som nystartare som en oöverstiglig barriär. En del bryr sig inte, och det leder ofta fel. Miljöpartiet anser dels att man bör göra en översyn av regelsystemen i sig - och i möjligaste mån förenkla dem just för nystartare - dels att man genom Almi bör kunna ge alla nystartare under det första åren en utökad gratis service när det gäller att fylla i blanketter, hjälp med deklarationer etc. Dessutom bör man som sagt var ge en skattereduktion det första året. När det gäller glesbygdens förvaltning, anser vi att man måste observera skillnaden mellan att utveckla landsbygd och att utveckla tätorter. Tidigare har ofta glesbygdens utvecklingsproblem definierats som en brist på entreprenörskap och entreprenörer. Det har givit oss en glesbygdspolitik som bygger på att utifrån kommande entreprenörer skall stimuleras att etablera verksamhet och skapa försörjningsmöjligheter för den lokala befolkningen. Det innebär att man egentligen inte tilltror den lokala befolkningen förmågan att försörja sig själv. Landsbygden har i huvudsak uppfattats som leverantör av råvaror. Det finns en risk att allt färre människor framdeles kommer att ha permanenta jobb att bygga sin försörjning på. Många, kanske rentav de flesta, kommer att få kortvariga projektanställningar och sedan i olika perioder vara "o-anställda". Rörligheten på arbetsmarknaden kommer att vara stor, även om denna rörlighet inte som tidigare kommer att vara förenad med att människor flyttar runt i landet. En sådan utveckling som den vi nu ser växa fram på arbetsmarknaden, kan paradoxalt nog gynna landsbygdens människor eftersom dessa redan har stor vana vid sådana arbets och försörjningsförhållanden. Uppgiften för stödet till glesbygden är inte främst att ge ekonomiskt stöd, tillföra eldsjälar utifrån eller skapa projekt. Den är snarare att synliggöra ortens ekonomiska tillgångar och möjliggöra en aktivering av dessa utan att ortens befolkning förlorar kontrollen över dem. Det är viktigare att ta reda på vad man har och vad man är bra på än att undersöka vad som fattas. Att exempelvis skapa processer för vidareförädling av glesbygdens råvaror bör vara en uppgift för näringspolitiken. Som en konsekvens av det synsättet, har Miljöpartiet under lång tid framhållit principen att ägande av jord och skogsbruk skall vara förenat med en booch brukarplikt. Principen är att företag och naturresurser så långt möjligt bör ägas och brukas av de lokalt boende och engagerade människorna. Det innebär också att det i första hand bör vara de lokalt boende som får förköpsrätt då äganderätten skall överföras. Vi tycker att det skall finnas en lagstiftning på det området. Fru talman! 800-miljonersprogrammet 1994/95 har enligt utvärderingar varit relativt framgångsrikt. Programmet har visat att det är möjligt att åstadkomma en hög sysselsättningseffekt vid korta tidsfrister. Vi i Miljöpartiet anser att en liknande satsning under kommande budgetår skulle kunna bli ännu effektivare, eftersom programmet kan baseras på vunna erfarenheter. Dessutom kan man satsa på en processorienterad utveckling. Jag vet att sådan försöksverksamhet har förekommit i Orsa. Det som händer i Svågadalen i Hälsingland är väl ungefär detsamma. Det är väldigt mycket kvinnorna som håller i handtaget. Vi i Miljöpartiet tycker också att det skall finnas starta-vårat-bidrag och att det behövs riskkapital till kooperativa nystarter. När en grupp formas för att starta ett gemensamt ägt företag kan någon i gruppen ha rätt till starta-eget-bidrag, medan andra i gruppen har arbete och därmed ingen rätt till ett sådant stöd. Konsekvensen kan bli att gruppen får en sämre sammansättning kompetensmässigt. Det skulle undvikas om samtliga medlemmar fick rätt till stöd, och framför allt skulle det leda till fler etableringar. Vi i Miljöpartiet föreslår att regelsystemet ändras så att arbetsförmedlingen kan bevilja starta-vårat-bidrag vid kooperativa etableringar. För de medarbetarägda och kooperativa företagen är det ofta svårare att erhålla riskkapital än det är för andra typer av företag. Vi föreslår därför att en särskilt anpassad stödform inrättas för att stimulera till nystart av kooperativa företag. Fru talman! Vi i Miljöpartiet har fyra reservationer, men jag yrkar bifall bara till reservationerna 4 och 6. Vi har ju också reservation 2, men i det sammanhanget kan vi ansluta oss till Moderaternas, Kristdemokraternas och Folkpartiets gemensamma reservation. Det handlar alltså om verksamheten vid SGU och om den båt som vi vill skall flyta. Det är synd att den frågan inte lösts i år. Regeringen hade ju uppdraget att se till att det här skulle lösas långsiktigt. Vi reserverar oss därför. Vi har nämligen anslagit pengar till den här båten. För övrigt är det allvarligt att det är en sådan kris vid SGU. Vi hoppas att det hela löser sig och att vi får en bättre redovisning till våren. Det fjärde området handlar om hela vår näringslivspolitik. Vi har stuvat om där och faktiskt dragit ned med 188 miljoner kronor på detta utgiftsområde för att i stället lägga dem på energiområdet. Vi satsar på småföretagsutveckling, miljöteknik, gröna jobb och åtgärder åt det hållet. Vidare gäller det konsumentpolitik. Vi vill satsa 2 miljoner kronor på konsumentmakt för att stärka denna. I samband med att vi blir mera globaliserade och internationaliserade är det också viktigt att ha en bra märkning. De som håller på med KRAV-märkning tycker vi skall få ersättning via statliga anslag. Jag yrkar, som sagt, bifall till reservationerna 4

Fru talman! Alltmer av debattiden här i kammaren ägnas nu åt att diskutera den förödande höga arbetslösheten. Vad är rätta nivån för a-kassan? Hur länge skall man kunna uppbära arbetslöshetsunderstöd? Hur stora resurser skall ställas till AMS och Samhalls förfogande? Det här är några av de frågor som vi diskuterar väldigt ofta i denna kammare. Jag tror att det är viktigt att vi påminner oss om att arbetslöshetsdebatten är orsakad av en misslyckad närings-, skatteoch finanspolitik. Litet slarvigt uttryckt blir arbetsmarknadspolitiken en restpost efter det att bl.a. närings-, skatte och finanspolitiken har fått verka. Det är i antalet arbetslösa som vi kan se betyget på regeringens politik. Regeringen arbetar med att sanera statsfinanserna. Man gör det delvis med hjälp av besparingar som slår orimligt mot redan utsatta grupper. Man har höjt skatter, något som motverkar att nya jobb kommer till. Samtidigt återställer man många av de åtgärder som fyrpartiregeringen vidtog i syfte att få bättre fart på företagen och företagandet. I dagens läge förekommer också en diskussion om lagstadgad arbetsdelning eller arbetstidsförkortning som en lösning på arbetslöshetsproblemen. Jag anser att arbetslösheten inte är ödesbestämd. Arbetslösheten behöver inte ligga på den nivå som den i dag ligger på. I stor utsträckning beror detta på den politik som förs. Det är viktigt att koncentrera sig på det som ger jobb, inte på hur man fördelar arbetslösheten. Vad behövs då? Ja, det behövs naturligtvis stabila spelregler. Den som planerar att starta ett företag och den som redan driver ett företag måste kunna överblicka framtiden så väl som möjligt. Marknadsförändringar inträffar hela tiden. Det gör att företagandet i sig blir en svår verksamhet. Ideliga politiskt betingade förändringar gör det nästintill omöjligt att vara företagare. Där kan vi politiker självklart bidra till ett bättre klimat. I det sammanhanget vill jag passa på att vända mig till Lennart Beijer. Han sade i sitt huvudanförande att de borgerliga vill sänka a-kassan. Där kan jag tala åtminstone för Kristdemokraterna och möjligen också för Folkpartiet - kanske kan tredje vice talmannen nicka ifall han instämmer. Båda partierna verkar väl för 80 % a-kassa, alltså högre än dagens nivå. Jag kan heller inte i detta sammanhang låta bli att ta upp frågan om arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen. Att regeringen och Centern har fördubblat den tid under vilken arbetsgivarna har kostnadsansvaret för de anställdas sjukersättning är självfallet en åtgärd som inte underlättar företagandet. Det är heller inte en åtgärd som visar på en överdriven förståelse för de problem som framför allt de mindre företagen brottas med, och det är definitivt inte en åtgärd som skapar förtroende för det politiska systemet. Ändra på det snarast, snälla Centern och Socialdemokraterna! Vidare tror jag att det är viktigt att vi klargör statens roll när det gäller det ekonomiska livet och näringspolitiken. Det är vår uppfattning att statens roll är att besluta om och övervaka spelreglerna på marknaden. Staten skall inte driva företag inom verksamheter där det kan fungera lika bra med privata aktörer. Ett område som jag också måste ta upp är tjänstesektorn, där framtidens stora arbetsmarknad sannolikt finns. Lär av TCO och Fastighetsanställdas förbund och titta exempelvis på Frankrike, Danmark, Holland och Belgien! Hur länge skall Socialdemokraterna tveka på det området? Hur lång tid skall det behöva ta innan det som är en självklarhet i många andra länder åtminstone blir något som man vågar tänka inom socialdemokratin? Varför vägrar man ta till sig idéer som skulle kunna ge tiotusentals arbetstillfällen? Gör man så av ideologiska skäl? Är det bättre att gå arbetslös än att ha arbeten som man av olika skäl tycker rimligen inte borde finnas? Ett annat område där det behövs lösningar är skatterna. De frågorna är det självklart svårt att hantera. Det gäller att hitta en rimlig balanspunkt. Vi behöver ta in pengar för att kunna värna angelägna verksamheter, men vi får självklart inte ha skatter som motverkar företag, företagande och nya arbetstillfällen. Exempelvis dubbelbeskattningen har sådana negativa effekter. Det borde vara en självklarhet att ändra så att alla företag har samma regler och man bara betalar skatt på avkastningen en gång. medan det är fråga om dubbelbeskattning för sådana investeringar som vi vill se mer av? Vore det så att vi ville se mindre av investeringar i företagen skulle den politiken vara självklar och logisk. Men i det här fallet vill vi ju se mer av företagande. Varför skall då detta straffas ut? Andra områden där det behöver ändras gäller kapitalbildningen, som delvis hänger samman med dubbelbeskattningen, och byråkratin. Där fordras det mer av förenklingar och avregleringar. Dessutom handlar det om arbetsrätten. Riksdagens beslut i torsdags bidrar ju inte nämnvärt till att göra det lättare för de små företagen och självfallet inte heller för de arbetslösa, som naturligtvis är de som har största behovet av förändringar. Fru talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att jag anser att regeringens politik inte duger för att klara det nödvändiga för att skapa nya och växande företag; om vi nu menar allvar med vårt tal om att vi radikalt vill minska arbetslösheten. Vi kristdemokrater har i vårt budgetalternativ satsat i storleksordningen 15 miljarder kronor för tillväxt och företagande. Det handlar om en del sänkta skatter, om satsningar i tjänstesektorn, om slopad dubbelbeskattning och om nej till förlängd arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen - sådana åtgärder som vi anser vara självklara om man vill få fram nya jobb. I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas anslaget för ett av de utgiftsområden som vi har hantera. Där har riksdagen i en tidigare beslutsomgång fastställt ramen och innehållet i denna. Vi kristdemokrater kommer att avstå från att rösta, eftersom vårt förslag tidigare har röstats ned av riksdagen. De reservationer som vi tillsammans med Folkpartiet och moderaterna har fogat till betänkandet handlar om SGU och den maringeologiska verksamheten. Vi har reagerat på att regeringen inte har följt det beslut som riksdagen fattade vid budgetbehandlingen under våren 1995. Vi har också reagerat mot den nya information som utskottet har fått ta del av under beredningen av ärendet. Det handlar om innehållet i den nya informationen som i sig är alarmerande och också om formerna. Regeringen hade uppenbarligen inte för avsikt att under hösten informera riksdagen om det ekonomiska tillståndet i SGU, men man tvingades besvara utskottets frågor. Jag hade hoppats att man inom utskottet skulle ha tagit sig samman och säkerställt den maringeologiska verksamheten. Den andra reservationen handlar om konkurrensforskning, vilken jag avstår från att yrka bifall till. Detta är också en reservation som vi har avgett gemensamt med Folkpartiet och moderaterna. För den intresserade framgår vår syn på ramen och vad den bör innehålla av det särskilda yttrande som finns fogat till betänkandet. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Jag vill med en gång göra ett tillrättaläggande. Jag var naturligtvis onyanserad när jag beskyllde kristdemokraterna för att ytterligare vilja sänka nivån i arbetslöshetskassan. Göran Hägglund tog också upp frågan om arbetsgivarinträdet. Jag vill ändå passa på att fråga om Göran Hägglund nu vore beredd att stödja ett förslag om att undanta små företag med mindre än fem anställda från arbetsgivarinträdet, även om man inte skulle lyckas att ta bort de 28 dagarna för andra företag. Är Göran Hägglund villig att ställa upp för de små företagen?
Fru talman! Om det är så, Lennart Beijer, att vi kan anse att reglerna för när arbetsgivaren tar ansvar upp till 28 dagar är dåliga och att reglerna inte bör vara fullt så dåliga för de mindre företagen, då är det ingen bra politik. Vi skall ha rimliga regler för alla företag. Annars finns det risk för att vi skapar ett tak där det inte lönar sig eller är möjligt för företag att växa. Jag tycker också att det är en fråga om människosyn, Lennart Beijer. En arbetsgivare - vare sig han är stor eller liten - kommer i fortsättningen att vara mycket noggrann inför en anställning med att ta reda på den arbetssökandes sjukdomshistoria. Detta kan leda till ett samhälle som blir hårdare, kallare och besvärligare och där den som är sjuk, svag eller har en sjukdomshistoria som är mindre uppmuntrande får det allt svårare att hävda sig också på arbetsmarknaden. Detta vill jag motverka, och det hoppas jag att också Lennart Beijer vill.
Fru talman! Göran Hägglund sade att 28 dagars arbetsgivarinträde kommer att leda till ytterligare noggranna undersökningar av vilken arbetskraft som man anställer. Jag instämmer helt och hållet i det. Nu kan det hända att problemet fanns redan när arbetsgivarinträdet var 14 dagar. Det förstärks kanske inte dubbelt när antalet dagar utökas till 28. När vi nu talar om småföretag är det litet märkligt att om Göran Hägglund inte kan vinna hela segern så vill han inte gå med på att underlätta för de riktigt små företagen. Det är en förvånansvärd inställning.
Fru talman! Jag tycker mig förespråka en politik som är rätt och riktig. Det vore märkligt om jag skulle överge den utan att befinna mig i en förhandlingsposition eller annat. Det vore självfallet bättre om det fanns regler som var generösare för de mindre företagen än dagens regler. Men jag ser inte detta enbart utifrån ett arbetsgivarperspektiv, om Lennart Beijer ursäktar. Här handlar det snarare om de arbetslösa samtidigt som det är en fråga om människosyn. Den här ordningen slår väldigt hårt mot de svagare på arbetsmarknaden.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande nr 1 handlar om anslag inom utgiftsområde 24. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet. Näringspolitik är mycket mer än vad som ryms inom den budget som vi i dag diskuterar. Viljan att driva en aktiv näringspolitik är vi alla överens om, men som politiska partier har vi inte alla gånger gemensamma förslag till hur vi skall driva näringspolitiken. Vi socialdemokrater anser att en modern fungerande näringspolitik skall skapa förutsättningar för alla kreativa krafter som finns i Sverige. Det skall ske i olika steg, där det övergripande målet är att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 - detta genom att ge utrymme för småföretag att växa och utvecklas. Ett första steg på denna väg är sunda statsfinanser, som ger lägre räntor. Resultatet hittills har gjort att de räntor som vi upplevde hösten 1994 i stort sett har halverats. Det betyder i klartext att om en företagare har lånat 10 miljoner kronor så motsvarar halveringen med den låga räntan lika mycket som lönen för två anställda. Sverige skall konkurrera med kunskaper, inte med låglönearbete. Därför är det viktigt med satsningen på vuxenutbildningen och högskolan, som kommer att innebära att många fler känner sig beredda inför framtiden och framtidens nya arbete. Lika viktigt som att satsa på den anställde är att också satsa på företagaren. Alla måste vi se att framtiden inom näringslivet är ett långt lärande. 12 juli-beslutet innebär att utbildning och kompetenslyftet nu kan gå i gång. Självfallet ger det inte sysselsättning i morgon, men starten är betydelsefull. Riksdagen satsade 1 miljard kronor på småföretagsutveckling, där de s.k. landshövdingepengarna är en stor del. Nu i dagarna skall dessa projekt presenteras, och jag är övertygad om att många lokala och regionala och framför allt spännande projekt kommer att ge sysselsättning i landets olika delar. Ett område för att skapa lokal sysselsättning är kooperativa företag. Många motionärer har pekat på vikten av mer resurser till LKU än vad som har angivits i budgeten. Majoriteten i näringsutskottet anser denna verksamhet vara viktig och utgår därför ifrån att landshövdingepengarna också kan komma att användas till denna verksamhet. Allt som skapar sysselsättning måste ges samma möjlighet i ett inledande skede. En lång rad små men betydelsefulla insatser har gjorts för att vässa de redskap som finns för att stötta småföretag i känsliga utvecklingsskeenden. Småföretagardelegationen är tillsatt och arbetar för att hitta metoder som kan underlätta för småföretagaren i hennes eller hans vardag. ALMI:s nyföretagarlån, kvinnolån och en rad andra verksamheter börjar nu ge tydliga resultat. ALMI utförde 70 000 uppdrag, hade en miljon telefonsamtal med företagare eller människor som funderar på att bli företagare. Vidare har ALMI bidragit till högriskprojekt i 2 000 företag, och det förväntas att bli dubbelt så många under 1997. 5 000 nyföretagarlån har indirekt lett till 20 000 Fru talman! Jag skulle kunna räkna upp ännu fler positiva siffror. Men det viktigaste är att alla verktyg som påverkar företagen skall användas och disponeras så lokalt som möjligt. Det är i Tranås, i Köping, i Uddevalla och på alla andra ställen som man bäst vet hur näringslivet kan och skall utvecklas. Varje dag startar fler än 100 nya företag en verksamhet i Sverige. Det tycker jag är fantastiskt. Skall man tro Svenska Arbetsgivareföreningens hemsida på Internet har Sverige i år fått drygt 50 000 nya företag. Klart är att nyföretagandet i Sverige för tredje året i rad ligger väsentligt högre än det någonsin gjorde under högkonjunkturen i slutet på 1980-talet. Företagen förefaller överleva i hög grad. Antalet konkurser fortsätter att minska i jämförelse med 1993/94. Det är ett gott betyg för Sverige att så många vill starta och driva företag. Nyföretagande och växande småföretag, kunskapsintensiva företag som investerar i Sverige, är också vad en modern näringspolitik handlar om. Ibland används uttrycket "Vi står på tröskeln till något nytt". Ofta använder vi det i resonemang om övergången från det industriella samhället till kunskapssamhället. Ivar Lo-Johansson myntade uttrycket när han skrev sin bok Tröskeln för att beskriva omvandlingen av det svenska samhället från bondesamhälle till industrination. Vi står på tröskeln till något nytt! Lika litet som Ivar Lo-Johansson då kunde ana att Volvo eller ASEA skulle utvecklas till att bli internationella företag med många tiotusentals anställda vet vi vilka krav människor i morgondagens samhälle kommer att ställas inför. Men han anade då och vi vet i dag att den nya tiden kräver kunnande, kunskaper och jämlika möjligheter till utbildning för alla medborgare. Vi socialdemokrater vill att Sverige skall konkurrera med kunskaper, inte med låglönejobb. Till näringsutskottets betänkande nr 1 finns reservationer från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som har en annan fördelning på de utgiftsramar som tidigare fastställts, och också en annan inriktning på hur näringspolitiken skall bedrivas. En annan fråga som också har nämnts av samtliga talare i debatten är verksamheten inom SGU och då med särskild betoning på maringeologisk verksamhet. Under så gott som hela 90-talet har denna verksamhet varit föremål för debatt i samband med att utskottet har diskuterat budgeten. När vi nu ger regeringen ett uppdrag att i vårpropositionen återkomma med en redovisning av verksamheten och den ekonomiska situationen vid SGU menar vi att utgångspunkten måste vara att den maringeologiska verksamheten skall behållas intakt på nuvarande nivå, men också att övrig verksamhet hos SGU skall bibehållas. Fru talman! Den viktigaste frågan för socialdemokratisk näringspolitik blir att genomlysa de problem och möjligheter som finns i de mindre företagen. Små och medelstora företag har inte samma förmåga och resurser att själva utveckla teknologi, investera i kunskap samt inhämta och bearbeta information. Att skaffa kapital för att driva och utveckla verksamheten är också mer besvärligt för den entreprenör som driver ett mindre företag. Olika företagsformer har också olika problem. Ett intressant utvecklingsbart område blir därför nykooperationen. Företagen behöver också Vi står på tröskeln till något nytt. Låt oss alla se framtiden som en spännande utmaning.

Fru talman! Det var intressant, Birgitta Johansson. Jag börjar med att säga att vi tycker att det är viktigt att man är skapande och kreativ, att man skall satsa på lokalt ägande och lokal utveckling av företagsamhet och företagande. Birgitta Johansson nämnde också att man skall halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. I dag kan man se att industrin kommer att halta mer och mer, precis som jordbrukssektorn har gjort. Det blir färre och färre jobb. De har minskat ända sedan 60 talet. Som ett mantra upprepar man gång på gång att IT-samhället kommer att lösa det här och ge arbetstillfällen. Jag tror att också tjänstesektorn kommer att ge arbetstillfällen. Det är då väldigt konstigt att man genom att dra in pengar till kommuner och landsting hotar just de traditionellt mjuka sektorerna som vård, omsorg och utbildning. Allt det här är ju viktigt för att näringspolitiken skall fungera och för att det skall bli ett fullödigt näringsliv. Man skall kunna bosätta sig långt uppe i Norrland och veta att arbetstillfällena är trygga och att man kan satsa ordentligt framåt på glesbygden. Hur ser Birgitta Johansson på att man t.ex. inte har gått ned i arbetstid, som vi tycker att man skall göra? Hur skall man kunna halvera arbetslösheten och satsa på en kreativ miljö?
Fru talman! Eva Goës tar upp flera intressanta frågor som jag också berörde i mitt inlägg. Jag blir litet besviken när Eva Goës säger att vi inte har satsat någonting på utbildning. Utbildningssatsningen är den största den socialdemokratiska regeringen har gjort, med 100 000 platser till vuxenutbildning och 30 000 platser till högskolan. Det kommer att bli utbildning över hela landet, och det tycker jag är väldigt positivt. Sedan är vi ju alla medvetna om att vi har målet att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Då betyder naturligtvis alla olika sektorer otroligt mycket. Jag vet att tjänstesektorn betyder mycket för den kommande arbetsmarknaden. Det är kanske framför allt industrirelaterad tjänstesektor som då måste till, inte bara vård och omsorg.
Fru talman! Det stämmer att ni har satsat på högskoleutbildning och vuxenutbildning. Men jag vet att man i min hemkommun håller på att strypa verksamheten i gymnasieskolan. Det är rena upproret; folk demonstrerar utanför kommunfullmäktige m.m. Det fungerar inte. I och med att man från centralt håll har dragit åt tumskruvarna har det fått verkningar på lokal nivå. Det är viktigt att bygga nedifrån och upp och inte börja uppifrån och gå ned. När det gäller lokalt engagemang vill jag också ta upp LKU-centren. Det är många som i dag är besvikna över att vi inte kunnat skjuta till de pengar som behövdes - ungefär 11 miljoner - till de lokala kooperativa utvecklingscentren. Jag vet att många socialdemokratiska ledamöter är engagerade i den här frågan. Jag känner till vad som står om landshövdingspengar osv., men varför kunde man inte skjuta till det här direkt så att man hade kunnat lösa frågan en gång för alla och bygga LKU i alla län i Sverige?
Fru talman! Precis som Eva Goës påpekar tycker även vi socialdemokrater att LKU och dess verksamhet är otroligt viktig. Men jag sade också i mitt inledningsanförande att vårt stora uppdrag under våra två år i regeringsansvarig ställning har varit att sanera statsbudgeten och statens finanser. Det har naturligtvis gjort att vi har vägt de olika anslagen mot varandra. Jag har dock stor förhoppning om att det kommer in många bra projekt från de olika länen och landshövdingarna och att vi den vägen kan få i gång ytterligare verksamhet inom kooperationen.
Fru talman! Vi har efter snart två och ett halvt år med socialdemokratisk regering massarbetslöshet i landet. Vi behöver fler företag. Vi behöver företag som kan, vågar och vill växa. Socialdemokraterna och Birgitta Johansson pratar väl om företagen, men har genomfört ett otal regler, bestämmelser och beslut som har försämrat möjligheterna för företagen att anställa. Vi lever i en ny tid, säger Birgitta Johansson, och det gör vi. Jag vill påstå att vi inte bara är på tröskeln utan mitt i denna tid. Och i denna tid passar inte de gamla socialdemokratiska lösningarna med höga skatter som drar undan det som företagarna tjänar. Det passar inte med de krångliga arbetsrättsliga reglerna, och det passar inte med det regelsystem som krånglar till tillvaron för de nya företagen. Vi är på tröskeln, säger Birgitta Johansson. Jag påstår att vi är mitt inne i en ny tid. Men ta då konsekvenserna och gör de förändringar i politiken som är nödvändiga, de förändringar som man kan finna om man läser yttrande nr 1 i näringsutskottets betänkande.
Fru talman! Karin Falkmer har alltid varit väldigt tvärsäker på vad som behöver göras för att få i gång företagsamheten. Nu är det så att det bildas, precis som jag sade i mitt inledningsanförande, hundra nya företag varje dag. Det är färre företag som går i konkurs. Detta trots, enligt Karin Falkmer, en socialdemokratisk politik. Eller är det tack vare? Det vore intressant att få veta detta. Karin Falkmer har alltid backat in i framtiden och gör så fortfarande, medan vi socialdemokrater ändå är på väg över tröskeln nu.
Fru talman! Det är mest egenföretagare som inte vågar, kan eller vill anställa som startar verksamhet i Sverige i dag. Det vi behöver är företag som kan anställa, som vågar, kan och vill anställa. Men socialdemokraterna har andra lösningar. Man håller på med ett miljardprogram, och när man nu har sett att man inte klarar situationen på regeringsnivå lägger man hela problemkomplexet i de stackars landshövdingarnas knä och tror att de, genom att leta mer eller mindre seriösa projekt i sina län, skall kunna lösa arbetslöshetsproblemet. Det är inte sådant vi behöver. Vi behöver riktiga företag, vi behöver släppa loss tjänstesektorn och vi behöver öppna för allt det nya som väller in över oss och som bromsas av gammal socialdemokratisk politik.
Fru talman! Karin Falkmer berömde sig i sitt inledningsanförande av hur stabilt och rejält det hade varit under den borgerliga perioden. Jag brukar inte vilja backa tillbaka hur långt som helst, därför att jag vill se framtiden, men jag vill ändå påminna Karin Falkmer om att när vi hade en näringsminister som hette Per Westerberg avsade han sig fullständigt alla möjligheter att bedriva en näringspolitik. Jag vet inte om det är det vi skall ha tillbaka. Karin Falkmer tror att allt blir bra om man sänker alla skatter och gör förändringar inom arbetsrätten så att människor blir otrygga och inte tjänar pengar så att de kan konsumera de varor som finns i Sverige. Det är en mycket märklig politik.
Fru talman! Ur arbetsmarknadssynpunkt och ur näringspolitisk synvinkel är det inte alldeles enkelt att förklara varför en dubbel beskattning på företagande i jämförelse med enkel beskattning på riskfritt sparande skulle vara en klok åtgärd. Det är inte särskilt enkelt att förklara varför en förlängning, faktiskt en dubblering, av tiden för arbetsgivarnas ansvar för de anställda skulle vara någonting som underlättar för nya och växande företag. En arbetsrätt som är som den är och skattekilar som gör det nästintill omöjligt att starta företag inom tjänstesektorn är heller inte någonting som främjar nya och växande företag. Momsinbetalningsperioderna och krånglet för den som driver företag är inte heller sådana att de underlättar. Det här är kanske litet som skiljer oss åt. Medan vi kristdemokrater ser det som angeläget att låta företagen få möjlighet att växa själva är socialdemokraterna ganska raska - om man nu får ta till bildspråk - att rafsa undan matjorden och i stället tillföra någon form av dålig gödning för att företagen skall växa. Det är litet svårt att se landshövdingar, som i och för sig är hedervärda människor, t.ex. Wiggo Komstedt, Bo Holmberg och Björn Eriksson, som några formidabla tillväxtmotorer ute i landet. Men vi får väl se vad resultatet blir. Jag tror att det fordras mer av offensiva näringspolitiska insatser för att komma till rätta med den förskräckande arbetslösheten.
Fru talman! Jag håller med Göran Hägglund om att det behövs mer offensiva insatser. Därför tycker jag att det vore väldigt bra om vi kunde få litet offensiva insatser och förslag från även Kristdemokraterna på det området. Vad jag har sett när jag har läst kristdemokraternas motioner handlar de väldigt mycket om tjänstesektorn, ROT-bidrag och om olika skattesubventioner. Det är inte med skattesubventioner som vi skall skapa en tjänstesektor. En tjänstesektor måste, enligt mitt sätt att se det hela, skapas på sina egna meriter. Det kan göras genom att människor känner sig trygga i sin vardag.
Fru talman! I dag har vi ungefär 13 % som inte känner sig särskilt trygga i sina anställningar, för de saknar jobb över huvud taget. Den socialdemokratiska politiken säger uppenbarligen att det är bättre att hålla fast vid högskattepolitiken och starka, höga, kraftiga skattekilar än att människor erbjuds arbete. Jag har några konkreta förslag som jag har dragit nu några gånger: Hur kan det anses vara rimligt att ha dubbelt så hög beskattning på företagande och investeringar i företag som på riskfritt sparande? Hur kan den nuvarande arbetsrätten anses vara någonting som gagnar de små företagen? Hur kan tjänstesektorn och dess starka skattekilar sägas vara befrämjande för nya arbeten? Hur kan sjuklöneperioderna och det fördubblade ansvaret för arbetsgivarna sägas vara någonting som främjar detta? Om detta är gamla förslag: Nåväl, låt oss säga det, men genomför dem, så tror jag att jobben kommer.
Fru talman! Göran Hägglund tar upp att socialdemokraterna står för en högskattepolitik. Jag är inte beredd att hålla med om det. Alla de bitar som har diskuterats kring dubbelbeskattningar, riskkapitalavdrag och allt vad det nu är är föremål för diskussion i andra utskott. Jag vill inte på det sättet skylla ifrån mig. Jag sade också i mitt inledningsanförande att näringspolitiken självklart handlar om mycket mer än vad vi har i vår egen budget. Både Göran Hägglund och alla andra här i kammaren vet att det kommer förslag som jag hoppas får de positiva effekter som vi alla här är överens om behöver komma.
Fru talman! Jag fäste mig särskilt vid att Birgitta Johansson talade ganska mycket på temat att vi inte vet vilka morgondagens verksamheter är. Det är ju just det. Framför allt är det det att vi som politiker inte vet det. Landshövdingarna vet det inte heller, ALMI vet det inte, AMS-chefen vet det inte och näringsministern vet det inte. Det är därför så viktigt att vi får till stånd en annan småföretagarpolitik som gör att vi får mångfalden och att alla idéer får en chans att prövas. Det är ju det som inte kommer till stånd i dag, därför att det finns ingen tillförsikt och ingen tilltro till den socialdemokratiska politiken. Vi hade inte fått en rad sådana här okänsliga förslag av typen förtida momsinbetalning, arbetsgivarperiodens förlängning osv. om det hade funnits en sådan känslighet och en sådan vetskap om hur det fungerar i det enskilda lilla företaget. Birgitta Johansson hade också en rad positiva siffror. Hon nämnde inte hur arbetslöshetssiffran ser ut, naturligtvis det bästa sättet att avläsa facit av en socialdemokratisk näringspolitik. Nyföretagandet är fortfarande i internationell jämförelse lågt. Det svåraste steget, vilket Karin Falkmer var inne på, är att gå från ingen anställd alls till en, och där går det väldigt trögt i dag. Vi har också vid en internationell jämförelse få mindre företag. Birgitta Johansson talade väldigt mycket om landshövdingar och småföretagardelegationer och Bengtsson och datakonsult Nilsson. Det är där våra synsätt skiljer sig åt.
Fru talman! Det är möjligt att våra synsätt skiljer sig åt eftersom jag inte pratade om fabrikörerna Men jag träffar också precis samma människor. Jag har respekt för dem som är företagare. Jag har också respekt för att regeringen och riksdagen har lagt fast förslaget om landshövdingepengarna och att vi den vägen skapar möjligheter. Landshövdingarna har initiativet. De skall söka lösningar tillsammans med företagare, kommuner och andra intressegrupper ute i sina län. Det är regionalt och lokalt som man hittar de rätta lösningarna. För övrigt anser jag att Socialdemokraterna inte har satt upp några hinder för företagarnas verksamhet. Alla som vill och kan starta och driva företag har den möjligheten. Jag vill egentligen inte heller skylla på att vi internationellt har haft en lågkonjunktur, men det går heller inte att förneka det. Den har gjort oss alla litet sårbara.
Fru talman! Även om Socialdemokraterna inte hade satt upp direkta hinder för företagandet - vi har gemensamt räknat upp ett antal sådana i debatten - räcker det inte. Det måste också finnas incitament för enskilda människor att förverkliga sin idé. Det är ett stort steg att ta. Man riskerar sina besparingar. Man får jobba väldigt hårt. Man får ta fighter både åt det ena och det andra hållet - med myndigheter och fackförening och med anställda - i ständiga försök att få ut sina idéer och förverkliga företaget. Det är de incitamenten som också behövs. Företagarna behöver känna att politikerna i riksdag och regering tycker att det de gör är bra. Det är därför de också måste kunna tjäna pengar. Vi måste ha ett skattesystem som t.ex. inte innehåller marginalskatter som motverkar företagandet. Där har Birgitta Johansson ett sådant hinder. Företag etableras inte av sig själva. Det är inte företaget som etablerar sig, utan det är enkilda människor bakom det. Det är där vi måste få till stånd en annan politik, och det är tydligen det som man nu i Anders Sundströms programgrupp så smått skall börja fundera på. Vi kan bara hoppas att det ger resultat. Jag minns att Ingvar Carlsson vid något tilfälle sade att Socialdemokraterna tycker att det är bra med företag, men att man har svårare med företagarna. Det är där bekymret ligger.
Fru talman! Jag är beredd att ge Christer Eirefelt rätt i det påstående som han gjorde sist om hur vi tidigare har sett på företag och företagare. Det borde för den skull inte vara fel att vi omprövar och diskuterar vår verksamhet. De borgerliga partierna kan inte ha ensamrätt på kunskapen kring företagen och företagaren. Hade vi tidigare inte haft de stora företagen hade vi heller inte haft de små företagen. Det är en utveckling som jag tycker är positiv. Vi drar åt samma håll när det gäller företagarna och företaget. Flera, bl.a. Christer Eirefelt, har ställt mig frågan om det är fult att tjäna pengar. Jag tror att jag har sagt det i denna kammare tidigare. Jag anser inte att det är fult att tjäna pengar. Det är tillåtet för företag att tjäna pengar. Tjänar företagen pengar betalar de också rimliga skatter.
Fru talman! Birgitta Johansson uppehöll sig mycket runt arbetslösheten i sitt anförande. Hon betonade vikten av att halvera den. Jag instämmer i det. Det är viktigt att man får ned arbetslösheten så fort som möjligt och så mycket som möjligt. Det behöver vidtas olika åtgärder på olika områden, och man måste även söka nya vägar. Ett område som vi har berört i debatten tidigare i dag är tjänstesektorn. Jag kan visa ett exempel som kommer från Dagens Industri i dag: "Succé för hemjälp på försök" i Kungälv. Det är förvisso i den kommunala sektorn man drivit detta projekt, men det visar att det finns en stor marknad inom den privata tjänstesektorn. Det pågår en utredning om detta från regeringens sida. TCO tycker att det är bra.
Fru talman! Jag har sagt i tidigare repliker till andra ledamöter av näringsutskottet att jag tycker att tjänstesektorn är viktig. Den är viktig för samhället. Det är också viktigt att det blir avknoppningar från stora företag, där den industrirelaterade tjänstesektorn också finns med. Det skall inte bara vara inom offentlig sektor som vi får fram en tjänstesektor. Den skall kunna finnas på alla områden. Den ena får inte förta den andra.

Fru talman! Företagare driver inte primärt sin verksamhet för att uppfylla Socialdemokraternas önskan om fler nya arbeten. De driver sin verksamhet för att försörja sig, bygga upp ett kapital, förverkliga en idé eller för att det är stimulerande. Vill socialdemokraterna och övriga politiker att företagen skall växa är enda möjligheten att förbättra företagsklimatet så att det blir enkelt och naturligt att vilja och kunna växa. Vi har en lång rad förslag som möjliggör det i vår partimotion "Företagandets villkor". Denna insikt är dock fjärran från att prägla regeringens politik. I teorin är företagarna hjältar; i praktiken har de klämts åt med skattehöjningar och regleringar. Förståelsen för att arbete, risktagande och ägande måste få löna sig för att den svenska företagssektorn skall växa och ny välfärd skapas är mycket liten. Om det inte får löna sig att arbeta - om det inte får löna sig att sätta sin egen och familjens ekonomi på spel - är det inte underligt att alltför få är beredda att starta och driva företag. Socialdemokraterna har sedan valet vidtagit den ena åtgärden efter den andra utan att inse eller ta reda på vilka effekterna blir för företagen och för företagarnas vardagsvillkor. Eftersom småföretagande handlar just om det - enskilda människors vilja att skapa och driva företag - är varje åtgärd som tynger och som känns onödig i arbetet skadlig för svensk ekonomi. Regeringens utgångspunkt är, felaktigt menar jag, att det är politikens rätt och att det är rimligt att den skall disponera och fördela människors och företagens resurser, snarare än att säkerställa ett gott näringsklimat som gör det möjligt att skapa ny välfärd. Jag tror att vi måste börja här - i synen på politikens roll som den rättvisa resursfördelaren. Den måste ändras för att vi skall kunna öka det privata utrymmet i ekonomin och därmed förbättra grunden för företagandet. Fru talman! Grunden för Sveriges ekonomiska problem är att vi allvarligt tappat i internationell konkurrenskraft. Bara under förra året föll Sverige från tolfte till fjortonde plats i fråga om konkurrenskraft, sett till ett antal undersökta länder. Ett land som Chile anses numera ha bättre konkurrenskraft än Sverige. Sverige har sedan 1970 rasat från tredje till sjuttonde plats i OECD-ländernas välfärdsliga, mätt som BNP per capita. Fram till 1970 var Sverige ett framgångsexempel. Så är det inte längre. Det var länge sedan det var så. Efter 1970 har industriproduktionen och produktiviteten bara ökat med en fjärdedel av 60-talets tillväxttakt. Hade den ekonomiska tillväxten sedan 1970 hållit samma nivå i Sverige som i övriga OECD länder skulle det ha inneburit 125 000 kr ytterligare att disponera för en svensk tvåbarnsfamilj. Mellan 1950 och 1992 krympte det privata näringslivet med 200 000 medarbetare. Den offentliga sektorn växte samtidigt med 1,1 miljoner personer. I dessa siffror, fru talman, kan den svenska krisen sammanfattas. De står som ett misslyckandets monument över det socialdemokratiska högskattesamhället. En effekt av de återkommande kostnadskriser som den socialdemokratiska modellen gett upphov till och den genvägslösning man valt i form av devalveringar är att Sverige har en alldeles för liten kunskapsintensiv sektor. Vi har färre i den sektorn än OECD genomsnittet. Det är allvarligt, inte minst därför att man där inte i första hand är utsatt för priskonkurrens. Konkurrensmöjligheterna ligger i kvalificerat kunnande och i kvalitet, i tanken - något som borde passa Andelen av sysselsättningen i den kunskapsintensiva sektorn har legat relativt stilla sedan 80-talets början men ökar stegvis sin andel av industrins förädlingsvärde. Devalveringarna har bidragit till att det industriella förädlingsvärdet är lägre i dag än om resurser fortsatt hade fått styras över till den kunskapsintensiva industrin. Det är värt att minnas, inte minst i den så infekterade EMU-debatten. Devalveringarna ökade kortsiktigt den tunga industrins lönsamhet. Incitamenten att byta arbetsplats minskade när anställningstryggheten föreföll god. Detta ledde till att resursallokeringen i den svenska ekonomin snedvreds. Vi får betala priset för det i dag. Vi köpte genom devalveringen ett kortsiktigt skydd mot strukturomvandling till priset av fallande köpkraft. Fru talman! Det finns inga genvägar till ett växande näringsliv. Lösningen ligger i att stärka näringsklimatet och Sveriges nationella konkurrenskraft. Sverige, och vi alla, deltar i en internationell konkurrens om att skapa bästa tänkbara förutsättningar för företagande och jobb. Om förutsättningarna är bättre i andra länder eller andra delar av världen är det dit jobben flyttas. Jag tror att väljarna kräver att vi politiker utgår från detta. Ekonomin har internationaliserats via handel som växer, och vi har nya tillverkare och nya tillverkarländer. Kunskapen har internationaliserats. Ett land som Korea, som för drygt 30 år sedan var fattigare än Sudan, har i dag dubbelt så många högskoleutbildade per 100 000 invånare som Sverige. Vi är inte ensamma om kvalificerat kunnande. Konkurrensen tilltar från nya låglöneländer med industritillverkning men också från tidigare låglöneländer, som nu har stigande teknikhöjd i produktionen. Teknikutvecklingen går snabbt, och många produkter har korta livslängder. Vi ser det i Sverige inte minst på Ericsson. En strukturomvandling pågår, där nya branscher växer fram. Vi har ett par sådana exempel i Sverige, men vi har alltför dåliga förutsättningar för många framtidsbranscher för att det skall se riktigt bra ut för framtiden. En positiv utveckling är att den enskilde medarbetarens kompetens blir allt viktigare för företagens utveckling och för möjligheten att tillverka svenska produkter med högt förädlingsvärde. Det gäller att satsa på sina medarbetare. Fru talman! En konsekvens av ekonomins internationalisering är ökad konkurrens. En annan konsekvens är att de snabbväxande ekonomierna i Östeuropa och Östasien erbjuder nya marknader och exportmöjligheter för svenska företag och därmed för ökat välstånd för oss alla. Det handlar då om att bygga relationer till de snabbväxande ekonomierna, skapa vänorter i Östasien och Östeuropa, skapa utbytesprogram mellan svensk och asiatisk universitetsutbildning, som ett led i marknadsbyggande. Här ligger vi långt efter t.ex. USA. Svenska politiker måste byta attityd, inte minst till Östasien. Det finns i de snabbväxande asiatiska länderna en helt annan inställning än i Sverige. Man är i politiken helt fokuserad på konkurrenskraft. Här är vi fokuserade på fördelning. Man satsar enormt på utbildning i de här länderna. Man satsar på kunnande och forskning. Man försöker bygga och investera i framtiden. Sverige måste hitta tillbaka till de värden som lade grunden för vårt välstånd. Det är därför tråkigt att konstatera att den "aktiva näringspolitik" för arbete och företagande som utlovades av Socialdemokraterna i allmänhet och Anders Sundström i synnerhet inför valet 1994 har visat sig vara en omskrivning för näringspolitisk stiltje, kombinerat med företagsfientliga skattehöjningar och återställare. Det är i och för sig positivt att man nu, ett par år efter valet, sätter i gång ett samråd om företagandets villkor. Men det var sannerligen inte det som Sundström och Socialdemokraterna utlovade i valet 1994. Precis på samma sätt var det när det gällde talet om att det nu skulle bli ordning på förvaltningen av de statliga företagen. Det var en omskrivning för totalstopp i privatiseringsprogrammet. Fru talman! Jag tror att Sverige behöver en ny attityd till företag och företagande. Denna attityd efterlyser jag inte minst hos arbetarrörelsen, som fortfarande baserar sin politik och sin ideologi på ett 100 år gammalt antagande om evig motsättning mellan arbete och kapital. Jag välkomnar en socialdemokratisk omsvängning, som Birgitta Johansson antydde, inte minst i inställningen till företagande och företagare. Vi moderater välkomnar konkurrens också i näringspolitiken.

Fru talman! Jag skall i mitt anförande något beröra forskningsfrågorna inom näringsutskottets ansvarsområden.

Då måste vi satsa på verksamhet med högt kunskapsinnehåll, därför att det är det som gör att vi kan ta bra betalt för våra tjänster. I Sverige läggs i dag stora resurser på universitet och högskolor som framför allt sysslar med grundforskning. Mycket stora resurser läggs också inom svenskt näringsliv, framför allt inom de riktigt stora företagen, inom forskning och utveckling. Där ligger stora delar av resurserna på framför allt utvecklingssidan. Forskningsstiftelserna, som har debatterats flitigt under hösten här i kammaren, har gjort stora satsningar i områden för att knyta ihop forskning på högskolor och universitet med industrins behov av utveckling och forskning. Här har stiftelserna börjat fylla ett stort behov. Vi har, fru talman, behov av att få mer av forskningen industrirelaterad. Vi har behov av att knyta ihop forskning och näringsliv på ett bättre sätt än vad vi har lyckats med tidigare här i Sverige. Det är den industrirelaterade forskningen och utvecklingen i och via NUTEK som ligger inom näringsutskottets hank och stör. Det är insatser och forskningsprojekt som framför allt berör de mindre och medelstora företagen. Här är det bekymmersamt att se regeringens nonchalans inför forskningsprogram och utvecklingsprojekt. Det verkar ha varit möjligheten att ta kontroll över forskningsstiftelsernas miljarder som har varit den viktigaste drivkraften för regeringen. Det har varit viktigare än att se till de tusentals forskarna och deras projekt och de hundratals inblandade företagen och deras projekt. Det har varit viktigare för regeringen med kontrollen än med en framgångsrik forskning och utveckling. Under utskottets hantering av frågorna har regeringens tafflighet och oförmåga blivit alltmer uppenbar. I budgetpropositionen föreslog regeringen att man skulle dra in och minska anslaget till NUTEK med över 200 miljoner kronor - pengar som går till industrirelaterade forsknings och utvecklingsprogram. De skulle ersättas med stiftelsemedel. Vi moderater föreslog i stället att NUTEK skulle få 200 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslagit, för att upprätthålla nivån på forskning och utveckling som hanteras via NUTEK. Det allvarliga i regeringens förslag om indragningar är kanske att det visar på en oförmåga att förstå forskningsprojekt och forskningens villkor. Regeringen tycks tro att projekt och miljoner är utbytbara, oavsett i vilken form eller i vilken organisation de hanteras. Det tycks vara så att man tror att man kan avsluta forskningsprojekt helt abrupt och ändå ha forskare och företag kvar i verksamheten. Man har inte förstått att många av de forskningsprojekt som bedrivs via NUTEK bygger på långsiktiga relationer, där företagen också gör stora uppoffringar och insatser och där det är mycket viktigt med stabilitet och långsiktighet. Regeringens förslag har drabbat och kommer att allvarligt drabba den tekniska forskningen. Det har under hanteringen i utskottet visat sig att anslagen till NUTEK minskar redan den 1 januari, medan regeringen hoppas och tycker sig ta över kontrollen över stiftelserna under vårterminen nästa år och kanske få genomslag i styret vid halvårsskiftet. Det visar sig alltså att under ett halvår skulle det saknas betydande resurser, det skulle uppstå ett svart hål i NUTEK:s verksamhet, vilket inte minst Birgit Erngren redovisat i utskottet. En tröst i bedrövelsen har ändå varit att majoriteten i utskottet varit beredd att lyssna, fundera och sända signaler om det förödande i regeringens politik. Vi har fått mycket sent i ärendets hantering signaler om de 80 miljoner kronor som nu kan hanteras för att hjälpligt skyla över missgreppen i regeringens handlande, även om det visar att majoriteten också ifrågasätter regeringens förmåga att hantera de här problemen. När den allmänna inriktningen diskuterades vad gäller näringsutskottet sade utskottets ordförande litet triumferande att socialdemokratin hade i varje fall inte genomfört förslag som hindrar företagandet. Det är väl vackert så. Tänk om man hade haft en så blygsam ambition också vad gäller forskningen, att i varje fall inte hindra och försämra för forskningen. Tyvärr har inte så varit fallet. Är inte regeringens hantering pinsam, Mats Lindberg? Herr talman! Med detta instämmer jag i Karin

Herr talman! Jag delar mycket av det Mats Lindberg beskriver vad gäller vikten av forskning och utveckling, framför allt teknisk forskning och utveckling. Det är mot den bakgrunden litet förvånande, tycker jag, att regeringen lägger fram förslag om att göra så pass stora neddragningar av resurserna till den tekniska forskningen och utvecklingen. Det är förvisso så, och det skall vi vara mycket stolta över, att svensk forskning står mycket långt fram vad gäller kvalitet och kvantitet. Men väldigt mycket av den industrirelevanta forskningen sker också i de mycket stora företagen. Dessutom ligger mycket av forskningen på universitet och högskolor, där man har litet svårt att få forskningen industrirelaterad och lämplig att tillämpa inom näringslivet. Här gör NUTEK mycket stora insatser för att framför allt främja forskningen och utvecklingen kopplat till de små och medelstora företagen, dem som har svårt att klara det på egen hand. Därför tycker jag att det är förvånande med regeringens inställning.

Herr talman! Mats Lindberg säger att det inte är brist på pengar som är problemet. Lyssnade inte Mats Lindberg på Birgit Erngren när hon i utskottet berättade om problemen med att kunna finansiera ungefär 1 000 forskartjänster fr.o.m. den 1 januari nästa år om budgetpropositionen skulle gå igenom. Hon berättade om ett stort antal projekt skulle tvingas att läggas ned om regeringens politik på det här området skulle gå igenom. Det var och är brist på pengar till NUTEK som skulle vålla de problemen. Mats Lindberg talar om inflytandet i stiftelserna. Det är en sak, men det är inte bara inflytandet det handlar om. Det handlar också om de totala resurserna till den tekniska forskningen. Här drar regeringen och Mats Lindberg ned på resurserna. Varför?

Herr talman! Detta är första gången som näringsutskottet debatterar handelspolitik sedan Björn von Sydow blev handelsminister. Jag hälsar Björn von Sydow hjärtligt välkommen till kammaren. Det är min förhoppning att Björn von Sydow kommer att visa lika stort intresse när näringsutskottet kommer att behandla sitt betänkande om handelspolitiken senare i vår. Innan jag går in på handelsfrågorna är det en närliggande fråga inom Näringsdepartementets revir som jag vill aktualisera nu när ministern finns på plats. Jag utgår från att regeringen är medveten om att investeringsklimatet i hög grad påverkas av omvärldens uppfattning om vårt land. Ansvaret för att förbättra omvärldens syn på Sverige ligger hos regeringen. Om investerare från olika länder kan övertygas om att vårt land är ett bra investeringsland kan det ge både tillväxt och nya jobb. Sedan drygt ett år arbetar ISA med uppgiften att främja investeringar i Sverige. Det är bra att det arbete som den borgerliga regeringen inledde på det här området fortsätter i denna nya skepnad. Tack vare vårt medlemskap i EU har investeringarna från utlandet ökat. Det är bra, men det räcker inte. Och framför allt kan ISA omöjligt lyckas vända investeringsströmmen i den utsträckning Sverige behöver, om den svenska regeringen fortsätter att bedriva en politik som uppfattas som socialistisk i utlandet. För mig var det en obehaglig upplevelse när jag fick klart för mig att andra länder betraktar Sverige som varande ett socialistiskt land. Att tvätta Sverige rent från sådana negativa föreställningar såg den borgerliga regeringen som en viktig uppgift. Det som hänt sedan regeringsskiftet har dessvärre snarare förstärkt omvärldens syn på Sverige som socialistiskt än motsatsen. Jag tänker på alla skattehöjningar som underminerar det enskilda ägandet. Jag tänker på den rigida arbetsrätten, som skrämmer investerare. Jag tänker på AP-fondsförslaget, som innebär ägaröverföring från enskilda företagare till stora statliga fonder. Och jag tänker på en regeringsföreträdares utfall mot en företagschef i ett av våra mest välrenommerade företag. Regeringens attityder till näringslivet spelar oerhört stor roll för omvärlsbilden av vårt land. Denna bild lider fortfarande av den socialdemokratiska inställning till företagande och näringsliv som Olof Palme tydliggjorde vid Metallkongressen 1981, när han kallade deras företrädare för "illviljans kolportörer". Ännu 1996 tycks illvilja mot näringslivet ligga mycket djupt i den socialdemokratiska föreställningsvärlden. Marita Ulvskogs utfall mot Astrachefen Håkan Mogren och vår statsministers uppbackning av detta angrepp är otäcka yttringar ur en socialistisk föreställningsvärld som dessvärre uppmärksammats utomlands. Björn von Sydow: Är regeringen medveten om att omvärldens syn på vårt land påverkar våra möjligheter att få både svenska och utländska investeringar till vårt land? Delar ministern min uppfattning, att internationaliseringen gör att omvärldens uppfattning om Sverige är mer betydelsefull nu än tidigare och att det rent av är en nyckelfråga för vår framtida ekonomiska utveckling? Vad gör Björn von Sydow och regeringen för att trovärdigt övertyga en mycket kritiskt betraktande omvärld om att Sverige inte är socialistiskt? Så över till handelspolitiken. Det är ingen tvekan om att frihandel skapar välstånd och bidrar till en säkrare värld. När kommunismen föll och statssocialismen övergavs öppnades nya möjligheter att sprida frihandeln globalt. Övergång till marknadsekonomi och demokrati samt tillgång till öppna och fria marknader medför välstånd och förbättrad levnadsstandard i de forna kommunistländerna. För de minst utvecklade länderna finns inget effektivare sätt att främja utveckling och standardförbättring än att låta länderna få utnyttja frihandelns möjligheter så mycket de bara kan. Frihandeln är också avgörande viktig för Sverige. Alla tjänar på frihandel. Sverige har en mycket, mycket lång tradition som frihandelns förespråkare i många olika sammanhang. Det var därför jag tyckte att Sveriges uppgift vid VHO-mötet skulle vara att entydigt ställa sig på frihandelsvänliga länders sida och att avvisa alla försök till att koppla frågan om arbetsvillkor till VHO:s handelsregelsystem. Nu kan vi konstatera att utgången av denna infekterade fråga blev positiv ur frihandelssynpunkt. I Singaporemötets slutdeklaration slogs det fast att arbetsvillkor inte är en fråga som VHO skall arbeta med. Det är och förblir en fråga för FN:s arbetsorganisation ILO. Det är bara sekretariatet som skall fortsätta sitt nu gällande samarbete. Tyvärr konstaterar jag att Sverige ställde in sig i samma led som nyprotektionisterna USA, Frankrike och Norge. Jag har tidigare diskuterat denna fråga med Björn von Sydow, bl.a. i EU-nämnden och tror faktiskt inte att Björn von Sydow vill ha några nya handelshinder. Men att ändå öppna för sådana möjligheter genom att ställa sig på nyprotektionisternas sida och därmed misskreditera Sveriges frihandelsprofil, tycker jag var ett stort misstag. Jag har en sista fråga till Björn von Sydow: Är det så svårt att stå emot när LO och TCO kommer med sina beställningar att omvärldens bild av Sverige som frihandelsland kan tillåtas bli befläckad?

Herr talman! En viktig pelare i utrikeshandeln är det s.k. VHO-avtalet som nu snart har varit i kraft i två år. VHO bildar en ram för det sammanhållna handelsregelverket. Vi kan konstatera att avtalet ur svensk synvinkel så här långt har varit tillfredsställande. Det har ju också rått en stor politisk enighet avtalet. I avtalet ingår bl.a. nya frågor som tjänstehandel, immaterialrätt och investeringsfrågor samt även jordbruk och teko. VHO-avtalet är därför ett viktigt led i liberaliseringen av världshandeln och ger förutsättningar för välfärdsvinster, vilket innebär fördelar för både näringsliv och konsumenter i Sverige. Bl.a. får svenska konsumenter lägre priser på importerade varor och tjänster, och för industrin har det skapats nya marknader. Även för u-ländernas del har VTO-avtalet varit positivt. De har getts särskilda övergångsregler och undantagsregler. Man förutsätter att i-länderna skall samarbeta med u-länderna för att underlätta deras anpassning till avtalen. På det viset finns det också en bred uppslutning till VHO-avtalet därifrån. Det som upplevs som särskilt positivt är att både jordbruksoch tekoområdet omfattas av avtalet. Därför tycker jag att VHO-avtalet lagt en bra grund för att ytterligare stärka handeln mellan olika länder, men självfallet finns det mycket mer att göra på världshandels område. Det visade också VHO:s möte i Singapore under den gångna veckan. På jordbruksområdet hände det inte så mycket där. Men av den information som jag har fått kan man uttrycka förnöjsamhet när det gäller den liberalisering som har skett av de informationstekniska varorna. Det är även positivt att nya ämnen fördes upp på dagordningen, inte minst när det gäller investeringsregler och offentlig upphandling. En fråga som jag skulle vara tacksam om handelsministern ville kommentera, är just kopplingen mellan sociala villkor och handelsregler. Även frågan om barnarbete har många gånger varit en brännande fråga. Vad hände med denna fråga under Singaporemötet? Herr talman. Jag vill också beröra den europeiska unionen i denna debatt. Vi har snart varit medlemmar i två år. Genom medlemskapet har Sverige blivit delaktigt i en marknad som omfattar 370 miljoner invånare. Även om vi tycker att det finns mycken byråkrati runt vissa frågor har det handelspolitiska utbytet förbättrats. Företagsfrågor och sysselsättningsfrågor är en stor angelägenhet för hela EU, inte minst småföretagsfrågorna som även de har stor betydelse för handeln. Arbetslösheten är hög i hela Europa. Därför är det viktigt med en politik för tillväxt inom samtliga länder. I kampen mot arbetslöshet är satsningen på de små och medelstora företagen en viktig faktor. Vi har här i Sverige så sakteliga kommit i gång med arbeten i de olika strukturprogrammen - mål 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, Intereg, Leader osv. Programmen har många bra målsättningar. Programmen har tagits fram i de olika områdena och är mycket ambitiösa. Men vad som är störande är all denna byråkrati runt programmen. Risken är att många goda projekt kvävs innan de kommer fram till verkställighet. Jag hoppas att man från regeringens sida arbetar för att minimera all denna byråkrati som finns runt olika EU-program. Det är också ett samhällsintresse att hjälpa de små och medelstora företagen ut på exportmarknaden. Det är många gånger en svår barriär att bryta igenom när ett småföretag som skall ge sig ut på exportmarknaden. Därför är det viktigt att de får tillgång till information och sakkunnig rådgivning om främmande marknader samt avsättningsmöjligheter. Exportrådet har här en mycket viktig roll att spela för att hjälpa svenska företag. Det är bra att man nu även har etablerat ett regionalt samarbete, där Almi Företagspartner och även andra regionala aktörer deltar. Det är viktigt att intensifiera arbetet och utöka handeln runt Östersjön. Det är många gånger svåra marknader att ge sig in på. Det som brukar vara en av de svåraste hindren är att klara av nödvändiga exportkrediter. De aktuella länderna har inte alla gånger den ekonomiska säkerhet som erfordras. För att få i gång en handel som på sikt kommer att gagna alla, måste vi finna möjligheter att ge aktuella småföretag exportkrediter i så stor omfattning som det är möjligt. Ett aktuellt ämne är export av trähus till det forna Jugoslavien. Konsortier för svenska trähustillverkare har fått förfrågningar om mycket stora leveranser till Bosnien, som handelsministern känner till. Dessa leveranser skulle betyda mycket för branschen, som har det mycket bekymmersamt här på hemmamarknaden. För att kunna trygga kompetensen skulle det vara önskvärt med en ökad export på detta område. Men Bosnienprojektet har hitintills inte kunnat genomföras på grund av avsaknad av just exportkreditgarantier. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja ta upp en närliggande handelsfråga, nämligen vår handel med Norge. Det är en fråga som jag har aktualiserat även vid tidigare tillfällen. Efter vårt medlemskap i EU fick vi en yttergräns mot Norge. Detta har gjort att handeln mot vårt grannland har försvårats ganska påtagligt. Norge är ju dessutom en mycket stor handelspartner till Sverige. Men vid transport av olika varor över gränsen har vårt medlemskap inneburit ett betydande merarbete. Framför allt gäller det transporter av livsmedel men också transporter av levande djur över gränsen. Självfallet beror svårigheterna i att passera gränsen på godsets art. Men om en transportör exempelvis har med sig gods från olika avsändare till olika mottagare av olika livsmedel, är livsmedelskontrollen och tullhanteringen mycket tidsödande och därmed också kostnadskrävande. Jag känner till exempel där det har tagit timtal för en långtradare att komma över gränsen. Detta är både onödiga och dyra procedur. Eftersom Norge är ett land som har lika stränga miljö och hälsoskyddsbestämmelser som EU-länderna, borde man kunna finna lösningar så att denna omfattande klarering vid gränsen kunde slopas. Den nya datatekniken borde utan större svårigheter kunna utnyttjas för att ta in avgifter. Det bästa vore om man kunde träffa avtal om att Norge i vissa fall skulle kunna utgöra yttergräns. Då skulle vi slippa mycket av krånglet som uppstår vid gränsen för närvarande. Herr talman! Jag började mitt anförande med att uttrycka min tillfredsställelse över VHO-avtalet och även över de framgångar som Singaporemötet har inneburit. Det är viktigt att vi kan fortsätta med att liberalisera och undanröja hinder för handel. Det kommer på sikt att främja allas vår välfärd.

Herr talman! Det har sagts att den största seger som kan vinnas, är den i motståndarnas hjärtan. Om det är sant så kan Bertil Ohlin och andra stora liberala frihandelsförespråkare fröjda sig i den himmel de säkert befinner sig i. Aldrig förr har frihandelstanken haft så stora framgångar som under de senaste 50 åren - och inte minst nu under 90-talet. Sällan har det intellektuella motståndet mot frihandeln och marknadsekonomin varit så svagt som nu. Allt fler inser att det välstånd som har kunnat byggas upp i västvärlden, och som nu också byggs upp i allt fler delar av världen, inte hade kunnat bli av om varje land behållit höga murar mot andra länders varor och tjänster. Frihandelsförespråkarna hade nog också glatt sig mycket om de hade fått höra en företrädare för den moderna demokratiska socialismen som handelsministern sjunga frihandelns höga visa. Drygt två seklers debatt av erfarenheter av såväl protektionism som frihandel har tydliggjort att vägen till välstånd går över marknadsekonomi i det egna landet och fri handel med andra länder. Samtidigt som vi gläder oss över framgångarna, får vi dock aldrig glömma bort att en sådan kamp som den om frihandeln aldrig är vunnen permanent. Det uttalade motståndet mot frihandeln som idé är visserligen svagt, men hotet kommer inte främst från de tydligt framförda tankarna om att skydda de rika länderna mot konkurrensen med de fattiga länderna, utan i stället från dem som i teorin ansluter sig till frihandeln, men i praktiken agerar tvärtom. Om någon tror att dessa hot hör till det förflutna, är det bara att se på förekomsten av näringslivskarteller i Västeuropa eller på den amerikanska fackföreningsrörelsens kamp mot bildandet av det nordamerikanska frihandelsområdet NAFTA härom året. I vårt land har vi relativt färska exempel på hur olika partier försökt, och länge lyckats, förhindra en friare handel med bl.a. mat och kläder. För dem av oss som hyllar frihandel, både som teori och som praktik, gäller att kampen behöver föras överallt och alltid. Till denna grupp räknar jag också handelsministern. Jag har fått intrycket att han hyser en stark tilltro till frihandelns goda effekter. Den sociala agendan, med förbättringar av miljö och arbetsvillkor, blir ett allt viktigare område att diskutera framöver. Att många av utvecklingsländerna ännu inte har hunnit med att anpassa sin produktion till Uruguayrundans krav, får inte innebära att dessa krav inte uppfylls. Barnarbete är exempelvis något som till slut måste förkastas av alla i alla länder. Vi får inte glömma att det inte är länge sedan vi i Sverige hade samma inställning till barn och barnarbete som utvecklingsländerna har i dag. Barn var då i mångt och mycket en försörjningsbörda när de var små och, förhoppningsvis, försörjare när de blev gamla nog att axla ansvaret för de åldrande föräldrarna. Barnkullar på 7-10 barn var därför inte alls ovanligt här i Sverige. Vår väg till välstånd har möjliggjort en omprövning av barnens ställning och status. I dag är det otänkbart att vi skulle tillåta barnarbete i någon egentlig mening. Vår förhoppning är att utvecklingsländerna skall ha samma möjlighet att vandra denna välståndsväg. En ensidig bojkott av de länder där det förekommer barnarbete, är därför helt fel metod. En allmän välståndsökning kan däremot ge dessa länder de ekonomiska förutsättningar som behövs för förändring. Samtidigt måste det opinionbildande arbetet här hemma och internationellt fortsätta med ihållande styrka. I alla sammanhang måste människovärdet försvaras och ges stöd, men kampen måste föras med såväl hjärta som hjärna. Herr talman! De europeiska gemenskapernas fortgående utvidgning sedan de bildades för ungefär 40 år sedan, har förstås varit av stor betydelse för förbättrade villkor för en friare handel. När vi liberaler så länge arbetade för ett svenskt medlemskap i det vi nu kallar EU, var det inte för att får delta i byggandet av en europeisk fästning med höga murar utåt, utan för att stärka Europas fred och frihet och för att arbeta för så små hinder som möjligt mot den övriga världen. Efter det att Sverige, Finland och Österrike nu varit medlemmar i snart två år, går det redan, enligt min mening, att fastslå att EU har blivit mer frihandelsvänligt än tidigare. Det förefaller också uppenbart att det frihandelsvänliga Sverige kan göra mer nytta för en friare världshandel som en aktiv medlem i en gemenskap med 370 miljoner invånare än vi hade kunnat göra ensamma. Den stora framgången för en friare handel på senare år är förstås den stora GATT-överenskommelsen med dess minskningar av tullarna. Det finns all anledning att hålla tummarna för att den nya världshandelsorganisationen VHO skall lyckas hålla frihandelns fana högt under kommande åren. Rapporterna från Singaporemötet tyder på att en hel del håller på att hända. Senast kunde vi med glädje notera att IT-varor antagligen kommer att bli tullfria, kanske redan till den 1 mars nästa år. Ett IT-avtal skulle innebära att tariffer försvinner på en export som 1995 var värd hela 595 miljarder US-dollar. Det är den snabbast växande industrin i hela världshandeln. IT-produkter som för tio år sedan var totalt okända, omsätter i dag mer pengar än världens samlade export av jordbruksprodukter. Om IT-avtalet blir verklighet, kommer det att betyda lägre priser för konsumenterna på bl.a. datorer i Sverige. Det kanske kan vara ett konsumenttips inför julhandeln. Andelen kunskapsintensiv industri fortsätter att öka i Sverige. Arbetsintensiv produktion som t.ex. livsmedel, textil, sågverk m.m. har ungefär 30 % av den inhemska produktionen. Den kapitalintensiva industrin, t.ex. massa, papper, kemi och stål, står också för ungefär 30 %. Den kunskapsintensiva delen har nu snart nått upp till 40 % av den svenska industrins värde. Här finns bl.a. läkemedel, transport, data, instrument och teleproduktion. Förtagen i denna sektor säljer också mer av sin produktion på export, och är dessutom fokuserade på de snabbaste områden inom världshandeln, t.ex. Asien. Ericssons mobiltelefoner och Volvos bilar hör faktiskt till de produkter som drar in massor med skatteinkomster till Sverige och som ger oss möjligheten att ta ett socialt ansvar. Kanske är det heller inte någon slump av det här började ta fart efter det att skattereformen lagt grunden till en sund ekonomi också för företagen. Alla analyser visar att det är efterfrågan på produkter med högt kunskapsinnehåll som växer och som kommer att växa även i framtiden. Den kunskapsintensiva industrin ställer stora krav på utbildning och exempelvis datakunskap i skolan. En satsning på utbildning och kompetensutveckling är därför avgörande för Sveriges utveckling i framtiden. Med min egen konkreta erfarenhet av hur noggrannt vi i Sverige förbereder t.ex. försvarsbesluten med femåriga intervaller, med all tillgänglig expertis inkallad, är min fråga till handelsministern: Varför gör vi inte på samma sätt med ett kompetensbeslut i Sverige? Jag efterlyser med ljus och lykta en nationell samling för ett kompetenslyft just för t.ex. utrikeshandelspolitiken på sikt. Folkpartiet sade redan för många år sedan att det måste löna sig att arbeta. Nu är det dags att lägga till en rad till på den affischen: Det måste löna sig att arbeta och studera. EU är inte det enda regionala handelsblocket. I andra världsdelar växer andra block upp, och det finns självfallet utrymme för en diskussion om huruvida tillskapandet av regionala block är till fördel eller till nackdel för en friare världshandel. Det kan hävdas att denna framväxt visserligen ökar frihandeln inom respektive block, men att handeln mellan länder i olika block riskerar att bromsas och att risken för handelskrig ökar. I tredje världen finns de som ser på det europeiska samarbetet och fruktar att Colbert skall vinna över Adam Smith. Trots denna berättigade oro finns det anledning att tro att den ökade frihandeln inom världens olika regioner skall kunna förenas med en friare världshandel. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag i inledningen gav en eloge till handelsministern för hans engagemang för frihandeln. Det gäller i första hand hans arbete inom EU för att stärka de frihandelsvänlig krafterna. Mycket återstår dock att göra - inte minst inom vår egen regering, tyvärr. Handelsministerns kollega Anders Sundström pratade i en intervju härom dagen i Svenska Dagbladet om att förstatliga kablar för att förhindra frihandel med el. Detta torde, förutom att det är helt olämpligt, vara oförenligt med såväl EES och EU som andra internationella regler. Kan handelsministern kanske här i dag ta avstånd från detta uttalande och dementera att sådana här diskussioner förs inom regeringen?

Herr talman! Först måste jag säga några ord till Karin Falkmer, som är orolig för att världen betraktar Sverige som socialistiskt. Med tanke på vad Karin Falkmer nog lägger in i ordet socialism blir jag orolig. Jag undrar om Karin Falkmer underblåser sådana stämningar eller om hon talar väl om Sverige när hon befinner sig utomlands. För övrigt, herr talman, har jag bara en liten handelsfråga i samband med exempelvis VHO. Det gäller något så enkelt som exporten av trähus till norra Tyskland. Den småhusindustri som vi en gång hade var stor och producerade uppemot 30 000 enheter. Den betydde väldigt mycket för stora delar av landet. Under de senaste åren har den mer eller mindre slagits ut. I dag rör det sig kanske om export av ungefär 2 000 hus, men trots allt finns rätt många småfabriker kvar. Man försöker kämpa vidare. Ett tag trodde vi att lösningen för branschen var export till norra Tyskland. Helt klart finns det en efterfrågan och helt klart kan man sälja, men nu drar man sig ur. Man har nämligen svårt att få betalt för sina hus. De här småföretagen kan naturligtvis inte ligga ute med kanske 10-20 hus. Man förlorar för mycket och drar sig därför ur. En sak som ett antal gånger har diskuterats här i kammaren vill jag helt kort ta upp. Jag undrar alltså om Björn von Sydow kan ge något mera på vägen när det gäller att få Exportrådet och Exportkreditnämnden att engagera sig i frågan. Om vi kunde få till stånd en utveckling på detta område skulle det helt klart snabbt kunna pressa ned arbetslösheten i ett antal viktiga regioner i vårt land.

Herr talman! Handel har förekommit så länge människor kunnat kommunicera. Att handla varor har varit ett naturligt sätt att skaffa varor som man lokalt inte kan eller vill producera. Miljöpartiet de gröna anser att det positiva med handel är att knyta nya kontakter och att människor och kulturer möts, så att en förståelse för olikheter skapas. Handeln har ofta varit till fördel för båda parter, men mest för den rikare parten. Genom tiderna har de rika koloniserat och utnyttjat de fattiga som råvaruleverantörer mot låg ersättning. Tyvärr är förhållandena likartade än i dag. Dessutom ger de rika dolda subventioner till sina egna branscher, vilket ger dem ett övertag. Detta har skett inom jordbrukssektorn, speciellt på grund av EU. Likadant är det inom den svenska energiintensiva exportindustrin. Friare handel mellan länder förutsätter att företagen i olika länder ges likartade förutsättningar vad gäller subventioner och stöd av olika slag. Uppenbara handelshinder som tullar, importavgifter och importkvoter skall bort. Man kan titta historiskt på hur VHO växte fram.

Det gäller myten om att GATT betyder frihandel. Som jag sade förut är det oftast de rika - USA och G 7-länderna i övrigt - som har satt upp dagordningen. Det gäller myten om att GATT kan bli "grönt" genom VHO:s tillämpningar. Så fort Marrakeshavtalet var ratificerat glömde man miljömålen. Reglerna handlade om most favoured nation, mest gynnad nation. Man kan fråga sig vad som hände med de här miljömålen. Man har diskuterat dem i Singapore, men kommer något konkret att ske? Och vad händer med djurskyddet, som vi tog upp i samband med nämnda runda? Det gäller myten om att VHO innehåller eller kommer att innehålla en social klausul. Hit hör naturligtvis bl.a. barnarbete och arbetsrätt. Frågan om en social klausul har varit uppe på tapeten och var nog en av de hetaste frågorna i Singapore. Det gäller myten om att konsumenten kommer att få större valmöjligheter. Denna inställning förbiser en konstig formulering i GATT-avtalet: Konsumentländerna förbjuds att diskriminera producenter, vars priser är lägst till förmån för sådana producenter som kan visa upp bättre miljöhänsyn, bättre arbetsvillkor eller sociala villkor. Således kommer organiserade konsumentbojkotter att förbjudas på internationell nivå. Så sades det. Det gäller myten om att alla har nytta av en mer konkurrerande handel. Den fria handelns expansion betyder ofta, som sagt, att den lokala produktionen ersätts av importerade varor. Jag har förut skojat och sagt att vi importerat majs till våra grisar för att sedan skicka vårt veteöverskott till de drabbade i Afrika. För övrigt anser jag att svinen är för många i Sverige. Det är bättre att odla sin egen mat i Afrika än att den sänds till norra Europa. Handeln slår alltså fel. Det gäller myten om att den nya GATT överenskommelsen ger fattiga länder fri tillgång till världsmarknaden. Det omvända är närmare sanningen: GATT ger världsmarknaden fri tillgång till de fattiga länderna. Uruguayrundan var inte bara avsedd att öppna dessa marknader. Avsikten var nämligen att ta ett steg till och få dem att acceptera att utländska intressenter fick köpa deras mest lönsamma ekonomiska sektorer. Tillgången till dessa sektorer kommer mer att gynna de multinationella bolagen än folken i dessa fattiga länder. Det gäller myten om att ökad handel kommer att hjälpa fattiga länder att utvecklas ekonomiskt. Detta har jag redan varit inne på. Det gäller myten om att GATT och VHO kommer att förhindra handelskrig och tullhinder. Även detta har jag varit inne på. Det gäller myten om att ökad handel innebär ökad demokrati. Hur sant det än må ha varit förr hävdar i dag Financial Times att GATT och VHO tillsammans med Värlsbanken och IMF utgör världens de factoregering. Uppgiften är främst att serva de multinationella bolagen, bankerna och investerarna i "den nya tidsålderns imperium". De nya GATT-, VHO och handelsreglerna kör över lagstiftningar framväxta under århundraden och gör såväl demokratisk som ekonomisk tillväxt i u-länderna omöjliga. Till sist gäller det myten om att handelsavtal förhindrar krig. Det är ett önsketänkande som förekommit i århundraden med en expanderande handel och med expanderande krigshandlingar. Argumentationen är att handelspartner som är beroende av varandra rimligtvis inte påbörjar krig. Frånsett att det inte finns påtagliga bevis för tesen kan man peka på den utvidgade sociala misären, den arbetslöshet och den sociala oro som förorsakats av en skoningslös ekonomisk världsordning. Alla politiska försök att förbättra situationen kvävs av den ekonomiska makten. Resultatet blir en ökande rädsla samt osäkerhet och våld. Det här är några av de myter som European Greens tagit upp. Vi i Miljöpartiet ser faran i den s.k. internationella handel som sker mellan olika delar inom samma transnationella företag. Den är inte demokratisk. Vidare saknar den konkurrens, hjälper inte fattiga, skapar inte fler arbeten, ger inte konsumenterna större valfrihet osv. Denna "handel" måste synliggöras, och Sverige måste aktivt verka för att i internationella sammanhang minska dessa företags makt, inflytande och världsstyrande roll. Sverige är med i VHO. Vi måste därför kämpa inifrån för en rättvisare handel och för ekologisk uthållighet. Därför måste miljöklausuler och sociala klausuler gälla utan att det betraktas som "icke-tariffära handelshinder". Miljö och hälsa måste gå före frihandelsregeln. Vi i Miljöpartiet vill utöka detta till att även omfatta djurskydd, vilket vi tagit upp i riksdagen i en motion inför antagandet av VHO.

Herr talman! Vi har just fått en inblick i den mytomspunna värld som de gröna befinner sig i när det gäller handelspolitik. Det var intressant få att lyssna till. Det finns en oroande tendens att man börjar ifrågasätta frihandelns betydelse för vår materiella välfärd. De senaste veckorna har det förekommit artiklar och inslag i nyhetsprogram där frihandel har ifrågasatts som vägen till ökad välfärd i tredje världen och också i den industrialiserade världen. Vi kristdemokrater anser att frihandeln är en mycket viktig drivfjäder för materiell utveckling och också för fördelning av de materiella resurserna. Frihandel ställer krav på effektivitet och på en sund konkurrens. Därmed driver den också fram de processer som ökar förutsättningarna för en bättre ekonomisk utveckling för alla som deltar i handeln. Vi vet att ordet konkurrens har både en negativ och en positiv laddning. Det finns alltid politiska riktningar och partier som försöker att exploatera den negativa sidan av konkurrens. Ofta vill man vrida klockan tillbaka och utnyttja de krafter som inom oss alla motsätter sig nödvändiga förändringar, även om dessa syftar till att göra produktionen mer effektiv. Men ett rationellt nyttjande lägger grunden till en god resurshushållning och därmed också grunden till viktiga samhällsåtaganden såsom vård om människor, miljö och natur. Sverige är ett extremt exportberoende land. Sverige har ett mycket stort intresse av att verka för en global frihandel. Av den anledningen välkomnar vi kristdemokrater de framgångar som har nåtts inom världshandelsorgansiationen VHO. Vi skall också arbeta för en ekonomisk utveckling genom handel i de ekonomiskt eftersatta länderna. Jag tänker då på utvecklingsländerna i tredje världen, men också på våra nära grannar i Öst och Centraleuropa som har anledning att förvänta sig kraftfull draghjälp från Sverige i kampen för en rättvis handelspolitik. Sveriges medlemskap i EU är en stor tillgång i arbetet för att riva handelsmurar. Svenska företag har genom tillträdet till EU:s tullunion och genom våra möjligheter att fullt ut delta i den inre marknaden och den gemensamma handelspolitiken fått betydande möjligheter till effektiviseringar. Man slipper bl.a. kostnadshöjande krav på ursprungsregler och gränskontroller. Företagen får dessutom ytterligare fördel genom att de får samma konkurrensvillkor i förhållande till tredje land som övriga EU-länder. Herr talman! Vi måste också konstatera att det inom EU och VHO-området finns en hel del att göra för Sverige när det gäller att åstadkomma en hållbar utveckling för vår miljö och för att den sociala dimensionen skall få ett ökat genomslag. Vi kristdemokrater menar att Sverige faktiskt har en utomordentligt viktig roll att spela i samarbete med andra likasinnade länder och krafter inom EU. Vi måste verka för att EG:s handelspolitik på teko och jordbruksområdena utvecklas. Tillsammans med andra frihandelsinriktade länder måste vi motverka protektionismen i olika former. Jag vill nu vända mig särskilt till handelsministern, inte för att framföra kritik men för att ta upp en viktig fråga. Vi kristdemokrater anser att det är lika viktigt i de internationella handelssammanhangen att Sverige verkar för ett mer globalt och jämlikt ansvar för såväl miljö som mänskliga rättigheter i form av rimliga arbetsmiljöer. Det bör inte vara tillåtet att konkurrera genom miljömässig eller social dumpning såsom genom t.ex. barnarbete. Här har handelspolitiken inget "frihjul". Som en svensk framgång kan vi notera att vi kunde behålla våra frihandelsavtal när vi gick in i EU. Med hjälp av detta kunde länderna i Baltikum utveckla sina Europaavtal med EU. De är nu i full gång för att kvalificera sig för ett djupare samarbete. Detta leder till ett bättre liv för medborgarna i dessa länder. EU har ett antal olika avtal med tredje land. Avtalen reglerar ofta inte bara handel utan också samarbete, bistånd och andra ekonomiska områden där medlemsstaterna har befogenheter såsom t.ex. EES-avtal, EG:s associationsavtal med ett antal stater i Centraloch Östeuropa och det s.k. Loméavtalet som omfattar ett 70-tal ACP-stater. Utöver detta har EU en hel flora av avtal för association, frihandel och samarbete med ett stort antal medelhavsländer och länder i Latinamerika och den del av Asien som inte ingår i ACP Herr talman! EU har i större omfattning än Sverige ingått ett antal breda frihandels och samarbetsavtal med utvecklingsländerna. Att beskriva EU som en sluten rikemansklubb är fel. EU importerar en större andel från utvecklingsländer än vad Sverige gör. EU:s målsättning är att bygga broar i Europa för att trygga freden, demokratin och stabiliteten. Vår generations största utmaning är att nu verkställa utvidgningen till våra central och östeuropeiska grannar och genomföra denna på ett bra sätt, utan att gemenskapen blir mindre demokratisk eller mera protektionistisk. Det handlar om att avveckla osunda subventiossystem. Subventioner är lika stora handelshinder som tullmurar. Ett av EU:s största handelshinder gentemot de nya kandidatländerna är den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta är kanske det störta handelspolitiska problemet inför framtiden. Låt oss hjälpas åt att riva den tullmuren. På så sätt ger det oss välfärdsvinster både i de gamla och i de nya medlemsländerna.

Herr talman! Det som fick mig att begära replik var Holger Gustafssons yttrande om att barnarbete skulle kopplas till handelsfrågorna. Är Holger Gustafsson medveten om att av världens export är det 5 % som kan hänföras till tillverkning genom barnarbete? Är Holger Gustafsson medveten om att alla de organisationer som arbetar för att förbättra barnens möjligheter och villkor i världen säger nej till inrättandet av handelshinder, eftersom alla är övertygade om att just detta skulle försämra och försvåra möjligheterna för dessa barn att få en drägligare vardag?
Herr talman! När det gäller kampen för mänskliga rättigheter och barnens situation är det inte volym och antal som betyder någonting för oss kristdemokrater. Rör det sig om en människa är det tillräckligt för att kampen skall drivas vidare. Jag litar inte heller på de organisationer som gör sig till tals för att man inte skall använda mänskliga rättigheter i handelspolitiken. Jag litar inte på att de verkligen vill försvara barnen i sina hemländer. De kan mycket väl ha andra intressen som de anser överväger. Därför tycker vi att alla politikområden - så ock handelspolitiken - skall innehålla ett inslag för mänskliga rättigheter och för barnens rättigheter oavsett var kränkningarna förekommer, i Sverige eller i andra länder.
Herr talman! Det innebär att Holger Gustafsson misstror Unesco, som klart har slagit fast att handelshinder icke är en lösning för att man skall komma till rätta med frågan om barnarbete, utan handelshinder försvårar i stället. Om man skall tala om mänskliga rättigheter och bättre möjligheter för barnen skall man ju inte införa hinder för deras möjligheter att få det bättre. Det är ingen lösning på detta mycket svåra problem.
Herr talman! Det är inte fråga om att vi vill sätta upp handelshinder. Jag har i hela mitt anförande försökt belysa vikten av att hålla handelshindren så låga som möjligt. Men det finns en sak som är viktigare, och det är de mänskliga rättigheterna. Jag tror att det är oerhört viktigt att de får genomsyra alla politikområden, och där kan handelspolitiken inte vara undantagen. Som kristdemokrat kan jag aldrig se handelspolitiken så till den milda grad liberal att man inte kan ställa några krav på den. Vi hyllar marknadsekonomin mycket högt, men det finns en gräns där den inte får träda över de mänskliga rättigheterna. Då vill vi vara med och sätta stopp även på handelspolitikens område.
Herr talman! När jag hörde Karin Falkmers inlägg och frågor till handelsministern trodde jag för ett ögonblick att jag befann mig någon helt annanstans, i en helt annan värld. Om man som Karin Falkmer gör gällande att det är en socialistisk regim i Sverige som skulle utgöra ett hinder för investeringar och företagsetableringar tror jag att man är väldigt illa ute, Karin Falkmer. Jag skulle vilja uppmana Karin Falkmer att upphöra med den typen av propaganda och i stället sluta upp kring det värdefulla som det här landet står för. Att Sverige är ett socialistiskt land är ett befängt påstående. Sverige är och har under lång tid varit ett socialdemokratiskt land, och jag hoppas att det under lång tid även kommer att förbli ett socialdemokratiskt land. Jag har besökt länder som kan betecknas som socialistiska. Det finns ingenting där som över huvud taget kan jämföras med Sverige. Sluta med detta, Karin Falkmer! Jag tror att det gör mer skada än nytta! Herr talman! Låt mig börja mitt egentliga anförande med att ge en kort reflexion kring det nyligen avslutade VHO-mötet i Singapore, där jag hade förmånen att få ingå i den svenska delegationen. Jag vet att handelsministern senare kommer att gå in mer i detalj på VHO-frågan. Mina reflexioner bygger på erfarenheter av tidigare GATT-förhandlingar, där jag också deltagit. Många här hemma och kanske också i vår omvärld har säkert funderat över hur Sverige skulle agera i Världshandelsorganisationen när vi nu är medlemmar i EU. Herr talman! Mitt alldeles bestämda intryck är att Sverige utövar en pådrivande roll såväl inom EU kretsen som i hela VHO-organet. Handelsministern och övriga i den svenska delegationen har medverkat till att vi har fått i hamn ett mycket viktigt IT-avtal. Vi har åstadkommit tullsänkningar, och vi har ökat marknadstillträdet. Vi har flyttat fram positioner när det gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, och vi har nått bättre resultat när det gäller handel och miljö än vad som såg ut att vara möjligt i början. Självklart hade man kanske önskat att vi skulle ha kommit något längre på ett eller annat område. Men sett i perspektivet av hur frågorna behandlades tidigare finns de nu åtminstone med på dagordningen, och det bådar gott inför framtiden. Enligt mitt sätt att se vår roll och vår position i de här sammanhangen är det alltså helt klart att Sverige har en större betydelse och är mer pådrivande än vad man ibland tycks tro. Betydelsefullt är också att parlamentariker som jag och kollegan Lars Tobisson får delta på den typen av konferenser. För det vill jag rikta ett tack till Björn von Sydow och hans företrädare på posten, som gett oss den här möjligheten. Jag tror också, herr talman, att det ligger ett värde i att fler parlamentariker, fler ledamöter av den här kammaren, får möjlighet att vara med på liknande konferenser och sammanslutningar. I det betänkande vi nu behandlar finns ett avsnitt som tar upp utrikeshandel, export och investeringsfrämjande. Låt mig också något få beröra detta. När det gäller handelspolitiken har det genom åren varit stor enighet i utskottet i just dessa frågor. I fråga om Kommerskollegium kommer dess verksamhet fortsatt att vara att ge regeringen ett underlag för beslut och ställningstagande. Detta kommer att ske genom utredningar och samråd med ansvariga departement. Kollegiet kommer också framöver att få lägga större vikt vid kartläggningen av handelshinder samt utökad bevakning och analys av hur den inre marknaden fungerar. Anslaget för nästa budgetår uppgår till 48,2 miljoner kronor och har inte föranlett någon motion. När det gäller exportfrämjande åtgärder föreslår Centerpartiet i en motion att riksdagen skall göra ett tillkännagivande om att det statliga stödet till exportsatsningar tydligare skall inriktas på småföretag. Exportrådets verksamhet är redan i dag i stor utsträckning inriktad på små företag. Stora företag har som bekant oftast egna utlandsorganisationer och är inte i lika stort behov av Exportrådets tjänster. I dag jobbar rådet mer med små och medelstora företag. Av Exportrådets s.k. kunder är 97 % små och medelstora företag. Två tredjedelar av kunderna exporterar för högst 14 miljoner kronor per år, medan ungefär 30 % av kunderna exporterar för 14-400 miljoner kronor per år. Det krav som Centern för fram i sin motion anser vi i och med detta tillgodosett. Utöver detta kan noteras att regeringen inom ramen för småföretagsprogrammet, som administreras av NUTEK, har beslutat att anvisa 17,5 miljoner kronor till Exportrådet för särskilda insatser riktade till småföretag. Herr talman! När det sedan gäller Exportkreditnämndens verksamhet begärs i en socialdemokratisk motion ett tillkännagivande om ökade krediter till Det behov av exportkrediter som finns i Ryssland och andra öststater har redan uppmärksammats av regeringen. År 1993 uppdrog regeringen åt EKN att administrera en särskild exportkreditram, som i dag uppgår till 2 miljarder kronor, avseende de baltiska länderna och Ryssland. Eftersom riskerna då bedömdes som större än för det ordinarie garantisystemet avsatte regeringen 400 miljoner kronor extra för förlustrisker. Sedan den särskilda kreditgarantiramen inrättades har situationen i många öststater påtagligt förbättrats. EKN är därför numera öppen för ordinarie garantier för många av de länder som den tidigare faktiskt har varit stängd för. När det gäller det yrkande som tas upp i Vänsterpartiets motion kan jag bara konstatera att sådan export kan garanteras inom ramen för EKN:s ordinarie garantiverksamhet. Men jag vill också understryka att om garantiverksamheten skall fungera krävs det att både det aktuella köparlandet och köparen bedöms som kreditvärdiga. Låt mig också påpeka att det finns en viss risk i att använda särskilda garantisystem för enskilda branscher. Den ena risken består i att bedöma vilken bransch som har en större risk än en annan, och den andra i att det sannolikt kommer att krävas betydande belopp för att systemet skall fungera med en tillfredsställande riskspridning och för att det hela skall gå ihop över tiden. Det senaste staten gjort i samarbete med Exportrådet är att satsa 10 miljoner kronor för marknadsföring av trähus i Japan. Detta bedöms faktiskt kunna bli en stor möjlighet för den svenska trähusbranschen. Om vi lyckas med den här satsningen finns det fler branscher, inte minst på miljöområdet, som kan se nya exportsatsningar och områden som går att utveckla. När det slutligen gäller investeringsverksamheten för nyinvesteringar och nyetableringar i Sverige samt ökad samverkan med svenska företag vill Miljöpartiet i en motion skära ned anslaget med 20 miljoner kronor. Enligt vår uppfattning finns det ett stort behov av investeringsfrämjande åtgärder så att vårt land på lika villkor som andra länder skall kunna marknadsföra förutsättningarna för att etablera och driva företag. Det är viktigt, herr talman, för ett litet land som Sverige, och det är viktigt för ett land som är så oerhört exportberoende som Sverige är. Herr talman! Det är glädjande att konstatera att handelsministern i en debattartikel i DN i dag bl.a. pekar på just dessa frågor. Jag stöder hans idéer till fullo. Jag är övertygad om att Sverige kommer att ha stora möjligheter att både utveckla och påverka handelspolitiken i en framtida positiv riktning. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till hemställan i betänkandet samt avslag på motionerna och de reservationer som fogats till detta betänkande.
Herr talman! Det gläder mig att se Reynoldh Furustrand i riksdagens talarstol som en varm frihandelsförespråkare - numera. När jag var ny i näringsutskottet hade jag min allra första debatt om tekofrågan, där Folkpartiet och Moderaterna slogs för att få bort handelshindren på det området mot Socialdemokraterna - där Reynoldh Furustrand, om jag inte minns fel, var min meddebattör - Centerpartiet och Kommunisterna, som Lennart Beijers parti hette på den tiden. Nu verkar det som om jag har lyckats trampa på en oerhört öm tå hos Reynoldh Furustrand, när jag tar upp problemet med hur omvärldens syn på Sverige påverkar våra möjligheter att få investeringar till vårt land. Problemet är hur omvärlden ser på vårt land. Jag har inte sagt att det är ett socialistiskt land vi lever i, men jag har sagt, och det kan jag stå för, att många i vår omvärld ser Sverige som socialistiskt. Och jag tror att även Reynoldh Furustrand har träffat på dylika personer. Jag ser fram emot handelsministerns utveckling av detta område. Jag brukar hävda motsatsen och prata väl om Sverige. Men jag blir då så oerhört besviken när jag upplever en regeringsföreträdare som Marita Ulvskog göra ett sådant oerhört klavertramp att det sprider sig över världen och sprider samma missuppfattning om Sverige igen.
Herr talman! Jag tror att det vore klädsamt om Karin Falkmer tog den diskussionen med Marita Ulvskog, eftersom det är Marita Ulvskog hon nu angriper för vad Marita Ulvskog har sagt och gjort. Jag har haft samma frihandelsvänliga uppfattning sedan jag kom till den här riksdagen, och jag kommer att stå för denna frihandelsvänliga uppfattning. Jag är mycket medveten om - kanske något mer medveten än Karin Falkmer - de motsättningar som finns runt om i vår värld gällande hur handeln utvecklas, men så mycket kan jag lova Karin Falkmer att jag kommer att slåss så mycket jag orkar för att frihandeln skall segra i den här slutliga kampen. Karin Falkmer säger att folk uppfattar Sverige som ett socialistiskt land. Det vore mig fullständigt främmande att gå ut och hävda det motsatta, dvs. att Sverige skulle vara ett land där man är så konservativ att det inte lönar sig att investera i detta land. Jag träffar företrädare från andra länder, och jag har inte mött någon företrädare, från något land, som har påstått eller uppfattat att Sverige skulle vara ett socialistiskt land som man drar sig för att investera i. Tvärtom ser man fram emot att göra investeringar och etableringar i Sverige.
Herr talman! Problemet med Marita Ulvskogs uttalande är ju att det backades upp av vår statsminister. Därigenom delar hela regeringen ansvaret för det, och det är därför jag ställer frågan till Björn von Sydow: Är regeringen medveten om hur omvärldsbilden av Sverige påverkar möjligheterna för oss att få investeringar till vårt land? Vad gör man för att förändra bilden till det bättre? Det är ju den frågan jag tycker är så viktig att få svar på här i dag.
Herr talman! Karin Falkmer har ju möjlighet vid någon frågestund i riksdagen att ställa frågan till både Marita Ulvskog och Göran Persson när de är närvarande. Jag utgår från att Karin Falkmer kommer att få ett mycket tydligt och fullödigt svar av Björn von Sydow på de frågor hon har ställt.

Herr talman och ärade ledamöter! Jag skall be att få kommentera några av de frågor som har ställts till mig, och jag skall försöka göra det i slutet av mitt anförande. Jag vill koncentrera mig på det som också har varit teman i inläggen här i dag, nämligen dels världshandelskonferensen, dels investeringsfrågorna i vårt eget land. Även jag delar den positiva hållning som alla har uttryckt när det gäller resultatet av konferensen i Singapore. Det är, som har sagts, ett stort och betydelsefullt verkligt avtal som har träffats kring informationsteknik, låt vara att det finns en och en halv kontrollstation, kan man säga, kring detta under första kvartalet nästa år. Jag tror för min del, att hade det inte pågått en slutförhandling om ett riktigt avtal så är det inte heller så säkert att deklarationen med intentionerna hade blivit så framgångsrik som den faktiskt blev, och jag vågar tro det för flertalet deltagare. Jag tror att det är en viktig iakttagelse som vi har gjort att VHO är en organisation som har ett väldigt konkret innehåll, och där spelade det roll att det var fråga om en slutförandet av en förhandling på ett centralt område. En viktig erfarenhet som har berörts bl.a. av Reynoldh Furustrand i hans inlägg gäller det EU-samråd som ägde rum. Jag vågar påstå att Sveriges möjligheter att hävda våra intressen och värderingar var stora genom att EU, företrätt av kommissionen och Leon Britten, är en viktig, ja, t.o.m. en synnerligen stor, aktör i VHO. Vi kunde influera aktivt tillsammans med bl.a. Finland när det gällde att verkligen få igenom ett informationsteknologiavtal med den bredd som vi fick. Vi hade ett liknande inflytande när det gällde att värna om miljöarbetet inom VHO. Vi hade också, genom bl.a. engagerade insatser från Hollands regering som vi stödde helhjärtat, liknande när det gällde skrivningar om möjligheterna för de minst utvecklade länderna att kunna påräkna några åtgärder från de rika länderna. Jag menar att man kunde se att vi genom vårt medlemskap i EU fick en sorts hävstångseffekt när det gällde våra intressen och våra värderingar på många punkter. Ytterligare en iakttagelse är att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att skilja ut handelspolitik från all annan politik. Här i debatten i dag är det bara ett inlägg där man har försökt stå på den ståndpunkten, och jag syftar då på det moderata inlägget från Karin Falkmer. Alla andra ser att det är nödvändigt att kunna diskutera hur handelspolitik och handelsregler skall länkas med andra internationella regelverk bl.a. i syfte att åstadkomma det som Holger Gustafsson pekar på: ett liv, ett samhälle och mänskliga relationer fyllda av anständighet också när det gäller ekonomiska utbyten oss emellan. Den konflikt som det handlade om när det gällde frågan om en socialklausul i VHO har egentligen kanske inte beskrivits alldeles fullödigt i svenska medier. Vi hade en konflikt som handlade om ifall det skall finnas ett engagemang i VHO för detta. Det var en stor punkt. Den andra punkten var: Om det skall finnas det, skall det i så fall byggas in i VHO en möjlighet att använda det som är konfliktlösningsmekanismen inom VHO, nämligen sanktioner staterna emellan när man inte följer VHO:s regler? Delegationen satt och hörde på samtliga ca 120 inlägg från världens regeringar. Icke någon företrädde ståndpunkten att det skall införas sanktioner på det sättet. Meningarna var delade om VHO över huvud taget skall engagera sig i frågan eller inte. Skiljelinjerna kom inte att gå entydigt mellan nord och syd, utan det fanns i syd de som kunde tänka sig att någonting borde kunna hända i form av en länk mellan VHO och det som skall vara huvudorganet för detta, nämligen På nordsidan gick det en liknande skiljelinje. De flesta kunde tänka sig en sådan länk. Ett fåtal regeringar var motvilliga till att över huvud taget tänka sig en länk. Att det gick att komma fram berodde delvis på att det dag efter dag av inlägg och förhandlingar visade sig att det ändå fanns någonting som förenade, nämligen att man har rätt att belysa hur handelspolitikens regler tar sig ut i förhållande till mänskliga rättigheter. VHO kan, vilket vi strävar efter, spela en roll för att få ILO att verkligen göra det som är ILO:s huvudansvar, nämligen att skjuta på. Samtidigt kände vi att vi skulle få en bättre diskussion i VHO om vi fick höra och ta del av ordentliga rapporter från framför allt ILO. Hur är det verkliga tillståndet i världens nationer när det gäller mänskliga rättigheter av det slag som har nämnts i flera inlägg? Nu kom vi fram till en lösning som jag tyckte var bra. Vi från EU kunde ställa upp på den. Det var en formulering om att världens regeringar skall följa de konventioner som finns och att ILO skall vara huvudverktyget för att komma till rätta med missgrepp. Vi vill inte ha någon form av protektionism. Under det ligger en reaktion emot tanken på handelssanktioner. Samtidigt har de två organisationernas sekretariat fått i uppdrag att fortsätta ett samarbete som förhoppningsvis gör att denna debatt, som kommer att fortsätta, kan byggas på bättre underlag och bättre kunskaper. Det kan därigenom verka förbättrande för förhållandena. Jag vill nu gå över till investeringsfrågorna. Även de spelade en viktig roll i förhandlingarna i Singapore. Sverige är ett land med stora utgående och numera också ingående investeringar. Vi engagerade oss starkt för att få till stånd ett internationellt regelverk kring vilka krav investerare och mottagarland kan ställa på varandra, med tanke på ländernas olika politiska och administrativa system. Vi vill ha genomskinlighet. Vi vill ha förutsägbarhet. Vi vill kort sagt se till att investerare skall tävla med varandra på ärliga, raka och tydliga villkor. Vi nådde framsteg på det sättet att det bestämdes att det skall sättas upp studiegrupper kring dessa frågor, liksom kring konkurrensfrågorna. Vi ser det som ett sätt att få till stånd en internationell rättsordning kring investeringar, på samma sätt som handeln med varor är reglerad. Vi märkte att det började slå rot också bland u-ländernas företrädare. Detta är någonting som rätt utformat och satt i system också kommer att vara till fördel för ett fattigt land med ett oerhört behov av investeringar. Hur står det då till med investeringarna i Sverige? Vi har diskuterat det här i dag. Min uppfattning, som jag har lagt fram vid olika tillfällen, är att vi har all anledning att i princip vara positiva till utländska investeringar i vårt land. Andra länder skall se på samma sätt på svenskbaserade investeringar i sina länder. Utländska investerare kan innebära mycket positivt för vår ekonomi. Jag vill trycka på ökad överföring av kunskaper och erfarenheter och en förbättring av konkurrenstrycket på sådana sektorer som inte har haft tillräckligt bra konkurrens. Teknisk kunskapsöverföring kompletterar ett land. Alla länder har flaskhalsar. Vi har också haft det. Den avgörande frågan är hur ett ägarskap förvaltas. Jag tror att få av oss med handen på hjärtat säger att svenskar i alla hänseenden är ärligare och effektivare företagare än vad utländska medborgare är. Man kan se på samma sätt på företag som är baserade i olika länder, givet att vi har internationella regelverk som verkar likgörande för förutsättningarna. Jag vill också nämna någonting om realiterna i Sverige i dag. Vi vet att vi i verkligheten har stora ingående utländska investeringar i vårt land. När jag tittar på statistiken har jag har väldigt svårt att se hur den bild som Karin Falkmer målade upp skulle kunna vara riktig. Vårt land ligger i dag som nummer tre i Europa vad gäller ingående utländska investeringar. De uppgår till ca 17 miljarder dollar om året. Vi är nummer tre i Europa och nummer fem i världen. Jag har väldigt svårt att tro att den analys som Karin Falkmer gör spelar någon större roll när utvecklingen har tagit denna vändning. 94, gick upp 95 och är fortfarande 96 tillfredsställande. Vi har i verkligheten kommit att få en kraftig ingående utländsk investeringsvåg, som vi har all anledning att bejaka. Jag vill ta upp ytterligare några av de frågor som har ställts i debatten. Trähus har nämts. Jag vill säga att jag när det gäller Bosnien inte har något nytt att komma med, eftersom inga förändringar har skett i de affärsförutsättningar eller politiska förutsättningar som de engagerade trähusföretagen arbetar med. Lennart Beijer tog upp frågan om Tyskland. Jag och mina medarbetare har tyvärr ingen kännedom om det projekt som han tar upp. Vi tror att man i stort sett inte behöver använda EKN för export till norra Tyskland. Här räcker vanliga kommersiella bankgarantier. Vi är tacksamma för information om vad som kan ligga bakom. Vi är naturligtvis beredda att titta på frågan, men vi känner inte till den. Kjell Ericsson tog upp frågan om Norge och gränsproblemen. På en punkt hoppas jag att det skall vara möjligt att göra någonting. Det gäller den faktiska tullklareringen. Kanske går det att komma fram till en effektivare tullklarering med ADB osv. Ett problem som jag icke tror att vi kommer undan är att Där är en skillnad. Jag tror inte att vi kan få någon avgörande ändring till stånd, hur mycket vi än anstränger oss i Bryssel. Men jag vill understryka att jag och mina medarbetare i departementet arbetar för att långt i förväg identifiera alla eventuella problem i gränsytan mellan industriella varor och jordbruksvaror och försöka lösa upp de knutar och konflikter som finns. Jag delar Kjell Ericssons mening. Trassel vid vår gemensamma gräns är helt ovärdigt våra grannförhållanden. Men det är en skillnad mellan EU medlemskap och EES, och det är den som kommer till uttryck. Eva Flyborg frågade mig om Anders Sundströms uttalande. Jag tror hon syftar på det Anders Sundström har sagt om att Svenska Kraftnät egentligen också borde ha möjlighet att äga och därmed vara en neutral distributör av el till andra länder. Jag tror att det är det som hans uttalande syftade på. Jag ser för min del inget problematiskt i en sådan konstruktion. Jag är dock inte underrättad av Anders Sundström om detta är aktuellt i de energipolitiska förhandlingarna eller inte. Slutligen vill jag till Holger Gustafsson säga att jag stöder mycket i hans inlägg. Jag kan också säga att min uppfattning är att den del av EU-medlemskapet ur handelspolitiskt hänseende där vi har mest att göra och där svårigheterna är störst är den gemensamma jordbrukspolitiken. Jag vet att Annika Åhnberg arbetar i samråd med flera av kollegerna för att kunna lansera en svensk politik inför omförhandlingen av den gemensamma jordbrukspolitiken som är baserad på vårt frihandelstänkande men som det ändå skall vara möjligt att åstadkomma framgångar för i EU-kretsen.

Herr talman! Jag delar helt och fullt Björn von Sydows övertygelse om att vårt EU-medlemskap har gagnat Sveriges möjligheter att ha inflytande på sådana viktiga frågor som handelspolitiken. Vi har ju i och med att vi är medlemmar i EU en möjlighet att påverka den största handelsorganisationen i världen, nämligen EU. Det återstår mycket att åtgärda inom EU. Det är inte bara jordbrukspolitiken, utan det är att avskaffa EU:s tullar på industrivaror och att snabbare än vad det är sagt avskaffa tullarna gentemot de baltiska länderna, osv. Jag är övertygad om att Björn von Sydow delar min uppfattning att det här är en viktig fråga för Sverige att driva inom EU. När det gäller arbetsvillkoren och handelsorganisationen VHO, tycker jag att utgången var lyckosam. Det är inte någon arbetsgrupp inom VHO som arbetar med detta, utan det är sekretariaten som har kontakter. Jag tycker att det är rimligt. Investeringarna till Sverige har ökat markant i och med att Sverige blev medlem i EU, och det är mycket bra. Jag tycker inte att det är något negativt att vi får in investeringar i Sverige, tvärtom. Men vi har ett litet problem, och det är att det mesta av investeringarna har skett genom att redan befintliga företag övertagits av utländska företag. Det har varit väldigt få utländska företag som har startat ny verksamhet, och i och med detta har det inte skapats nya arbeten i Sverige genom detta. Man har möjligen tryggat dem som vi har, och det är bra nog. Jag tycker att det som är viktigt att åtgärda är omvärldsbilden av Sverige, så att vi även får in investeringar som innebär att man bygger ut ny verksamhet och får nya jobb i Sverige.
Herr talman! Det återstår mycket att göra i EU. Vi lär oss också hur man kan arbeta i EU. Jag avser att förelägga riksdagen två skrivelser under våren. En skrivelse handlar om svenska målsättningar när det gäller arbetet på den inre marknaden. En annan skrivelse handlar om Sveriges yttre handelspolitik. Den går givetvis i väldigt stor utsträckning, men inte helt, genom EU. Jag hoppas på en bra diskussion i Sveriges riksdag kring dessa strävanden, som vi sedan skall arbeta med genom sedvanligt inofficiellt och officiellt arbete i EU:s olika organ. Jag vill ta upp frågan om omvärldsbilden. Jag har faktiskt också sett uppgifter om vad det är som spelar roll bland utländska analytiker och investerare. Det visar sig att vi har väldigt många plus som har att göra med kunskaper, informationsteknik och språkfärdighet. Om jag spetsar till det litet, kan jag säga att det finns problem när det gäller den uteblivna utbildning som en del ungdomar och yngre medelålders träffades av på 80-talet. Det viktigaste när det gäller förtroendet har att göra med makroekonomin i Sverige. När vi är på väg ur den ekonomiska krisens mest akuta skede, som vi är, menar jag att Sverige har förutsättningar att i alla hänseenden te sig som ett av Europas mest attraktiva investeringsländer. Vi är det redan i många hänseenden.
Herr talman! Även jag hoppas att vi når därhän, men det kräver en aning mer från regeringen. När det gäller investeringarna är det oerhört viktigt att VHO får ett regelverk för investeringsfrågorna. Jag hoppas att det kommer att gå framåt. När det gäller den inre marknaden vill jag bara tillägga att vi också måste bevaka hur vi hanterar de här frågorna i Sverige och vara med som en vakthund. Den inre marknaden måste man erövra dag för dag. Man måste passa på vad man själv gör i Sverige och se vilka nya regler som kommer i de olika EU länderna. Det har ju visat sig att det skapas ett fåtal regler på EU-nivå, jämfört med alla de nya regler som kommer till i de olika medlemsländerna och som sätter käppar i hjulen för den inre marknaden. Jag tycker att Näringsdepartementet skall skapa en egen stark inre marknadsfunktion, som har en vaktande roll i alla frågor som passerar i regeringen, just med inre marknadsperspektivet i bakhuvudet.
Herr talman! Det är viktigt att vi har en aktiv hållning till en inre marknad. Men jag vill ge en kommentar. Vad är det som det handlar om? Ja, det handlar inte om att ta bort offentliga regler. Det handlar i väldigt stor utsträckning om att göra gemensamma regler. När man sitter där i inre marknadsrådet, och även när EU-nämnden tar del av förberedelserna, ser man att det handlar om den offentliga maktens interventioner i marknaden, för att tillgodose konsumentintressen, miljöintressen, producentintressen osv. Det är den balansgång som Sveriges riksdag ständigt har. Nu har vi den på europeisk nivå. Det är en ständig avvägning. Jag hoppas att jag skall kunna levandegöra dessa, ibland motsägelsefulla, utmaningar som man står inför. Men det är för lätt att ge intrycket att det handlar om en allmän drift i väg till en marknad utan regler och offentliga styrinstrument.
Herr talman! Jag blir litet förvånad när Björn von Sydow säger att han inte känner till frågeställningen om trähus. Jag kanske var otydlig. Det är alltså inget projekt som pågår, utan det är snarare ett projekt som har avstannat, beroende på att de svenska hustillverkarna har så dåliga erfarenheter. De har alltså svårt att få betalt för gjorda leveranser. Såvitt jag begriper, har ändå deras riksorganisation försökt få en ändring till stånd. Här måste det naturligtvis vara av intresse för oss att dels låta Exportrådet ta hand om och förbereda marken, dels vara beredda att under en övergångsperiod, tills allting fungerar av sig självt, se till att EKN tar den här branschen under sina vingar. Det var frågan. Jag skulle vilja passa på att be om en utveckling av jämförelsen mellan utländska investerare och tidigare valloner. Det skulle vara mycket intressant.
Herr talman! Lennart Beijers sista fråga handlar om en liknelse som jag har gjort då och då. Jag vet ju att det var möjligt att sprida företagskunnande i det dåtida Sverige, genom den berömda importen av vallonska både företagsledare och yrkesarbetare. Det är den liknelsen som jag tycker känns väldigt relevant att få göra, i en tid när det ibland riktas skepsis mot utländska investerare och företagsledare men också löntagare från andra länder. Frågan om trähus till Tyskland är okänd för mig. Jag kan bara säga att jag i princip tror att det är en fråga för det vanliga banksystemet.
Herr talman! Jag skall naturligtvis se till att statsrådet kommer att bli informerad i den här frågan på något sätt, ganska ordentligt för den delen. Jag tycker ändå att det är en viss skillnad mellan utländska investerare och tidigare års valloner i den meningen att vallonerna stannade kvar och utvecklade Sverige, medan det ibland kan vara litet mer osäkert med utländska investerare. Det är därför jag tycker att man skall hantera de olika storheterna litet varsamt.
Herr talman! Som jag sade i min inledning delar jag handelsministerns positiva syn på resultatet i Singapore. Jag tycker att det är en stor framgång att man har liberaliserat handeln med informationsteknik, och att man har fått ett internationellt regelverk för investeringsfrågor tycker jag också är mycket bra. Man måste se socialklausulerna som en framgång. Vi har fått en länk mellan VHO och ILO. De här frågorna tycker jag att man har skött på ett fint sätt. Jag återkommer till den lilla frågan. Frågan om Norge är en liten fråga i förhållande till VHO, men det är trots allt en ganska stor fråga för dem den berör. Norge är också, som jag sade tidigare, en stor handelspartner. Förvisso har vi EES-avtalet, som inte omfattar jordbruket. Men man tycker ändå att när det gäller ett EES-land, ett land som har minst lika hårda villkor på miljö och skydd som Sverige och andra EU-länder, skulle man i förhandlingar mellan kommissionen och Norge i vissa fall ha kunnat göra Norge till yttergräns. Det skulle egentligen inte skada någon. Det skulle underlätta mycket för den trafik som förekommer över gränsen. Det här är trots allt ett stort praktiskt problem, som man tycker skulle kunna underlättas. Det handlar ändå om vår närmaste granne och stora handelspartner. Än en gång hoppas jag att det går att hitta någon lösning när det gäller trähusen till Bosnien. Vi vet att marknaden i Sverige i dag inte är speciellt stor. Kan man hitta olika marknader för trähus här, kan man också behålla både sysselsättning och kompetens i vårt land. Det är också nödvändigt. Sedan kan jag bara intyga det som Lennart Beijer säger när det gäller Tyskland. Där finns problem. Det finns ett antal trähusföretag i Sverige som har problem med att klara krediterna mot Tyskland.
Herr talman! Jag vill bara peka på att när det gäller investeringar på internationell nivå gäller framsteget möjligheten att få i gång ett studiearbete inom VHO för att belysa detta innan vi kan komma i gång med förhandlingar. Det är långt dit. Vi ligger möjligen längre fram när det gäller ett arbete inom OECD. Men jag har fått klart för mig att de flesta OECD-länder har genomskinliga regelverk för investeringar sinsemellan. Den viktiga frågan är att få det på världsnivå. Jag kan inte kommentera mycket mer när det gäller Norge, men jag skall titta närmare på detta med mina medarbetare och se om det finns några tekniska möjligheter till framgång. När det gäller Bosnien och trähus ser jag ganska pessimistiskt på situationen så länge trähusfabrikanterna knyter sina tilltänkta finansieringssystem från den serbiska delen av Bosnien-Hercegovina in mot Serbien. Det är den politiska knutpunkten. Sverige liksom Daytonavtalet strävar ju efter att hålla ihop de tre befolkningsgrupperna inom Bosnien-Hercegovina. Dessutom är det utomordentligt stora kreditrisker, så stora att det inte går att lösa dem med den vanliga avgiftssättning vi har. Och vi har inga statsmedel. Vi kan inte omdisponera våra utgiftsområden som riksdagen här har fastställt för att ta fram belopp, allra minst de jättebelopp som hela idén bygger på.
Herr talman! Jag tackar för rapporteringen och även en rapport som jag har fått i handen i näringsutskottet. Där läser jag under rubriken Handel och miljö: Frågan om fortsatt arbete inom VHO om frågekomplexet handel och miljö avslutades odramatiskt med att en text som förelåg från Genève antogs som en del av ministerdeklarationen. Texten för inte frågorna framåt på ett sådant sätt som EU eftersträvat, men arbetet kan fortsätta på basis av ett konsensusbeslut. Jag skulle önska att handelsministern utvecklade den här formuleringen.
Herr talman! Det kanske var en knapphändig information som fanns i dokumentet. Situationen är den att många av de u-länder som är kritiska mot att föra in en social klausul i VHO-systemet, därför att man fruktar att den kommer att användas i protektionistisk riktning, riktar samma kritik mot möjligheten att inom VHO ta hänsyn till miljökonventioner eller miljömärkning. Kort sagt, att de kommer att användas av den rika världen som ett sätt att utestänga den fattiga världens produkter. När jag var nere i Genève i början av november var situationen synnerligen dålig. Det verkade som om u-länderna var så starka i förhandlingarna att vi inte ens skulle ha ett bekräftande av vad som redan var uppnått med oss i den deklaration som vi ändå fick. Men vi agerade kraftfullt inom EU och uppnådde den här hävstångseffekten på nytt, släpp inte taget! Vi klarade inte att flytta fram positionerna, men vi skall ha en fortsatt arbetsgrupp inom VHO och förhoppningsvis en reorganiserad sådan, som ger bättre möjligheter till framsteg nästa gång när det gäller att åstadkomma att det skall vara möjligt att ta hänsyn till miljökonventioner utan att det skall betraktas som handelshinder.
Herr talman! Det här kan man kanske säga är en gränsdragning mellan nord och syd, mellan u-länder och i-länder. Jag läser i ett annat avsnitt, om investeringar och konkurrens, som statsrådet var inne på. Då tänkte jag att om man nu såg det ur u-ländernas synvinkel: På vems villkor investerar man? Om handelsministern kunde sätta sig in i att vara en person från ett u-land som var på den här konferensen, hur skulle han eller hon ha upplevt det hela? Är det investeringar på iländernas villkor eller på u-ländernas?
Herr talman! Det är verkligen en berättigad fråga. Lyssnade man på inläggen var det verkligen många uländer, särskilt i början av debatterna, som ställde den frågan och sade: Vi vill ha kvar nationella möjligheter att reglera den ingående investeraren. Men det växte så småningom fram en känsla av att en hel del uländer faktiskt har tagit steget ifrån u-landsstatusen och numera är på väg uppåt i inkomster. De såg att de egentligen hade gjort det därför att de kunnat ha en reglering av kapitalbildning och investeringsförhållanden. De såg snabbt: Men snart är vi också investerare utåt, kanske att det ändå är så att det som vi uppfattar som ett förtryck från i-länderna i verkligheten, rätt hanterat, kan vara till stöd för oss. De allra fattigaste länderna är de som upplever detta hot som mest. Och där finns mycket att göra för oss. Man talade ibland om behovet av en educational process för att vinna förståelse för att ett genomskinligt regelverk är bättre än inget regelverk alls.